Herr talman! Det finns ett behov av att bryta ned de allmänna målen för rättsväsendet, alltså ökad trygghet, minskad brottslighet och rättssäkerhet, i tydligt formulerade delmål. Men dessa får inte vara självändamål utan måste baseras på geografiska förutsättningar och forskning om vilka effekter olika åtgärder medför och för vem eller vilka. För att redovisa problem och förslag till åtgärder måste de delmål som ska uppfyllas vara tydliga. Vad kan krävas av respektive myndighet? Vad innebär lång handläggningstid? Vilken nivå bör förundersökningarna ligga på? Det krävs också en helhetssyn på rättsväsendets största myndigheter: polis, åklagare, domstol och kriminalvård, eftersom problem i en av myndigheterna fortplantas till de andra myndigheterna. Varje beslut som fattas i en myndighet måste därför analyseras utifrån denna helhetssyn. För att uppfylla de övergripande målen måste hela samhället vara involverat. Det kan inte endast rättsväsendet klara av.

Som Ragnwi Marcelind tog upp hade poliser gjort den bedömningen att barn kommer in ännu tidigare i kriminella banor och ställde frågan: Hur ska vi få de unga gärningsmännen utanför kriminell verksamhet? Ja, detta är en möjlighet. Att motarbeta utanförskap och mobbning är också mycket viktigt i detta sammanhang. Miljöpartiet anser också att krav på lag och ordning inte får formuleras så att det står i motsatsställning till jämlikhetsideologin eller orsakar stora ingrepp i den personliga integriteten. Nästan var och varannan människa som uttalar sig här i kammaren tycker jag verkar tro att buggning är det instrument som skulle upphäva all brottslighet, men så är det ju inte, utan det är i sammanhanget andra åtgärder som måste till. Krav måste däremot ställas på aktörerna på marknaden - men det hörs inte så ofta - som genom sin verksamhet skapar tillfällen till brott: nöjesvärlden med öppettider och spritservering, porr, det pornografiska utseendet på filmer och tidningar - vad har det för samband med våld mot kvinnor? våldsfilmer och de som producerar och försäljer dem, evenemang som kräver stora polisinsatser och orsakar skadegörelse, affärernas öppettider - t.ex. dygnet-runt-öppet med en enda personal, ofta en ung tjej - biltillverkarnas säkerhetsanordningar, tillgängligheten till alkohol och inte minst EU-regler. Brottsförebyggande är ju allt detta som jag har tagit upp. Allt tänkande är viktigt, så att inte detta uppmuntrar till brott. Rättsväsendet tillförs kontinuerligt nya uppgifter, och nya brottstyper uppkommer. IT-brottslighet och en ny form av ekonomisk brottslighet är bara några exempel. Genom EU-inträdet och EU bestämmelserna får rättsväsendet än mer uppgifter och ny brottslighet på köpet. Den fria marknaden, herr talman, och reglerna om redovisning av moms har orsakat smuggling och karusellhandel. De öppna gränserna har bl.a. orsakat än mer människosmuggling, därför att om man väl kan få in människor över de yttre gränserna så går det lättare att smuggla. Denna handel omsätter oerhörda belopp. Mer och mer resurser i rättsväsendet måste användas till EU-samarbetet. Siw Persson efterlyste en diskussion om hur vi använder de pengar som satsas, och det är en viktig diskussion. EU-samarbetet går i ett rasande tempo med inrättande av inte endast Europol och Schengen, utan också av Eurojust för åklagare, en gemensam polisakademi med polischefsutbildning samt utredningsgrupper där både polis och åklagare ska ingå. Meddelanden genom Europol Information System överhopar rikskriminalen dygnet runt, och där vet man inte hur man ska hantera all information man får. Dessutom är de andra ländernas byråkrati så stor och svårgenomtränglig att det blir ännu mer problem. Det finns starka krafter inom EU som arbetar för en gemensam europeisk strafflag. Det finns redan ett embryo som benämns corpus juris.

Enligt corpus juris ska brotten lagföras med iakttagande av särskilda regler inför en domstol som inte får ha lekmannaledamöter. Det betyder att utrymmet för den nationella kriminalpolitiken begränsas, vilket kommer att få utslag på påföljder, påföljdsval och straffmätning. Vi ser nu början på hur Sverige får anpassa sig i ärende efter ärende. Det straffrättsliga skyddet av euron mot förfalskning är ett sådant exempel i vilket vi i riksdagen ska ta ställning till ett rambeslut som binder staterna vid ett maxstraff som är högre än det vi har i dag, från åtta år till eventuellt tio år eller längre, samt ett direktiv om elektronisk handel som innehåller förbud mot att utkräva ansvar för operatören. Vi har nyss infört det i Sverige genom en lag om elektroniska anslagstavlor. EU-direktivet avser att underlätta den elektroniska handeln genom straffrättslig ansvarsfrihet för operatören. Denne har då inget ansvar eller någon skyldighet att ta bort barnporr eller nazistiska budskap, vilket innebär att det blir svårare att bekämpa allt skräp som finns på nätet. Majoritetsbeslut råder, så även om vi i Sverige markerar att vi inte vill ha denna förändring får vi ändå följa detta direktiv och annulera, alltså ta bort, den lag som vi nyligen instiftade. Den ständigt upprepade frasen om att vi måste ha alltmer samarbete som skydd mot den organiserade gränsöverskridande brottsligheten, vilken framställs som det största hotet mot Sverige, uppges som skäl till att det inrättas fler och fler EU-grupper och myndigheter. I en rapport konstaterar de tre nordiska EU länderna att de inte har någon sådan brottslighet förutom mc-brottsligheten. Varför avsätts då så mycket resurser till detta område, när vi behöver dessa till angelägna områden som vi dessutom själva prioriterat i budgeten? Jag talar då om t.ex. brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag och våld mot kvinnor, där polisens insatser för att förebygga och beivra våld mot kvinnor och barn ska intensifieras och förbättras. Polisen ska utveckla samarbetet på detta område med andra myndigheter inom och utom rättsväsendet och med frivilligorganisationer. Andra exempel är miljöbrott och våldsbrott generellt, därför att våldsbrott har fortsatt en tendens att öka. Nej, anledningen till att alltmer resurser behövs till EU-samarbetet uttalar chefen för Europol i en intervju som återges i Polistidningen nr 7 i oktober 1999. Han säger: "EU skapar kriminalitet. De kriminella utnyttjar frånvaron av kontroller till det yttersta. Europol behövs för att plåstra om de sår som EU självt orsakar." Denna anledning plus de krafter som vill ha ett gemensamt rättsväsende med gemensam strafflagstiftning utgör grunden till att alltmer resurser måste användas till EU. Miljöpartiet, herr talman, vill här tydligt deklarera att vi motsätter oss denna utveckling. Det handlar inte längre om samarbete utan om överstatlighet och att vi inte längre kan fatta beslut om hur resurserna ska användas utan är tvungna att rätta oss efter majoritetsbeslut fattade av EU-institutioner. Jag övergår till den svenska polisen. Mediespeglingen av polisväsendet ger en mycket dyster problembild. Allmänheten får en föreställning om att ingenting fungerar, eftersom det är just sådana situationer som skildras. Just nu är polisen belastad, därför att polisen ska arbeta både förebyggande och kunskapsbaserat, och det tar tid innan detta arbete ger resultat. Under tiden ska polisen också ta hand om den brottslighet som sker akut och bygga upp en annan struktur. Tack och lov finns det även en annan sida, som framträder vid besök hos polismyndigheter utanför Stockholm. Stockholmspolisen har sina speciella problem och behöver fler poliser och civil personal. Men samtidigt fordrar Schengensamarbetet att ungefär 450 tjänster ska avdelas till yttre gränskontroll. Rikskrim fordrar också 25 tjänster för att klara Schengenkraven. Ännu vet vi inte hur stora resurser som Schengensamarbetet fordrar eftersom svaret från regeringen är att det beror på ambitionsnivå, som särskilda Schengenkontrollanter sätter gränserna för. Även om Miljöpartiet anser att mer resurser ska avsättas för att anställa poliser finns stor risk för att de faller ned i ett stort Schengen-EU-hål och inte kommer att användas på det sätt Miljöpartiet avser. Det utvidgade polissamarbete som följer av Sveriges anslutning till Schengensamarbetet och också arbetet med Europol ska nämligen enligt regeringen intensifieras och är en prioriterad uppgift. Sveriges geografi skapar olika arbetsvillkor för polisen. Storstad kan inte jämföras med landsbygd, men ändock fordras resurser för de vidsträckta ytor som glesbygdspoliserna ska bevaka. Miljöpartiet har tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslagit ett särskilt glesbygdsstöd vid resursfördelningen. Regeringen har föreslagit reservpoliser. Det finns inget färdigt förslag som vi kan bedöma. Miljöpartiet anser att det mycket väl kan anställas deltidspoliser. Men ett krav från vår sida är att dessa poliser har fått adekvat utbildning för de uppgifter som ska utföras. Ska dessa deltidspoliser utföra ordinarie polisuppgifter ska de naturligtvis ha samma grundutbildning som de ordinarie poliserna. Snabbutbildning av friställda officerare är ett annat förslag som ej heller är presenterat i färdigt skick. Dessa ska emellertid inte arbeta som vanliga poliser utan utbildas som chefer i polisorganisationen. Miljöpartiet är skeptiskt inställt till det. Vi ser ingen anledning att gå förbi personer med högskoleutbildning inom ekonomi, personal, administration. Vi anser ej heller att man ska anställa dessa officerare vid Polishögskolan om det inte rör sig om speciell ämneskunskap. Vad gör en officer bättre lämpad som ekonomichef än en person som har gått en högskoleutbildning? Inte minst finns könsperspektivet. I så fall skulle dessa män, som officerskåren utgörs av, gå före andra. Miljöpartiet vill inte heller att vakter tar över polisiära uppgifter och att de används i större utsträckning. Miljöpartiet anser att polisutbildning är ett grundkrav för att sköta polisiära uppgifter eftersom dessa kan innebära ett legalt användande av våld och svåra hotsituationer. Anställ i stället mer civilpersonal till uppgifter som ej kräver polisiär utbildning. Att Rikspolisstyrelsen har svårt att föreslå organisationsförändringar är miljöbrottssatsningen ett bevis på. Trots att det finns öronmärkta pengar för att göra en ny effektiv organisation som ska ingå tillsammans med åklagarmyndigheterna har hittills inget gjorts. Riksåklagaren har förberett sin del i detalj och anställt personal för de 13 miljoner som man fick till ändamålet, men Rikspolisstyrelsen har inte gjort ett dugg. Det är anmärkningsvärt. Miljöpartiet förutsätter att Rikspolisstyrelsen måste redovisa hur den använt de 16 miljonerna. Det ska gå att följa upp dess konton på samma sätt som hos Riksåklagaren, där man specificerat användandet av pengarna. Tyvärr har kriminalvårdens mål om human människosyn, god omvårdnad, aktivt påverkansarbete, hög säkerhet och respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet utnyttjats negativt av vissa intagna. Det har på slutna anstalter etablerats kontakter via telefon och brev för att begå nya brott. Det finns personer som utgör ett hot mot andra intagna, och de påverkar så att ingen vågar säga något i domstol. De missbrukar permissionsregler, etc. Målsättningen får för den skull inte sänkas generellt, utan speciella åtgärder ska vidtas för denna kategori av fångar. Farlighetsbedömningar är ett sätt och små avdelningar ett annat. Eftersom myndigheten inte får kompensation för pris eller lönehöjningar och har använt sitt anslagssparande krävs förmodligen ett ökat anslag i vårpropositionen för att bibehålla de program som finns och för att utveckla dem. Det är väl belagt att fängelser har en skadlig inverkan och att påverkan sker bäst i frihet. En utbyggnad av frivården och rehabilitering är viktig. Det är viktigt att utslussning sker noggrant, gärna med test med fotboja den sista delen av straffet. Det krävs också en återrapportering av effekterna och resultatet av de metoder som används inom kriminalvården. Det behövs satsas på vetenskapliga utvärderingar och uppföljningar. Det räcker ej att endast mäta i antal återfall. Herr talman! Sist till frågan om domstolarna. För att dra ned 10 % på verksamheten, såsom Domstolsverket påbjuder, planeras nu en uppsägning av domstolssekreterare och en mindre antagning av notarier. Domarna som är oavsättliga sitter säkert, fastän det är de som har bidragit till den akuta nedskärningen genom sina krav på 20-procentiga löneökningar, som de fick igenom trots att det inte fanns utrymme för det i budgeten. De ansåg att de krävde sin rätt. Domstolssekreterarna har ingen rätt, trots att de tagit ett stort ansvar för verksamheten. Utan dem blir det som inom åklagar och polisorganisationen. Det blir en enorm röra där renodlingen av domarrollen blir en skimär. De får göra domstolssekreterarsysslor i stället. Det värsta är att verksamheten kommer att gå trögt, med följd att vi får domstolar som utgör flaskhalsar i rättssystemet. Det är allvarligt att det ytterst drabbar medborgarna som brottsoffer, t.ex. kvinnor som har blivit utsatta för våld. Det är fråga om rättssäkerheten för den enskilde. I ett förändringsarbete, vilket ska ske inom domstolsväsendet, fordras alltid mer resurser för att det ska bli bra. Det vet vi av erfarenhet. När detta sätter i gång är det viktigt att ett ökat anslag samtidigt beviljas. I detta perspektiv känns det som ett mindre problem att diskutera notarieutbildningen, som Miljöpartiet gör i reservation 22. Vi har tidigare talat om hur vi anser att den måste förändras. Hur stämmer riksdagens mål med nuvarande situation? Riksdagen har ju uttalat att systemet med notarier är bra och att man ska ha in fler notarier i domstolsväsendet. Jag tycker att det visar på ohållbarheten i systemet och att det behöver förändras.

Herr talman! Kia Andreasson talar om andra aktörers ansvar för att motverka ökad brottslighet. Jag har ett par frågor till Kia Andreasson. Ansluter sig Miljöpartiet till Kristdemokraternas synpunkt när det gäller öppethållande av krogar på natten, dvs. att beslutet att de får hålla öppet till klockan 05.00 ska motverkas? Ansluter sig Miljöpartiet till Kristdemokraternas synpunkt att lördagsöppet på Systembolagen är felaktigt eftersom det ökar tillgången och riskerar att öka våld mot kvinnor och barn? Den internationella kriminaliteten förfogar över väldigt stora pengar. Man säger att den har mer resurser till sitt förfogande än vad både skogsindustrin och bilindustrin förfogar över. Då är min fråga: Hur ska vi kunna möta denna kriminalitet utan att använda gemensamma åtgärder över gränserna? Jag tänker på Schengensamarbetet, Europol och i mycket speciella fall buggning. Vilka lösningar har Kia Andreasson för att komma åt den mycket avancerade kriminaliteten, om hon inte till något pris vill samarbeta över gränserna eller se de möjligheter som finns i dessa uppräknade avseenden?
Herr talman! När det gäller öppettider på krogarna hela nätterna är mitt svar att jag tycker att de ska begränsas. Vi gick kraftfullt emot lördagsöppet på Gemensamma åtgärder när det gäller avancerad kriminalitet står inte i motsatsställning till det jag har sagt. Tidigare har vi haft ett samarbete just när det gäller sådan avancerad kriminalitet. Men det vi har nu går inte att jämföra med Europol och Schengensamarbetet. Det blir en bearbetning av många uppgifter som egentligen inte är relevanta. Gör ett besök på Rikskriminalen och titta på uppgiftsströmmen som kommer in på dess speciella stationer. Det är ett otroligt uppgiftsflöde som bara strömmar in, som de inte vet vad de ska göra med och hur de ska katalogisera. Jag kan nämna som exempel att det från Belgien strömmar in anmälningar om försvunna barn - de har ju haft ett stort problem, som Ragnwi Marcelind kanske vet. Man efterlyser barn som har varit borta bara kort tid. Det är det som belastar vårt rättssystem. Buggning tar också stor kraft. Det ger inte bara fördelar, utan det tar stor kraft att genomföra det. Det som vi har mest emot är att man får bryta sig in och att det blir överflödsmaterial och andra negativa effekter av detta system. Vi har redan i dag ett effektivt system med telefonavlyssning och andra metoder.
Herr talman! Jag måste konstatera att när det gäller inströmningen på Rikskrim har jag inte kompetensen, även om jag har besökt dem, att bedöma vad som är nödvändigt eller inte av det material som kommer in. Jag låter dem själva göra den bedömningen. Frågan kvarstår: Vilket alternativ har Miljöpartiet och Kia Andreasson för att motverka denna ytterst välutrustade kriminalitet som tränger in över vårt lands gränser? Vilka metoder vill Miljöpartiet använda sig av för att vi ska kunna motverka den här kriminaliteten? Det räcker inte att vi står i riksdagen och säger att det är fruktansvärt att det sker så mycket våld och att vi får in det över landets gränser. Om vi skulle säga nej till de möjligheter som Europol, Schengensamarbete och buggning i vissa, mycket speciella fall kan göra, vill jag gärna ha en redogörelse för alternativet, Kia Andreasson.
Herr talman! När Ragnwi Marcelind säger att kriminaliteten väller in över våra gränser skulle jag vilja ha uppgifter om hur stor den är. Jag har inte fått information om att den är så stor. Det våld som jag nämnde som har ökat är det inhemska våldet, som vi själva producerar här i landet. Jag vet inte vilket våld det är som väller in över våra gränser.
Herr talman! Kia Andreasson hade ett mycket intressant anslag i sitt anförande. Jag uppfattade att huvudfrågan i anförandet var en önskan om att vi inför varje beslut skulle analysera dess eventuella effekter på brottsligheten. Det hade varit bra om det hade gjorts exempelvis när riksdagen tog beslut om höjningen av tobaksskatten, som sedan resulterade i en sänkning på grund av att verkligheten ersatte en analys i förväg. Sedan kunde man få intrycket att Kia Andreasson menade att analyser behövs bara när det gäller beslut som har någon koppling till vårt EU-medlemskap. Jag utgår från att Kia Andreasson också är klar över att exempelvis den grova kriminaliteten bland vissa mcgäng och nationalsocialisters kriminella verksamhet inte har med vårt EU-medlemskap att göra. Jag tolkar alltså anförandet så att Kia Andreasson efterfrågar en princip om att alla beslut ska föregås av analyser. Jag tycker att det är en väldigt bra princip. Jag undrar, med tanke på vår möjlighet att ta beslut i dag: Varför har inte Miljöpartiet och Kia Andreasson lagt ett sådant förslag? Ett sådant förslag hade i varje fall fått stöd från Moderata samlingspartiet, och jag är övertygad om att det även hade fått stöd från andra partier. När det nu bara kommer i debatten får man knappast känslan av att det är så seriöst. Min fråga är alltså: Varför finns det inte något förslag med denna goda idé från Kia Andreasson?
Herr talman! Det är glädjande att höra att det är ett gott förslag. Varför har vi då inte skrivit detta tydligt i en reservation? Det beror på att jag ser en svårighet att skriva det i en reservation i justitieutskottet, därför att det här måste ju ske i alla instanser och i andra utskott. Jag har sagt flera gånger från denna talarstol att det inte kan vara så att vi här har vattentäta skott, utan det berör direkt dessa områden som jag nämnde. Även ute i kommunerna, inte minst, måste dessa beslut tas på de nivåerna också. Det måste alltså genomsyra hela samhället. Jag tycker att det anslaget finns hos regeringen i skriften Allas vårt ansvar med uppmaningen att kommunerna ska inrätta brottsförebyggande råd och ta sig an just denna problemställning att det ska genomsyra alla beslut, och att den enskilde också ska vara inbegripen i detta. Vi har mycket kvar att göra här i riksdagen med de andra utskotten, inte minst socialutskottet och bostadsutskottet osv.
Herr talman! Principen är den att den som har ansvar för en viss typ av fråga är den som rimligen kan förväntas initiera den. Justitieutskottet är ju det utskott som behandlar kriminalitet, och om vi kan få till stånd ett kammarbeslut är det något som alla andra också har att rätta sig efter. Jag förstår inte riktigt Kia Andreassons blygsamhet. En annan sak som Kia Andreasson tog upp i sitt anförande var, enkelt uttryckt, att domarna borde få ta konsekvenserna av sina löneökningar. Det är alltså de som borde sägas upp. Det är ungefär i enlighet med en fråga som Alice Åström tidigare ställde, och det har i olika sammanhang kommit som ett argument i diskussionen om domstolarnas framtid. Jag vill då bara ställa frågan till Kia Andreasson: Inser Kia Andreasson att om man för det resonemanget och säger att domarna genom uppsägningar får ta konsekvenserna av sina löneökningar, är det i själva verket allmänheten som straffas? Om domstolarna inte kan sköta sitt arbete, om vi inte har tillräckligt många domare, är det inte i första hand domarna som får ta konsekvenserna utan svenska folket.
Herr talman! Jag använde inte den ordalydelsen att domarna får ta konsekvenserna. Jag ville peka på en omständighet som har medfört den här prekära situationen på våra domstolar och att det ytterst drabbar domstolssekreterarna. Jag tycker att man genom att medverka i en löneförhandling har ett ansvar att tänka sig in i vad följderna blir och kanske gå fram stegvis i stället för att ta allt på en gång.
Herr talman! Jag skulle utifrån Kia Andreassons engagemang just i domstolsfrågan vilja ställa en fråga, och det gäller förändringar i domstolsorganisationen: Tycker Kia Andreasson att det är en så viktig fråga att den bör föras upp på riksdagens bord och att beslut ska fattas utifrån helheten? Det sades också i anförandet att det krävs mer resurser för en omorganisation och just att besparingen kanske går ut över domstolssekreterarna. Min fråga är: Är Kia Andreasson beredd att ställa upp på att den här domstolsorganisationsförändringen förs upp på riksdagens bord?
Herr talman! Av den information som har givits framgår att det kommer en skrivelse från regeringen där man ser domstolsorganisationen mer i dess helhet. Det pågår för närvarande försöksverksamheter för den här omorganisationen, och det är klart att vi här ska få bedöma hur helheten ska se ut. Vi hade också en extra domstolsdebatt här i kammaren. Jag har ideligen framfört att jag anser att vi inte ska fastna i bara hur den yttre organisationen ska ske, utan att det också gäller inte minst den inre organisationen. Just de här försöksverksamheterna är ett led i att se hur det fungerar.
Herr talman! Utifrån det resonemanget skulle jag vilja ställa frågan hur Miljöpartiet ser på skillnaden mellan en skrivelse och en proposition. Med tanke på de synpunkter som framfördes här när det gäller både det yttre och det inre arbetet är det synnerligen viktigt att vi får ett översiktligt beslut och ett helhetsbeslut i det här ärendet om Domstolsverkets arbete i framtiden. Jag tycker att det är angeläget att den frågan kommer upp på riksdagens bord.
Herr talman! Detta arbete tar ganska lång tid. Vi har nyss avslutat arbetet i Domstolskommittén, där Centern också hade en representant, men jag hörde aldrig några åsikter från den representanten om hur framtiden på det området skulle utformas, och vi höll på ganska länge. Det är ett svårt och komplicerat arbete. Att först komma med en skrivelse med intentioner tycker jag är en bra början. Vi kan inte lägga om hela domstolsverksamheten med ett enda kast. Det fungerar inte så, utan det blir stora konsekvenser, inte minst för de andra instanserna i rättsväsendet - allting hänger ihop.

Fru talman! Jag ska tala om hur vi vill utveckla rättsväsendet. Men först några kommentarer till vad de fyra borgerliga partiernas representanter har sagt under denna timmeslånga litania. Min första kommentar är att de överdriver. När det gäller brottsligheten finns det sådant som är oroväckande, bl.a. ökningen av våldet mot kvinnor. Statistiken visar ändå att ökningen av brottsligheten totalt har planat ut under 1990-talet. Men det behövs mer resurser till rättsväsendet, och därför tillför vi nu 150 miljoner. Dessutom avser ju regeringen att återkomma i vårpropositionen med resursförstärkningar som behövs. Något stöd för talet om långsiktiga neddragningar av rättsväsendets resurser kan de borgerliga heller inte finna i vad Riksdagens revisorer visar i sin granskning. Visst har antalet poliser minskat, dock inte med så många som de borgerliga antyder. Men det behövs fler poliser, och därför planeras nu en kraftig utökning av polisutbildningen. Min andra kommentar är att de borgerligas tal är väldigt motsägelsefullt. Om det nu skulle vara så att deras nattsvarta bild var verklig - borde de då inte själva haft förslag till satsningar som skulle kunna lösa problemen? Men det har de inte. Bara ett par exempel: Siw Persson vill anslå 20 miljoner mer till polisen. Men en så blygsam ökning som med 1,5 % av anslaget till polisen skulle ju knappt räcka till två bemannade polisbilar i hela landet. Ändå har Siw Persson mage att i ett yttrande skriva att hennes förslag skulle ha möjliggjort en förstärkning av polisorganisationen och i ett annat yttrande att det skulle ha givit utrymme för särskilda satsningar mot kvinnovåldet. Det är mycket angelägna frågor, men vad Siw Persson skriver har inte täckning i hennes budgetalternativ. Gunnel Wallin talar om kraftsamling och vill öka anslaget till polisen med 5 %. Det påstår hon bl.a. "skulle ha gjort det möjligt att återanställa de civilanställda administratörerna". Visst behöver vi fler civilanställda, men med denna skrivning lovar Wallin ju faktiskt att återanställa alla! Jag räknade ut att hennes 5 % då skulle räcka till en månadslön på ungefär 1 500 kr i månaden. Minst lika dåligt svarar Moderaternas 1,3 % mer i anslagen till polisen mot Gun Hellsviks retorik här i talarstolen. Jag är säker på att de poliser som lyssnat till Gun Hellsvik eller läst Svenska Dagbladet inte alls fått intrycket att hon bara föreslår 1,3 % mer. I varje fall har de poliser som ringt till mig fått intrycket att Gun Hellsvik vill satsa ett mångdubbelt större belopp än dessa 1,3 % bara i löneökningar.

Jag tycker att det talar helt för sig självt. Nej, fru talman, exemplen visar tydligt att de borgerliga inte har täckning i sina budgetalternativ för det de skriver eller säger i kammarens talarstol. Man använder samma promillen gång på gång för olika ändamål. Jag tycker faktiskt att det är trist när retoriken så totalt tappar kontakten med verkligheten. De fyra borgerliga partierna har dessutom ingen som helst gemensam syn på vad man behöver satsa på. Endast i några mer allmänna frågor har man gemensamma reservationer, och de tycks mest ha kommit till för att dölja hur oense man är. Ragnwi Marcelind var väl ändå lite oförsiktig när hon från talarstolen talade om vad en ny majoritet i justitieutskottet skulle satsa på. Min fråga är: Vad då? Tänk er en politik där Moderaterna bestämmer om kronofogdarna och brottsförebyggande arbete, Kristdemokraterna om domstolar, BRÅ och rättsmedicin, Folkpartiet om polis och kriminalvård och Centerpartiet om åklagare, ekobrott och Brottsoffermyndigheten. Då skulle det bara bli 1,8 % mer än vad regeringen har föreslagit - 22 740 miljoner i stället för 22 700 miljoner. - Så ser den borgerliga kriminalpolitiken bakom retorikens dimridåer faktiskt ut. Men tack och lov finns det också sådant som vi är överens om. Då tänker jag främst på kampen mot och fördömandet av den mycket grova brottsligheten med nazistiska förtecken. Dessa händelser har skapat mycket oro hos alla i vårt samhälle. Jag kan gärna instämma i allt vad Gunnel Wallin anförde. Det var mycket bra. Jag tror att alla partier är överens om att denna vidriga brottslighet måste stoppas. Detta måste ges hög prioritet i det politiska arbetet och av våra myndigheter. Därför är det bra att Riksåklagaren talar om nolltolerans. Jag tycker också att det är bra att det reageras så kraftigt i medierna som skett denna vecka. Jag tycker att de nazistiska illdåden också stryker under hur viktigt ett väl fungerande rättsväsende är för den enskildes trygghet, liksom vårt ansvar för brottsoffer och deras anhöriga. Jag utgår också från att vi är helt överens om de övergripande målen när det gäller rättsväsendet, nämligen att garantera den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet, liksom att detta kräver ett kvalificerat och effektivt rättsväsende. Därför är det viktigt att slå fast att ska samhället stå starkt i kampen mot brottsligheten krävs en fortsatt modernisering av rättsväsendet. För att denna modernisering ska bli framgångsrik måste den bygga på ett medborgarperspektiv och på samverkan mellan myndigheter. Jag vill också slå fast att förverkligandet av målen om en minskad brottslighet kräver en helhetssyn, som bygger på att förebygga brottslighet, till stor del med insatser utanför rättsväsendet, och på vårt ansvar för dem som drabbas av brott. Därför ska det brottsförebyggande arbetet utvecklas genom samarbete mellan rättsväsende, kommuner, frivilligorganisationer, näringsliv och enskilda. Genom sådana insatser på det lokala planet kan vi minska brottsligheten och öka tryggheten. För dem som ändå drabbas av brott ska stödet utvecklas, och det tycker jag är särskilt viktigt för kvinnor och barn som drabbas av övergrepp. Som vi socialdemokrater ser det kan alltså en effektiv kriminalpolitik bara drivas i samspel med och inom ramen för en allmän och väl fungerande välfärdspolitik, som ger social trygghet, rättvis fördelning och solidaritet. Fru talman! Här går en tydlig skiljelinje. Moderaterna skär ned anslagen för skola, fritid, socialvård och sjukvård med miljarder. Sedan lägger de tillbaka en bråkdel av detta till rättsväsendet. Jag påstår att moderaterna, om vi ser till helheten, satsar mindre än socialdemokraterna på att förebygga och beivra brott. Kristdemokraterna vill att de sjuka ska betala deras förslag på rättsväsendets område med ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen. Mina meddebattörer kommer senare att utveckla hur arbetet ska inriktas vad gäller våldsbrottsligheten, hur vi ska bekämpa våld mot kvinnor, brott mot barn, brott med rasistiska och homofobiska inslag samt narkotikabrotten. När det gäller den ekonomiska brottsligheten har vi fått ett vassare verktyg genom Ekobrottsmyndigheten. Likaså kommer miljöbrotten att kunna bekämpas effektivare genom en ny organisation inom åklagarmyndigheten. Och insatser mot den gränsöverskridande brottsligheten förstärks. Polisen har ett mycket hårt och utsatt arbete. Poliserna utsätts ofta för kritik. Jag tycker faktiskt att vi i vårt land har en bra polis och att den kritik som riktas mot polisen ofta är både onyanserad och orättvis. För att tillgodose behovet av poliser ökas intagningen till polisutbildningen till 650 elever. En del av denna utbildning förläggs till Umeå. För att man ska tillgodose ytterligare behov av utbildning övervägs utbildning på ytterligare någon plats. Dessutom kan kompletteringsutbildning av officerare ge ett tillskott. Vi tycker att det är bra att den nationella insatsstyrkan nu får vidgade uppgifter, och vi tycker att dess organisatoriska frågor har fått en bra lösning. Ragnwi Marcelind pläderade för att man skulle förlägga styrkans ansvar hos Rikspolisstyrelsen. Jag har den största respekt för Ragnwis kunskaper om praktiskt polisarbete, men om jag ska väga den kunskapen mot kunskapen hos de 21 länspolischeferna tar jag mig friheten att lita mer på de senares bedömning. Fru talman! Jag vill också beröra några saker som rör domstolarna. För det första ställs våra domstolar inför allt svårare uppgifter. Bl.a. ställer en alltmer komplicerad och grov brottslighet ständigt nya och ökade krav. För att de ska stå rustade inför dessa nya krav krävs en fortsatt modernisering, bl.a. genom en renodling av domstolar och domarrollen, möjligheter till samverkan mellan domstolarna, kompetensutveckling av personalen och förenklade förfaranderegler. Det har som bekant pågått ett arbete inom Domstolsverket kring detta. Utskottsmajoriteten anser liksom regeringen att ett sådant utvecklingsarbete bör bedrivas så att man med ledning av vunna erfarenheter kan avgöra vilka förändringar som bör genomföras. Nu har Domstolsverket kommit med en redovisning av sitt arbete till regeringen, och riksdagen kommer senare att få ta del av regeringens slutsatser av denna i form av en skrivelse till riksdagen som justitieministern har aviserat. De borgerliga tycks däremot ha ett perspektiv mer från ovan när det gäller den här frågan. De anför i sina motioner vitt skilda uppfattningar om domstolsväsendets framtid. Sedan gömmer de dessa olika ståndpunkter i en gemensam reservation där de efterlyser en proposition. Men de har ingen mening alls om vad denna proposition borde innehålla. För det andra gäller det tingsrätterna. Vi har som svar på de motioner som tar upp den framtida verksamheten på olika orter sagt att utskottet utgår från att behovet av lokal förankring och de geografiska förhållandena i skilda delar av Sverige ska beaktas. För det tredje tycker jag, som flera andra har varit inne på, att rekryteringen av nämndemän är mycket viktig. Men vi måste skärpa oss i samtliga partier. Vi måste se till att själva nominera så att det blir en jämnare ålderssammansättning och så att det blir en större representation av våra nya svenskar. Rekryteringen till nämndemannauppdrag underlättas naturligtvis nu av att regeringen har tagit bort taket i ersättning för förlorad arbetsinkomst, så att ingen längre förlorar på uppdraget. För det fjärde är det ett utomordentligt allvarligt problem att vittnen ibland utsätts för grova hot för att de ska tiga. Därför är det bra att regeringen har gett i uppdrag till berörda myndigheter att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för skydd av vittnen och målsägare. När det gäller vittnesersättningen måste jag fråga de borgerliga: Vad menar ni i er reservation med att nuvarande ersättningsbelopp är alltför låga? För vilka är de för låga? Dagens regler innebär maximalt 700 skattefria kronor om dagen. Det täcker en förlorad arbetsinkomst för alla som har en inkomst på upp över 25 000 kr i månaden. Beträffande kriminalvården är det viktigt att man förebygger brottsligheten genom att öka insatserna för att motverka återfall i brott. Därför är det viktigt att myndighetens omfattande utvecklingsarbete fortsätter. Och insatserna för att stoppa narkotikan behöver öka. När det sedan gäller rymningar och permissioner framgår det att verksamhetsmålen har uppfyllts. Men ett par uppmärksammade fall stryker ändå under behovet av att man ska se över tillämpningen av reglerna och utveckla möjligheter att göra bättre risk och farlighetsbedömningar. Fru talman! Utskottets majoritet redovisar här förslag till satsningar på rättsväsendet som bygger på ett medborgarperspektiv och på en social helhetssyn. Detta ska då jämföras med förslagen från de borgerliga partierna. De ger inte något som helst besked om vad ett borgerligt alternativ skulle betyda för hur rättsväsendet skulle utvecklas. Som jag inledde med finns det en hel del som behöver utvecklas och bli bättre inom rättsväsendet. Men det tänker regeringen och vi i majoriteten klara ut under de närmaste åren. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Till sist vill jag bara passa på att tacka Alice Åström, Kia Andreasson och Yvonne Oscarsson för ett fint och konstruktivt samarbete när det gäller budgetarbetet.

Fru talman! Jag förstår på tonläget att jag trampade på en mycket öm tå. Jag tog de här räkneexemplen så pass noga för att illustrera skillnaden mellan hur oerhört stora förbättringar man går ut och lovar i retoriken och hur små förändringar man i verkligheten sedan föreslår. Jag vet inte om det var exemplet med de två polisbilar som resurserna skulle räcka till som var arrogant. I så fall kan jag ta ett annat: De skulle väl räcka till en eller två poliser per län. På det Siw Persson säger låter det som om hon skulle ha haft mycket, mycket större resurser. Sedan kan man naturligtvis ha olika åsikter om vilken tilltro man ska fästa till olika kompetenser ute i verksamheten. Jag träffar också väldigt många poliser ute på fältet, men jag har faktiskt förtroende för och tilltro till våra nuvarande länspolischefer.

Fru talman! Men i reservationen talas det inte bara om mc-gäng. Det talas om en rad andra saker också. Därför vidhåller jag min ståndpunkt att det finns en skillnad mellan retoriken och vad man faktiskt föreslår. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att satsa på att skydda vittnen. Det är en av de allvarligaste frågor vi har. Men jag tycker inte att Siw Persson har de resurser som skulle svara mot det hon säger. Jag vill också säga en annan sak: Om jag bedömde situationen som så katastrofalt allvarlig - då är resurserna för små. Jag skulle aldrig beskriva situationen inom polisen i så mörka ord och ändå acceptera bara 20 miljoner utöver vad regeringen har föreslagit. Då skulle det behövas ytterligare mycket kraftiga belopp, om situationen var så mycket allvarligare än vad som framgår i budgetpropositionen.
Fru talman! Ingvar Johnsson måste ha lyssnat med pausgång. Centerpartiets kraftsamling gällde hela rättsväsendet, och jag tycker att en halv miljard kronor är en stor satsning utöver det som regeringen har tillfört. Jag sade också att det är otroligt viktigt med effektivitetsarbete utöver det här resurstillskottet. Om man är ute i verkligheten och ser på polisverksamheten ser man att det faktiskt finns ganska många vakanta polistjänster. Där har de civilanställda en stor uppgift att fylla. Jag har inte sagt hur många, inte nämnt någon summa, men det var väl under en paus. När Ingvar Johnsson sedan säger att brottsligheten har planat ut undrar man om han har varit ute i verkligheten och sett hur det verkligen är. Så är inte den bild som jag och vi i Centerpartiet har. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga om rekryteringen av nämndemän. Hur ser det ut inom socialdemokratin när det gäller nomineringen av nämndemän? Jag tror inte att man kan tvinga ut personer. Det är av största värde för att vi ska få en kår som representerar allmänheten att vi gör förändringar i villkoren, och inte bara ekonomiskt. Som ett exempel på vilka som har för dåliga villkor kan jag nämna att det är väldigt få aktiva företagare som är nämndemän. De kan nämligen inte utnyttja den här ersättningen. Det är bara ett litet exempel.
Fru talman! Vi inser också att det behövs fler poliser och att det finns problem med att klara av verksamheten. Annars skulle vi inte föreslå den här kraftiga ökningen av polisutbildningen. Vi skulle inte heller skriva i både budgetpropositionen och betänkandet att vi ska återkomma i vårbudgeten när det gäller de resurser som behövs för rättsväsendet. Sedan var det bra att Gunnel Wallin tog tillbaka den bestämda formen: att återanställa de civilanställda administratörerna. Då kan vi gå tillbaka lite grann, även om jag beskylls för att vara räknenisse, och se att de 65 miljonerna nog räcker till att återanställa 130-140 personer eller så. Detta tycker jag inte heller svarar mot den väldigt mörka bild som man ger. Sedan frågar Gunnel Wallin mig om nämndemännen och hur vi socialdemokrater nominerar. Här är jag mycket kritisk, och jag talade också om alla partier. Vi har i vårt parti inte klarat av rekryteringen av nämndemän tillräckligt bra, liksom man inte har gjort det i andra partier heller. Därför tycker jag att vi borde vara överens, utifrån en självkritisk utgångspunkt, om att vi måste skärpa oss och se till att få en bättre representativitet när det gäller nämndemännen.
Fru talman! Låt mig börja med det sista. Ingvar Johnsson säger att man inte heller inom Socialdemokraterna har lyckats med rekryteringen. Jag tror att man måste söka problemen, och ett av dessa kan vara villkoren för arbetet. Därför borde man lyssna på vårt förslag. När det sedan gäller de civilanställda vidhåller jag att någon form av pausgång måste ha funnits med vid Ingvar Johnssons lyssnande. Jag har inte sagt detta. Det finns ju dokumenterat. Jag har inte pratat om några civilanställda administratörer. Jag har sagt att man ska återanställa civila personer för att fylla de luckor som finns i form av vakanta tjänster inom polisen. Det är bra med utbildning, och nu har den ökat upp till 650 platser - även om det bara är de i Umeå som finns med i budgeten. Men det tar ju tid innan dessa kommer ut. Vad ska vi göra till dess?
Fru talman! Om Gunnel Wallin väljer att i sitt särskilda yttrande skriva "återanställa de civilanställda administratörerna" i bestämd form måste hon ha försökt säga till alla de här människorna: Jag vill återanställa alla. Annars skulle hon väl ha skrivit som hon sade nu i repliken: anställa administratörer. Sedan gällde det nämndemännen. Det är ju precis så: Regeringen har ju lyssnat på den diskussion som fördes här i kammaren och ute på fältet för ett år sedan om att det var bekymmer med ersättningen till nämndemännen. Därför togs taket bort för förlorad arbetsinkomst. Det är viktigt att säga det, för när vi i partierna för drygt ett år sedan nominerade till nämndemannauppdraget fanns det här taket. Då var det en realitet för en del människor som stod inför valet att ta ett uppdrag eller inte att man skulle kunna förlora arbetsförtjänst på det. Men det problemet är undanröjt, och det tycker jag är väldigt bra. Sedan fick jag inga kommentarer kring detta med de låga ersättningarna till vittnen och varför man ömmar så kraftfullt för dem som tjänar över 25 000 26 000 kr i månaden, vilka är de enda som inte får ersättning för sin förlorade arbetsinkomst.
Fru talman! Det var sannerligen en ny erfarenhet för mig, efter ett år i utskottet, att höra att Ingvar Johnsson kunde vara så talför. Han säger att vi överdriver, och han pratar om att brottsligheten totalt planat ut under 90-talet. BRÅ säger i sin statistik att den sammantagna brottsligheten har ökat alltsedan 50-talet. Ingvar Johnsson säger: Inte så många poliser har slutat. Under de senaste två åren har 2 000 civilanställda och poliser slutat. Jag vet inte hur en räknenisse ser på antalet 2 000 anställda, om det är lite eller mycket. För mig är det mycket. Sedan kommer vi in på de miljoner som vi har lagt till. Det är märkligt att bli anklagad för att man tillsätter mer resurser till polisverksamheten samtidigt som Ingvar Johnsson säger att det behövs fler poliser. Han pratar om promille och försöker retoriskt förvandla de 180 miljonerna till nästan ingenting. Jag hoppas innerligt att inte alltför många utifrån polisverksamheten hör hur Ingvar Johnsson negligerar 180 miljoner kronor som en spottstyver. De pengarna skulle kanske innebära en bättre skyddsväst för en polis som ständigt är utsatt för möjligheten att bli avlivad genom ett skott. Det är också intressant att lyssna till Ingvar Johnsson när han börjar prata om en ny majoritet i utskottet. När jag nämnde detta pratade jag inte partipolitiskt. Jag tänkte att vi som en stor enhet i utskottet skulle kunna ena oss om gemensamma frågor. Min fråga till Ingvar Johnsson är: Hur står det egentligen till med den utskottsmajoritet vi har i dag? Det har ändå visat sig under det här året att Ingvar Johnsson har haft stora problem att få igenom besluten tillsammans med de här stödpartierna. Vid många förhandlingar och sammanträden har vi fått ajournera oss för att komma till beslut.
Fru talman! Jag beskylls för att vara talför i dag, om det nu är en elakhet. Det kanske beror på att jag inte brukar säga så mycket när jag inte har något att säga. När det gäller den utveckling i antal som har skett inom polisen skulle jag vilja hänvisa till utskottsledamoten och ledamoten av Riksdagens revisorer, om man nu tror mer på honom än på mig. Han skriver nämligen i den granskning som Riksdagens revisorer har gjort att vi hade 16 700 poliser 1993/94 och att det nästa år enligt bedömningarna kommer att finnas 16 200. Men de uppgifter som Anders Högmark har lämnat till regeringen kanske är fel. Ragnwi Marcelind tar upp att det är bra att bli överens. Ja, jag tillhör dem som väldigt ofta förespråkar att vi borde vara överens över blockgränserna. Men jag tycker att av alla partier är kd det parti som är allra svårast att få med sig på gemensamma skrivningar, som har allra flest reservationer som nästan helt saknar substans. Ta bara som exempel den reservation man har till detta betänkande, att den nationella insatsstyrkan också borde få användas mot ekonomisk brottslighet och annat. Fast det redan står i polisförordningen och vi skriver det i utskottstexten reserverar Ragnwi Marcelind sig. Det är inte kd som försöker samarbeta mest, vilket jag tycker skulle vara en tillgång om vi gjorde i detta arbete.
Fru talman! Jag tar mig ändå friheten att driva den politik som är i enlighet med vår partipolitik och vår ideologi. Det har också varit i frågor där jag har ansett att regeringen inte har gått tillräckligt långt som jag har reserverat mig. Vi vidhåller vårt förslag att den nationella insatsstyrkan ska användas i mycket högre utsträckning. De 50 % man arbetar i länspolisverksamheten skulle kunna användas på ett bättre sätt till att bekämpa den mer avancerade kriminaliteten. Men Ingvar Johnsson vidhåller sin ståndpunkt när det gäller brottsligheten. Vi kan plocka fram statistik som BRÅ har sammanställt och läsa den tillsammans efter den här debatten. Sedan slänger Ingvar Johnsson ur sig att med kristdemokraternas alternativ ska sjuka betala det utvecklade rättsväsendet med en karensdag. Men i socialdemokraternas politik är det de arbetshandikappade, missbrukare och barn till missbrukare, som redan har fått betala det välavlönade och välutbildade ska tjäna på att man har maxtaxa på dagis. Som sagt var är det olika ideologier som styr oss och det sätt vi ser på den lilla människan som vi arbetar för och prioriterar. I det här avseendet har vi prioriterat 180 miljoner utöver vad regeringen har gjort till polisverksamheten, till resurser för att kunna skapa trygghet i vårt samhälle, som vi alla kan upptäcka att vi i dag inte har. Det säger Ingvar Johnsson är en spottstyver. Han negligerar de 180 miljonerna och anklagar oss för att göra något felaktigt. Jag hoppas att det finns poliser som kan ta del av den här debatten och som kan bekräfta hur deras arbetssituation ser ut i dag och att de faktiskt behöver resurser. Då är 180 miljoner bättre än noll kronor.
Fru talman! Jag hoppas också att det finns poliser som lyssnar på debatten, där det framgår att de borgerliga inte alls gör så stora satsningar på polisen och annat som det förefaller av retoriken. Sedan tyckte jag att Ragnwi Marcelind var lite oförsiktig när hon talade om bekymmer med att hålla ihop majoriteten. Vi har haft ett utomordentligt fint samarbete. Jag kan bara minnas att vi har ajournerat oss en gång. Men Ragnwi Marcelind skulle kunna tala om för mig varför det till detta betänkande finns sju reservationer som hon och Ingemar Vänerlöv står ensamma för, som hon inte har fått de andra borgerliga partierna med sig på? Jag tycker att man ska vara lite försiktig när man argumenterar så. Sedan vill jag återkomma till den nationella insatsstyrkan en gång till. Man har gjort en skrivning där man försöker att antyda att våra länspolischefer om det händer något oerhört allvarligt någonstans ute i landet skulle sitta där och säga: Nej, vi beivrar inte detta fruktansvärt allvarliga brott, för det kanske kostar pengar. Det är ytterligare en punkt där jag har ett större förtroende för våra länspolischefer än Det är beklämmande att Ragnwi Marcelind förnekar finansieringen. Jag tycker att kd gång på gång presenterar mycket bra förslag, och jag har aldrig sagt ordet spottstyver om de här miljonerna. Men kd glömmer alltid en liten detalj, vem som ska betala. En karensdag för exempelvis en ensamstående sjuksköterska kostar 2 500 kr. Den finansieringen har kd. Men vi själva då, Ragnwi och jag? Ragnwi Marcelind vill ju inte alls att vi ska vara med och betala den ökade rättstryggheten. För oss vill hon ju sänka skatten. Så är det.
Fru talman! Ingvar Johnsson har talat om den bristande överensstämmelsen mellan de olika borgerliga inläggen. Samtidigt karakteriserade han de borgerliga inläggen som en litania. Det måste innebära att det ändå fanns något positivt, eftersom en litania är en växelsång mellan präst och församling, där prästens bön och åkallan växlar med församlingens instämmanden. Vem av oss som var präst och vem som var församling vet jag inte, men ett samförstånd mellan präst och församling är en litania. Nåväl, det var inte därför jag begärde ordet, utan det var för att ta upp de siffror eller promillen som I basen finns ett äskande från Rikspolisstyrelsen. Jag citerade också i mitt inlägg tidigare något ur Rikspolisstyrelsens äskande, där Rikspolisstyrelsen frågar om man kan räkna med att få en varaktig uppräkning av anslagen, så att det blir försvarligt att utbilda och anställa nya poliser. Någon sådan uppräkning har inte regeringen och majoriteten gett. Det vi moderater har föreslagit är i överensstämmelse med Rikspolisstyrelsens äskande. Vi har föreslagit 156 miljoner för nästa år och 500 miljoner för vart och ett av de kommande åren. Det är alltså helt i enlighet med polisens äskande, och då måste jag fråga Ingvar Johnsson, eftersom han tycker att vårt förslag inte är värt någonting: Har även Rikspolisstyrelsen tagit till i underkant? Borde de ha tagit till mer? Sedan kom faktiskt Ingvar Johnsson med ett viktigt påpekande. Han pekade på att vi moderater har minskat anslaget till kronofogden. Det förslaget lade vi fram i september. Hade det varit i dag hade vi antagligen inte gjort det. Men då visste vi inte att Sydafrikaresan skulle resultera i en mängd obetalda fakturor, som kanske kommer att belasta kronofogden kraftigt.
Fru talman! Jag kanske skulle ha sagt fyra litanior då. Jag tycker att jag fick ett mycket bra besked av Gun Hellsvik, när hon kommenterade resurserna till polisen. Det var nämligen att alla de 156 miljonerna skulle användas till de nya satsningarna. Följaktligen har Gun Hellsvik inte ett öre mer till lönehöjningar för den nuvarande polisen än det finns i regeringsalternativet. Jag tyckte mig läsa en debattartikel i Svenska Dagbladet som gav intryck av att det var det som moderaterna avsåg. Det var en mycket intressant uppgift att Gun Hellsvik försöker få svenska folket att tro att det finns mycket mer lönepengar än i regeringens alternativ till de befintliga poliserna och, som jag sade i inledningen, att pengarna dessutom ska användas till annat. Det var en mycket intressant uppgift.
Fru talman! Jag får nästan intrycket av att Ingvar Johnson inte har läst Rikspolisstyrelsens budgetäskande. Jag citerade en mening. Men vi bygger på Rikspolisstyrelsens äskande där alla de problem som finns tas upp. Där pekas på vilka resurstillskott som behövs för att klara verksamheten framöver. Det är inte fråga om så stora resurstillskott för det nästkommande året, medan det däremot är fråga om det från år 2001. Det är där vi är uppe i 500 miljoner kronor. Vi har följt äskandet från Rikspolisstyrelsen, som har beaktat allt det som kunde beaktas när äskandet lades fram. Läs på!
Fru talman! Jag har naturligtvis läst vad Rikspolisstyrelsen tycker, och jag har också givit besked om att det framgår i betänkandet att vi ska återkomma till frågan om de resurser som behövs i vårbudgeten. Jag har fått klart utsagt från Moderaterna att man lovar ut 156 miljoner kronor till en rad olika saker. Jag tycker att det är lite tråkigt att det inte blir någon diskussion kring det som är positivt, nämligen att vi satsar på en kraftig utökning av polisutbildningen, vilket innebär att vi kommer att kunna leva upp till målet om fler poliser. Det är synd att det inte har blivit någon diskussion om helhetssynen på politiken. Det är ändå inte bara resurser till polisen för att förebygga brott som det handlar om. Det går inte att påstå att de resurser som tas bort från fritidsgårdar, föreningsliv osv. inte används för brottsförebyggande arbete. Därför har jag tydligt markerat att det är viktigt med helhetssynen.

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt i riksdagens budgetdebatt om rättsväsendet att kort redovisa regeringens syn och utgångspunkter för budgetpropositionen och för det fortsatta regeringsarbetet. Det är medborgarna som står i centrum för rättsväsendets verksamhet. Rättsväsendets fortsatta utveckling måste ta sin utgångspunkt i medborgarnas behov och bedömas från medborgarnas perspektiv. Det handlar om medborgarnas behov av och rättmätiga krav på trygghet och livskvalitet i sin dagliga tillvaro, av service och bemötande vid kontakter med myndigheterna, av en snabb och säker handläggning av mål och ärenden. Det handlar om brottsoffrens krav att få sina särskilda behov uppmärksammade och tillgodosedda i rättssystemet. Det handlar inte minst om barnens behov av att bli sedda och att domstolar och andra myndigheter har regler och rutiner som tar hänsyn även till barnens perspektiv. Fru talman! Det svenska rättsväsendet har en hög kvalitet. Den kvaliteten ska vi slå vakt om. Men stillastående är tillbakagång. Världen och samhället förändras snabbare än någonsin, och det ställer delvis nya krav på rättsväsendets myndigheter, inte minst gäller det den ökande internationaliseringen och den oerhört snabba teknikutvecklingen. Domstolar och andra myndigheter konfronteras nu med delvis andra rättsförhållanden och en annan typ av grov kriminalitet som inte fanns för 10-15 år sedan. Medborgarna har helt andra förväntningar än tidigare på att myndigheterna ska fungera i medborgarnas tjänst, inte som en överhet som kräver vördsamhet och lydnad av medborgarna. Samtidigt ger det internationella myndighetssamarbetet och den nya tekniken helt nya möjligheter för myndigheterna att utveckla och effektivisera sin verksamhet för att leva upp till den nya tidens krav. För det krävs det delvis ny kompetens, nya arbetsmetoder, ny ledning och organisation och nya attityder. Mycket har redan gjorts för att modernisera rättsväsendet. Åklagarväsendet har fått en ny organisation. Polisen har fått en ny organisation, ny utbildning och en inriktning mot problemorienterat brottsförebyggande arbete. En ny myndighet, Ekobrottsmyndigheten, har skräddarsytts för att utveckla samarbetet mellan polis, åklagare och specialister. En ny organisation för bekämpning av miljöbrott har beslutats. Kriminalvården har också fått en ny organisation, och man har utvecklat både de säkerhetsmässiga och de behandlingsmässiga aspekterna av verksamheten. Brottsförebyggande rådet har fått rollen som stabsorgan och centralt organ för forskning inom rättsväsendets område och för stöd åt det lokala brottsförebyggande arbetet. Brottsoffermyndigheten har utvecklats till ett effektivt stöd åt dem som drabbats av brott. Mål och resultatstyrning har införts inom hela rättsväsendet. Detta var några av de många reformer som har genomförts och inletts under de senaste åren. Fru talman! Rättsväsendet befinner sig just nu mitt uppe i ett intensivt reformarbete. Det som gjorts under senare år är den nödvändiga grunden för det fortsatta arbetet. Nu handlar det inte minst om att fylla de nya organisationernas ramar med ny verksamhet. Medborgarna ska få en större trygghet i vardagen. Det handlar om att utveckla det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet när det gäller brott som direkt påverkar människors livskvalitet - vardagsbrottslighet, om man så vill. Här har närpolisen en central roll, och det gäller att fullfölja närpolisreformen med kraft. Ett annat reformområde är bekämpandet av den grova och organiserade brottsligheten. Det handlar bl.a. om grova narkotikabrott, ekonomiska brott, ligabrottslighet och brottssyndikat. Polisen och åklagarväsendet ska utveckla sitt samarbete med varandra och sin förmåga att samarbeta med myndigheter i andra länder. Inte minst gäller det att utnyttja den stora potential som vårt medlemskap i EU och Schengensamarbetet ger. Ny kriminalteknik och nytt teknikstöd i övrigt är andra nyckelfaktorer. I budgetpropositionen läggs stor vikt vid att myndigheterna utvecklar sin förmåga att förebygga och bekämpa brott med rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska inslag. Här handlar det om allvarlig brottslighet av ett delvis nytt slag, i många fall knutet till högerextremistiska nätverk med inslag av grova våldsbrottslingar. Den senaste tidens utveckling är mycket oroande och kräver åtgärder på stor bredd. Att myndigheterna vässar taktik och beredskap mot sådan brottslighet är ett viktigt inslag i kampen. Regeringen kommer i regleringsbreven till rättsväsendets myndigheter att uppdra åt myndigheterna att utveckla sin kompetens på området. Regeringen har också nyligen gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen, Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten utarbeta en nationell handlingsplan för att förbättra skyddet för vittnen och målsägande - detta med hänsyn till de många uppgifter som förekommer om hot mot vittnen vid denna och andra slag av grov kriminalitet. En av de viktigaste åtgärderna som vi har framför oss är att väsentligt öka antalet poliser. Det är nödvändigt för att fullfölja närpolisreformen, öka andelen uppklarade brott, förstärka gränskontrollen, utveckla teknikstödet och utöka det internationella polissamarbetet. Regeringen och riksdagen har för en del år sedan slagit fast att det behövs minst 16 700 poliser. Enligt min mening har behovet av poliser ökat sedan den nivån bestämdes. Jag är däremot inte beredd att föreslå någon ny normalnivå. Antalet poliser måste bedömas och omprövas från tid till annan mot bakgrund av samhällsutvecklingen och behoven i övrigt. Det är också viktigt att öka antalet civilanställda för att avlasta och komplettera den polisutbildade personalen. Siw Persson ställde en konkret fråga om det skulle ske en utvärdering av den nya polisutbildningen och när den i så fall skulle ske. Svaret är att Polishögskolan har påbörjat en omfattande utvärdering. När det gäller domstolsväsendet är förutsättningarna för det fortsatta reformarbetet delvis annorlunda än inom rättsväsendet i övrigt. Det finns ett stort behov av att reformera domstolsväsendet för att det ska kunna svara mot dagens och morgondagens krav i olika avseenden. Reformarbetet har här inte kommit lika långt som inom rättsväsendet i övrigt. Det gäller också att slå vakt om domstolsväsendets grundlagsfästa självständighet, som är en omistlig del i en rättsstat. Kompetensen inom domstolsväsendet behöver utvecklas ytterligare, bl.a. genom att domare kan specialisera sig inom olika rättsområden. Det här inte minst mot bakgrund av att domstolarna i ökande utsträckning arbetar med komplicerade rättsområden och med internationella rättsförhållanden eller, inom brottsmålshanteringen, internationell brottslighet. Tillgänglighet och service i förhållande till allmänheten måste också utvecklas. Mycket viktigt är att göra handläggningstiderna betydligt kortare än i dag. För medborgarna är det oförståeligt och oacceptabelt att deras mål kan bli liggande många månader på domstolen utan att ens sättas ut till förhandling. Det är nödvändigt att utveckla handläggningsrutiner som gör att ärendena får en snabb hantering såväl hos polis, åklagare som vid domstol. En fråga är hur domstolarna ska vara organiserade för att verksamheten ska bli mer flexibel, för att kompetensen ska kunna säkerställas och ytterligare höjas och för att domstolarna också i framtiden ska vara attraktiva arbetsplatser som lockar till sig mycket skickliga jurister. Det fortsatta reformarbetet inriktas på att se över formerna för framtidens domstolsväsende. Flera olika lösningar övervägs. I en region kan det vara lämpligt att bedriva verksamhet i flera domstolar med en gemensam domkrets. Med en sådan större domkrets kan de framtida kraven på domstolsväsendet bättre tillgodoses. Även samverkan mellan olika domstolar kan utvecklas. Kraven på en modern domstolsorganisation kan innebära att vissa tingsrätter läggs samman med andra, t.ex. när målunderlaget är alltför litet för att skapa bärkraftiga domstolsenheter eller när domstolarna ligger geografiskt nära varandra. Regeringen avser att i vår återkomma till riksdagen och redovisa en handlingsplan för domstolsväsendets reformering. I arbetet med att ta fram handlingsplanen kommer de försöksverksamheter och olika projekt som bedrivs på flera håll inom domstolsväsendet att vara en viktig del. Redan i den föreliggande budgetpropositionen föreläggs då riksdagen flera viktiga reformer inom domstolsväsendet. Det gäller bl.a. att inskrivningsväsendet koncentreras till sju av tingsrätterna och att bouppteckningshanteringen förs över till skatteförvaltningen. Reformerna leder till en rationellare organisation och ärendehantering med fortsatt god service och säker handläggning. Fru talman! Varje del av rättsväsendet har sin lagfästa roll i helheten. Just därför är det viktigt att ha en helhetssyn på rättsväsendets verksamhet. Myndigheterna måste samarbeta med varandra och med andra aktörer så att verksamheten som helhet fungerar väl. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Medborgarna har berättigade krav på att få sina frågor prövade snabbt och säkert oberoende av om ärendet hanteras av en eller flera myndigheter. Att utveckla en sådan myndighetsövergripande helhetssyn med bibehållande av respektive myndighets specifika roll och självständighet hör till det viktigaste för att förverkliga medborgarperspektivet inom rättsväsendet. Fru talman! Rättsväsendet har, liksom alla andra delar av den offentliga sektorn, fått vidkännas vissa besparingar. Jämförelsevis har besparingarna inom rättsväsendet varit tämligen blygsamma. Under de senaste åren har rättsväsendet på nytt tillförts nya pengar. Den föreliggande budgetpropositionen innebär att rättsväsendets ram höjs med 150 miljoner kronor budgetåret 2000. För tiden därefter behöver ytterligare resursförstärkningar ske. Det är nödvändigt för att myndigheterna ska kunna fullfölja statsmakternas intentioner i fråga om rättsväsendets utveckling på det sätt som jag nyss i korthet berört. Det finns alltså skäl att betona att reformerna inom rättsväsendet inte handlar om att spara pengar. Det handlar i stället om ett brett upplagt moderniseringsarbete med syfte att Sverige även i början av 2000-talet ska ha ett kompetent rättssäkert och effektivt rättsväsende i medborgarnas och demokratins tjänst. Regeringen återkommer i den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen med förslag till hur mycket anslagsramarna för rättsväsendet ska höjas för att det målet ska nås.

Fru talman! Justitieministern nämnde väldigt kort de besparingar som har genomförts på rättsväsendet under andra halvan av 90-talet. Det är omfattande besparingar som har genomförts. Jag vill gärna få justitieministerns kommentar vad gäller effekterna. Har det varit positivt för rättsväsendet? Vilka skador har rättsväsendet åsamkats genom dessa omfattande besparingar?
Fru talman! Allra först vill jag påpeka att de besparingar som har beslutats under andra halvan av 1990-talet har lagts ovanpå besparingskrav som beslutades under första halvan av 1990-talet. De problem som rättsväsendets myndigheter har att kämpa med har varit att i första hand omhänderta de besparingskrav som ställdes i början av 1990-talet men där mycket lite av åtgärder vidtogs för att säkerställa myndigheternas möjligheter att hantera de besparingskrav som då hade lagts på myndigheterna. Det har inneburit större svårigheter för myndigheterna att hantera även de ytterligare besparingskrav, i mindre mån men lika fullt besparingskrav, som har beslutats under andra halvan av 1990-talet. Det har varit svårt för många av myndigheterna. Det är ingen tvekan om att besparingskraven har lett till förändringar som inte enbart har varit av positivt slag. Det finns båda delarna. Besparingskraven har delvis inneburit att myndigheterna har fått fundera över hur man kan organisera och rationalisera sin verksamhet. Det har lett till positiva resultat - det är ingen tvekan om att det finns exempel på det. Men det är inte heller någon tvekan om att besparingskraven på sina håll inneburit en försvagning och försvårat för myndigheterna att genomföra den arbetsuppgift som de har.
Fru talman! Justitieministern sade, om än i detta sammanhang inte helt tydligt, att det beslutades om stora besparingar under början 90-talet. Jag tycker att det är viktigt att vi får det där utrett. I morse såg jag en artikel där Laila Freivalds påstår att den borgerliga regeringen, det står i och för sig, beslutade men den som läser får intrycket av genomförde besparingar på 500 miljoner. Jag hoppas att Laila Freivalds äntligen ska lära sig att det 1992 ställdes ett absolut krav från socialdemokraterna för att gå med på krisöverenskommelsen att polisen skulle spara 500 miljoner. Det var ett absolut krav för att gå med. Under de borgerliga åren genomfördes besparingar motsvarande 175 av dessa 500 miljoner. Vi kunde inte ta på vårt ansvar att genomföra allt på en gång, som socialdemokraterna krävde. Vi menade att det inte går med mer än upp till 175. Resterande plus ytterligare mer än 500 miljoners besparingar på polisen har socialdemokraterna genomfört. Jag tycker att vi ska ha klarlagt det. Det är inte fel att säga att det var större beslut under första halvan. Socialdemokraterna återkom ju till regeringsställning hösten 1994, och det tillhör också första halvan. Men: inga fler antydningar om att det var den borgerliga regeringen som genomförde de stora.
Fru talman! Jag har aldrig kritiserat den borgerliga regeringen för de beslut vad gäller besparingar som genomfördes under den borgerliga regeringstiden - tvärtom. Det var nödvändiga beslut mot bakgrund av att staten, t.ex. när det gäller polisen, vid den tidpunkten lånade till var tredje polislön. Detta var givetvis inte acceptabelt och utgjorde ett hot, inte bara mot rättsväsendets möjligheter att fungera utan mot hela samhällsordningen. Det jag kritiserar den borgerliga regeringen för, och Gun Hellsvik har faktiskt nu alldeles tydligt erkänt att det är på det viset, är bristen på vidtagna åtgärder för att göra det möjligt för myndigheterna att anpassa sig till de budgetramar som regeringen beslutade om. Gun Hellsvik tycks stoltsera med det faktumet att man fattar ett visst beslut vad gäller ekonomiska ramar för myndigheterna, och sedan säger att de aldrig menat att de skulle genomföra det. Det är att lämna myndigheter i sticket, och det är en av förklaringarna till de svårigheter som rättsväsendets myndigheter har haft under senare år. Gun Hellsvik har själv här erkänt: Ja, vi beslutade om besparingar, men vi genomförde dem inte.
Fru talman! Jag vill först uttrycka min glädje över regleringsbrevet när det gäller den organiserade brottsligheten. Det är viktigt att vi ställer upp som en man, som jag sade i mitt anförande. Sedan vill jag ta upp detta med mål och resultatstyrning, vilket jag tycker är mycket bra. Det är viktigt för oss politiker att följa verksamheten, göra uppföljningar och utvärderingar för att se när det dyker upp flaskhalsar och sådant. Där är det fortfarande stora brister. Det kommer ett nytt förslag, men det dröjer några månader. Vi måste vara rädda om resurserna så att de används på bästa sätt. På många orter i vårt land finns det inte tillräckligt med närpoliser. Det finns tjänster, men det finns inga poliser och det är besvärande. Detta gäller särskilt mindre orter i norra Sverige. Som exempel kan jag nämna orter i min egen hembygd, Klippan och Eslöv. I Klippan har kriminaliteten varit en hög, men där kan man inte tillsätta alla tjänster, och det tar ju tid innan de ökade utbildningsplatserna ger effekt. Därför är det glädjande att justitieministern säger att civilanställda kan återanställas.
Fru talman! Jag delar Gunnel Wallins uppfattning, att en uppföljning av vidtagna åtgärder och en utvärdering av de resultat som har uppnåtts är oerhört viktigt. Annars fungerar över huvud taget inte systemet med statsmakternas styrning av myndigheterna genom mål och resultatstyrning. För att anknyta till den fråga som Gun Hellsvik tidigare tog upp var det en av de stora bristerna i början av 90-talet, att man övergick till mål och resultatstyrning och angav ramarna, men man brydde sig aldrig om hur effekterna hos myndigheterna blev och ännu mindre om hur effekterna hos befolkningen blev av de fattade besluten. Det är ett problem i många närpolisområden att man har möjlighet att anställa fler poliser. Ekonomin är faktiskt sådan på många håll att det finns utrymme att anställa fler, men man har inte tillgång på sökande. Det är därför viktigt att vi så snabbt som möjligt ökar intagningen till polishögskolorna. Det är detta som är bakgrunden till att vi tror att vi gör detta bäst genom att starta polisutbildning på flera håll i landet. Under tiden är det viktigt att man använder de resurser som finns, särskilt i de polisområden där ekonomin inte är det största problemet utan där det största problemet är bristen tillgång på poliser. De bör använda dessa medel och se i vilken utsträckning det går att komplettera sin personal med civilanställda som kan avlasta de direkta polisiära uppgifterna. Detta är frågor som länspolismästarna arbetar mycket med. De inser vilka möjligheter de har, och de försöker att fullgöra det uppdraget.
Fru talman! Jag vill också ta upp en annan sak, och det gäller den höga medelålder som finns bland dagens poliser. Detta har ofta anknytning till de orter som har tjänster som inte är besatta. Där är medelåldern ofta hög, och man har svårt att klara av natt och kvällstjänstgöringar. Det är också en viktig sak att tänka på liksom arbetsmiljön för poliser. Det är viktig att vi inte förlorar fler av de poliser som finns. Därför måste man arbeta förebyggande när det gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön just inom poliskåren.
Fru talman! Det är riktigt att den höga medelåldern hos poliskåren på sina håll är ett bekymmer. Rikspolisstyrelsen har ett uppdrag att göra en långsiktig planering av personalbehovet inom polisorganisationen, särskilt med beaktande av den åldersstruktur som finns. Det är bl.a. detta som vi hänvisar till i höstens budgetproposition. Vi behöver det underlaget för att kunna göra en långsiktig bedömning av behovet av resurser, och vi återkommer till detta i vårpropositionen. Arbetsmiljön är naturligtvis viktig för alla anställda inom alla verksamheter. Det var ett område som kritiserades i de granskningar som bl.a. Riksrevisionsverket genomförde av polisorganisationen som jag fastnade mest för, och det var bristen på en god personalpolitik som utgår ifrån att skapa goda förutsättningar för personalen att utveckla sig i sitt arbete och att kunna påverka sin egen arbetssituation. Samtidigt måste man väga detta krav mot de krav som medborgarna har på verksamheten. Det här är inga lätta frågor. Det är bl.a. sådana frågor som de pågående avtalsförhandlingarna handlar om. Det handlar om arbetstider och andra arbetsvillkor. Detta är frågor som jag tycker mig ändå ha förstått att polisledningarna på de olika nivåerna arbetar med på ett mycket mera målinriktat sätt än tidigare. Jag hoppas att det så småningom ska leda till resultat så att poliser som upplever att de i dag inte blir hörda, sedda och tagna hänsyn till på sina arbetsplatser blir det i större utsträckning.
Fru talman! Enligt uppgift är det länspolischefen Seppo Wuori i Jönköping som ska utreda Polishögskolans verksamhet. Min fråga är då om justitieministern anser att det är lämpligt att polisen själv ska utreda sin egen verksamhet. Sedan noterar jag med glädje att justitieministern inser att det behövs fler poliser och att den fastslagna tjänstetablån inte längre ska hållas - det står också i betänkandet. Det handlar inte om att man vill minska resurserna utan snarare om att man inser behovet av att öka polisresurserna. Med tanke på åldersstrukturen vet vi att det framgent kommer att finnas ett stort behov av nya poliser. Rikspolischefen sade i justitieutskottet att man inte kan utbilda fler poliser än man har resurser att anställa. Finns det någon sanning i detta? Håller man nere på utbildningen på grund av att man inte kan avsätta mer resurser till att anställa fler poliser?
Fru talman! Det är Polishögskolan som ska utvärdera sin verksamhet, och på vilket sätt man gör det lägger jag som justitieminister mig inte i. Frågan i vilken utsträckning Rikspolisstyrelsen ska utveckla utbildningen av poliser kan inte vara beroende av frågan i vilken utsträckning polismyndigheten i framtiden kommer att ha pengar för att anställa poliser. Det är ju inte så att Lärarhögskolan frågar regeringen hur många lärare som kan utbildas för att få garantier för att kommunerna kommer att anställa dessa lärare. Bedömningen av hur många poliser som ska utbildas ska naturligtvis göras mot bakgrund av bedömningen av hur många poliser som behövs, inte mot bakgrund av bedömningen av de lönemedel som man tror att kommande statsmakter kommer att tillföra.
Fru talman! När det gäller åldersstrukturen finns är det alltså 20 % av alla poliser som är över 55 år och 50 % som är över 50 år. Det kommer alltså att behövas ett stort antal poliser. Enligt personalbyråns beräkningar kommer det fram till 2002 att fattas 2,7 Det måste ändå finnas en strategi hos regeringen för att sätta in resurser och utbilda så och så många poliser för att kunna ersätta alla de poliser som går i pension under de kommande åren. Jag förstår inte riktigt svaret. Vi har ändå ansvar för att se till att det finns poliser för länspolisnämnderna att anställa.
Fru talman! Om man gör bedömningen att avgången av poliser har en viss omfattning och måste ersättas och om man dessutom anser att antalet poliser bör öka totalt sett, måste man naturligtvis fatta beslut om att utbilda fler poliser. Det är detta beslut som Rikspolisstyrelsen har fått ett tydligt uppdrag från statsmakterna att fatta. Denna fråga är inte kopplad till framtida löneutbetalningar. Beslutet i dag kan inte fattas på grundval av vilka pengar som kommer att finnas i framtiden. Beslutet i dag om utbildning måste utgå ifrån bedömningen av hur många poliser som vi behöver.

Fru talman! Medborgarperspektivets konkreta innebörd blir ju väldigt olika beroende på vad det är för situation man talar om, i vilket sammanhang det behövs ett annat perspektiv än det som man kanske normalt har. Medborgarperspektivet kan handla om grupper av människors - vittnen och målsäganden - intressen generellt. Men det handlar också om att det i den enskilda förhandlingen, i en rättegång t.ex., ha en insyn och en förståelse för behoven just hos den individ som uppträder i rättegången och att tillgodose dem på ett lämpligt sätt. Det handlar alltså både om stort och om smått. Det viktiga är att analysera, skaffa kunskap och ha en förmåga att sätta sig in i hur den verksamhet som rättsväsendet bedriver ser ut och fungerar utifrån de individer som uppträder i den verksamheten. När det gäller utvärderingen av polisutbildningen tror jag att det föreligger ett missförstånd. I mål och resultatstyrning av myndigheterna ingår också att kräva att myndigheterna som en del av sin uppgift har att utvärdera och granska sin egen verksamhet. Det är en förutsättning för att myndigheterna ska uppfylla de krav som riksdag och regering ställer på återrapportering av fullgjorda uppgifter. Hur ska myndigheterna kunna svara på våra frågor om de inte tar reda på resultatet av dem? Därutöver kan man behöva annan kontroll. Man kan tillsätta en utredning från statens sida. Statsmaktens sätt att agera brukar ju vara att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utvärdera och granska en viss verksamhet. Det som Rikspolisstyrelsen nu gör på Polishögskolan är att utföra det som ligger i deras uppdrag, nämligen att utvärdera sin egen verksamhet för att kunna svara på våra frågor. Därefter kan regering och riksdag ta ställning till huruvida man anser att det behövs ytterligare utvärderingar av annat slag, gjorda av någon annan. Såvitt jag är informerad innebär den utvärdering som har påbörjats att den sker i form av enkäter, samtal eller annat med alla berörda kategorier, såväl studenter som lärare och ledning.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att börja med att säga att rättsväsendet och försvaret är två områden som inte prioriteras särskilt högt av regeringen. Däremot är det två områden som vi moderater alltid har värnat om och kommer att värna om fortsättningsvis. Jag vill, som Gun Hellsvik inledde sitt anförande med, påminna om rättsstatens viktigaste uppgift, nämligen att upprätthålla god rättsordning och skydda människor. Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta på det här spåret. Polisstyrelsen i Skånes län har så sent som den 5 november enhälligt ställt sig bakom en skrivelse till justitieministern. Skrivelsen belyser konsekvenser för polisverksamheten i Skåne till följd av en begränsad medelstilldelning år 2000. Polisstyrelsen i Skåne framhåller att de allvarligt måste överväga om de kan nyrekrytera poliser. Givetvis anser ju polisstyrelsen att nyrekrytering måste ske för att kunna bedriva en polisverksamhet som motsvarar de krav som medborgarna har rätt att ställa. Sörestedt, som numera är ordförande i polisstyrelsen? Ett annat ekonomiskt hårt drabbat län som har tagits upp här tidigare är Östergötland, vilket hänger ihop med polismorden i Malexander. Länspolismyndigheten i Östergötland räknar med ett underskott på Då är min fråga: Kommer det ett rejält tillskott i vårbudgeten för att kunna hjälpa vissa av dessa län? Det är hög tid, tycker jag, att ni socialdemokrater inser att polisens verksamhet är mycket personalintensiv, vilket gör att lönekostnaderna är helt dominerande. Jag har också informerats om att regeringen inte har använt sig av de omräkningstal för pris och löneomräkning som var riksdagens mening och som vi fastställde 1992 när vi införde ramanslagen här i riksdagen. Det är inte undra på att landets poliser börjar att ställa krav på högre löner eller, faktiskt, lika lön för likvärdigt arbete. Genom länssammanslagningarna i Västra Götaland och i Skåne kan det faktiskt skilja ända upp till 2 000 kr per månad i lön mellan två poliser som utför exakt samma arbete. Fru talman! För en tid sedan kom kriminologen Leif G W Persson med en svidande kritik mot poliskåren. Han hävdade att de är lata, slöa och att de sysslar med mycket annat än polisarbete. Jag anser att det är mycket märkligt att en sådan person, som har varit anställd på Polishögskolan, yttrar sig på ett så nedlåtande sätt mot en hel yrkeskår. Nej, Leif G W Persson borde låta bli att vara en "snacke-Pelle" och i stället stödja poliserna i deras arbete, för vad det handlar om är att Sveriges poliser är trötta på alla omorganisationer och nedskärningar som leder till uppgivenhet och utbrändhet. Vi har ett bra facit i vår hand, nämligen Uppsalapolisens agerande när 197 poliser annonserade efter nytt jobb. Ett annat bevis på att poliserna reagerar över sin situation är den nyligen genomförda manifestationen här i Stockholm. Margareta Sandgren, hur reagerar ni socialdemokrater på allt missnöje inom polisväsendet? Ett annat avsnitt i betänkandet behandlar polisutbildningen. Vi moderater har ju ett särskilt yttrande som pekar på behovet av att utbilda fler poliser. Vi anser att Stockholm behöver ordentliga förstärkningar eftersom antalet anställda inom Stockholmspolisen minskat med ungefär 1 000 personer under den senaste fyraårsperioden. Fru talman! Tillsammans med de övriga borgerliga partierna har vi en reservation som berör den nationella insatsstyrkans organisatoriska hemvist. Det har ju Ragnwi Marcelind tidigare tagit upp här i kammaren. Vi är helt överens om att det ska vara en nationell resurs, och vi har också en mycket bestämd uppfattning om att den, som har sagts här, borde tillhöra Rikspolisstyrelsen. Till sist är det så att vi inom det här området även skulle diskutera våld mot kvinnor. Jag vet att Margareta Sandgren troligtvis kommer att säga rätt mycket om det. Själv har jag valt att ägna min tid åt polisen och polisorganisationen eftersom det är en organisation där det kokar ute i landet. Har vi inte poliser så det räcker kan vi inte heller förebygga och hjälpa kvinnor som misshandlas. Jag kan bara säga att vi moderater anser att kampen mot kvinnovåldet är av sådan vikt att särskilda resurser bör satsas där. I vårt moderata budgetalternativ hade det funnits utrymme för att göra de här särskilda satsningarna Till slut, fru talman, ställer jag mig naturligtvis bakom samtliga de reservationer och särskilda yttranden som vi har men yrkar endast bifall till reservation
Fru talman! När det gäller kvinnovåldet verkar det precis som om polisen inte gjorde någonting. Det har gått ut rekommendationer i alla polislän om att något ska göras. Det är en prioriterad verksamhet. Jag besökte Jämtlands län, och jag har en väldigt bra sammanställning av vad de ska göra i det länet tillsammans med myndigheter precis som det har stått och som vi härifrån riksdagen har givit uppdrag om genom kvinnofridspropositionen. Läget är alltså inte så dystert som Maud Ekendahls skildring. Och det är bara ett exempel. Jag har också varit i andra län där det här arbetet på ett mycket bra sätt håller på att genomföras.
Fru talman! Jag ger inte någon dyster skildring, Kia Andreasson. Jag säger bara att arbetet har påbörjats, men hade vi haft våra budgetalternativ hade vi kunnat göra ännu större satsningar. Vi har ju pengar till polisen på ett helt annat sätt. Men eftersom det råder brist på poliser, vilket det har gjort i många år, det har vi påpekat hela tiden, så kan man inte genomföra de satsningar som man borde ha gjort i kampen mot kvinnomisshandeln.
Fru talman! Nu är ju det här inte bara polisens uppgift, utan det jag ville påpeka är att också andra myndigheter och organisationer involveras i detta arbete. Det är det som är den viktiga prioriteringen, att just polisen sprider den här uppgiften till alla de som är berörda ute i samhället. Det arbetet har alltså kommit igång, och det är inte endast beroende av polismyndigheter.
Fru talman! Det kan jag hålla med om. Men som moderat vill jag säga att det är vi som oftast ute i kommunerna, där man fattar beslut om de frivilliga organisationerna, har varit villiga att tillskjuta pengar för att hjälpa frivilliga organisationer med det här. Det gäller kvinnojourer osv.

Fru talman! Jag vill börja med att återgälda tacket för det goda samarbetet till socialdemokratin, och även till Miljöpartiet. Jag vill också tacka ordföranden i utskottet, som har sett till, tycker jag, att samtals och debattnivån i utskottet har varit mycket god. Jag måste bara kommentera en sak lite grann. Det gäller Ragnwi Marcelinds påstående att samarbetet mellan regeringspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft stora svårigheter. Ragnwi Marcelind, man ska vara försiktig med sanningen. Jag påstår att det inte är sant. Vi har haft ett mycket gott samarbete. Vi är tre olika partier, men vi har kommit överens. Det har inte varit några stora svårigheter. Men Ragnwi kanske har en annan insyn i det här samarbetet än vi som har samarbetat. Om det vet jag ingenting. Den solidariska välfärdspolitiken har fått utstå stora nedskärningar. Jag tänker på kommunernas minskade resurser som lett till minskning av personal i skolor, minskning av antalet vårdplatser för missbrukare och minskade resurser för socialtjänsten. Antalet tiggare, utslagna och hemlösa är ett resultat av uppluckringen av den allmänna välfärden. Dessa neddragningar har direkt koppling till polisens arbete. Polisens agerande och handlande tillhör de områden i samhället som rör, berör och ibland upprör många människor. Vi invånare kräver väldigt mycket av polisen. Vi vill att de ska vara snabba, kloka, kunniga förstående, respektfulla, lagom starka och mänskliga. Vi politiker är ansvariga för att polisen får möjlighet att vara allt det här. Hemma kring många människors köksbord, liksom i massmedierna, är det en populär synpunkt att när den synliga oordningen och det synliga våldet ökar är lösningen att vi får fler poliser. Vänsterpartiet menar att lösningen inte är så enkel. Rättsväsendet är en spegel av hur samhället i övrigt fungerar. Våld på gator och torg, våld i hemmen, våld mot kvinnor och barn, våld i samband med idrottsevenemang och våld med koppling till rasisitiska inslag härrör till stor del från missbruk av alkohol och narkotika. Polisen själv påstår att 80 % av allt våld är alkoholrelaterat. Enligt Vänsterpartiet är lösningen när det gäller alkohol och narkotikarelaterade brott inte fler poliser. Det våld som så tydligt kan sammankopplas, som någon talade om tidigare, med sena krogbesök, borde lättare kunna lösas med tidigare stängningstider än fler poliser. Det är väl ingen som inte håller med om att sena öppettider inte handlar om att det finns behov av att äta vare sig kåldolmar eller finare middagar kockan tre på natten. Alla vet att syftet är att människor ska dricka alkohol. Jag har ägnat många samtal med poliser åt om de tror att det i fråga om något våldsingripande under sena, nattliga timmar har rört sig om nyktra personer. Det samstämmiga svaret är att det är tveksamt om detta gäller något ingripande över huvud taget. Det kan inte vara rätt att polisen ensam ska bära de största konsekvenserna av Sveriges alkoholpolitik. Stängning av fritidsgårdar, brist på stöd i skolan och minskade subventioner till fritidsverksamhet och kultur bidrar också till att polisen får arbetsuppgifter som någon annan egentligen borde sköta. På många håll bedrivs en bostadspolitik som leder till segregation och utslagning. Det kan också leda till merarbete för polisen. Lösningen är enligt Vänsterpartiet inte heller där fler poliser. Vi anser att tillsättande av fler poliser kanske skulle frisera symtomen men inte gå till botten med grundproblemen. Enligt Vänsterpartiet måste vi börja med att återupprätta välfärdssamhället. Samtidigt kan vi i den diskussionen ta in om vi ska ha fler poliser och i så fall hur många. Vid fördelning av polisresurser tittar man på antal invånare, antal anmälda brott och olika typer av verksamheter i de olika myndigheterna. Turismen spelar en roll vid fördelningen. En storstadsfaktor finns. Vänsterpartiet har flera gånger, även i år, motionerat om att vi vill att man ska tillföra en glesbygdsfaktor. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2. Jag vill kommentera Moderaternas, Kristdemokraternas och Folkpartiets gemensamma reservation som handlar om polisutbildning av officerare. Under ett besök av rikspolischefen i utskottet nämnde han att samtal pågår mellan överbefälhavaren och rikspolischefen om att se över om arbetslösa officerare skulle kunna omskolas till poliser. I massmedierna har detta fått stort utrymme, och omskolning har nämnts som snabbutbildning. Vänsterpartiet anser att det är oansvarigt att efter en mycket kort föredragning kräva att regeringen redan nu ska fundera på förslag till finansiering. Med utgångspunkt i att polisen har ett extremt viktigt yrke måste man titta på hur många officerare som detta skulle kunna röra sig om, innehållet i utbildningen, om det över huvud taget finns vilja och intresse från officerare att vidareutbilda sig och vad poliskåren tycker om detta. Det finns mängder av frågetecken. Vi tycker att man måste diskutera och förbereda detta på ett mycket noggrant sätt innan man kan titta på om detta är en bra väg. Vänsterpartiet är mycket medvetet om polisens pressade arbetssituation, vilket vi också har beskrivit i en motion som kommer att behandlas senare under budgetåret. Vi i Vänsterpartiet är medvetna om att antalet arbetsolyckor och stressrelaterade sjukdomar har ökat. Arbetsbördan och övertiden har ökat. Den höga medelåldern inom poliskåren har många tidigare har nämnt. De flesta poliser är utbildade för den gamla polisverksamheten och inte för det nya arbetssättet. Jag kan även nämna uppsägning av civilanställda, Schengenavtalet och, som jag har nämnt tidigare, neddragningar av hela det sociala nätet. Detta gör det tufft och tungt för många poliser. I det sammanhanget måste jag säga att jag är glad över att det kommer att komma till stånd en utbildning i Umeå och förmodligen även på flera orter i landet. Jag har haft förmånen att under tre dagar besöka Polishögskolan där jag fick veta, vilket jag tycker är väldigt bra, att Polishögskolan är beredd att skräddarsy utbildningar åt myndigheterna när det gäller de gamla poliserna som måste få möjlighet att lära sig det nya arbetssättet. Men det krävs att myndigheterna själva begär det och talar om vilken sorts utbildning som de vill ha. Jag är också glad över den samhällssyn men framför allt den människosyn som jag uppfattar att ledningen på Polishögskolan har. En sak som jag upplevde som lite skrämmande var att många elever på Polishögskolan tyckte att det dröjde alldeles för länge innan de fick sin uniform. Det tyckte de därför att de så gärna snabbt vill identifiera sig som poliser. Skolan har tagit på sig en uppgift som jag stöder till 100 %, att man till eleverna måste förmedla att polisrollen inte sitter i uniformen. Polis blir man när man har erövrat tillräckliga kunskaper och genom ett ödmjukt förhållningssätt förtjänat sin uniform och titeln polis. Det ska vara fint att vara polis i Sverige. Sveriges blivande poliser måste rekryteras utifrån de arbetsinsatser som det förväntas av dem att de ska klara. Och det är inte lite arbetsuppgifter - spaning, förhör, ibland mycket svåra förhör med utsatta kvinnor och barn, utredningar av rasistisk karaktär, av homofobiska brott, miljöbrott, ekobrott, IT-brott. Poliserna ska ingripa, gripa, anhålla och samtidigt försöka vara så oerhört kloka som det någonsin är möjligt. Jag anser att det krävs fler färdigheter av poliser än av de flesta andra yrkesgrupper. Det är bra med lagar, regler och förordningar, och de är nödvändiga. Men jag vill avsluta med att säga att det ändå är ett personligt ansvar var vi vuxna människor än befinner oss i vårt vardagsliv att vi aldrig tillåter förtryck, respektlöshet, kränkningar och förlöjliganden av andra människor. Det är vårt ansvar att reagera och tala om att vi inte ställer upp på och finner oss i sådant. Då kanske det är dags för oss alla att gå hem till vår kammare och rannsaka oss själva.

Fru talman! Yvonne Oscarsson talade om det goda samarbetet med ordföranden och vice ordföranden. Då får väl jag tacka för det fina debattklimatet som vi har, i alla fall vi som kommer från Hälsingland och Yvonne Oscarsson säger att jag far med osanning när jag säger att samarbetet med regeringspartiet har inneburit stora svårigheter. Jag vet inte om det är Gudrun Schyman som far med osanning, eftersom hon har diskuterat det jobbiga i situationen ett antal gånger på våra debattsidor. Vad jag själv har erfarenhet av är samarbetet som det har sett ut i vårt utskott. Där kan jag bara konstatera att Vänsterpartiet i flera frågor har fått backa. T.o.m. när det gäller en motion från Sven-Erik Sjöstrand som vi tar upp i betänkandet och som alla de borgerliga partierna ställde sig bakom, så backade Vänsterpartiet självt därför att man inte kunde gå mot regeringspartiet. I fråga om 34 § och i fråga om Nationella insatsstyrkan, då Alice Åström var en aktiv debattör i interpellationsdebatten med Laila Freivalds om vikten av att Nationella insatsstyrkan skulle föras in under Rikspolisstyrelsen, backade hon. Utifrån det kunde jag göra bedömningen att det finns vissa samarbetssvårigheter, när man måste backa från sin övertygelse. När det gäller finansieringen av utbildningen av officerare står det väldigt tydligt i reservationen vad detta handlar om. Vi är måna om att pengar inte tas till detta från det som vi anser behövs till polisen som det ser ut i dag. Vi säger att det i så fall måste komma ett förslag till finansiering i tilläggspropositionen under våren 2000. Det är bakgrunden.
Fru talman! Vi vänsterpartister var redan innan vi inledde detta samarbete med regeringspartiet och Miljöpartiet väldigt klara över att samarbete handlar om att ge och ta. Vi använder olika ord för saker och ting. Ragnwi Marcelind och jag har tydligen olika innebörd i ord. Men att samarbeta betyder ju inte att det innebär stora svårigheter när man får backa i fråga om någonting. Samarbete är någonting helt annat,
Fru talman! Samarbete handlar om att ge och ta, säger Yvonne Oscarsson. Men då skulle jag vilja ställa en fråga. Hur många gånger i vårt utskottsarbete har Socialdemokraterna gett något till Vänsterpartiet? Det har väl snarare varit så att Vänsterpartiet på grund av att det är ett mindre parti har fått backa i viktiga frågor. Yvonne Oscarsson talade också en hel del om vikten av att vi har polisverksamhet och att polisverksamheten också förstärks i områden där vi bor. Då skulle jag vilja fråga varför Yvonne Oscarsson inte ställer sig bakom att mer resurser tillskapas för att utbilda fler poliser och kanske ställer sig bakom Kristdemokraternas förslag på 180 miljoner kronor utöver regeringens förslag till polisverksamheten. Det hade också varit ett sätt att samarbeta.
Fru talman! När det gäller resurser till polisen vet jag inte hur Ragnwi Marcelind lyssnar, men hela mitt anförande på tio minuter handlade om att Vänsterpartiet anser att det här handlar om en helhetssyn och att mer resurser till polisen kanske inte är den enda lösningen utan att välfärdssamhället i första hand måste upprättas. Beträffande samarbetet med Socialdemokraterna så är det faktiskt så att när det gäller rättsfrågor och rättsväsendet står Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väldigt nära varandra. Vi är faktiskt ganska överens om dessa frågor. Vi har faktiskt inte räknat de gånger som Vänsterpartiet har backat och de gånger som Socialdemokraterna har backat. Men jag kan lova att det är ungefär lika många gånger.
Fru talman! När det gäller reservationen om polisutbildning av officerare som Yvonne Oscarsson efterlyste, ska jag bara bemöta detta med att säga att det där står att regeringen i tilläggspropositionen våren år 2000 därför bör lägga fram ett förslag till finansiering. Då är ju inte vår tanke att man bara kastar fram en summa pengar. Naturligtvis ingår det då att man tittar på olika faktorer, vilket Yvonne Oscarsson lyfte fram. Det är ju en självklarhet när man vill avsätta pengar för någon verksamhet. Vi tycker att detta är så bra därför att denna yrkeskår redan har så många moment i sin utbildning och är så kompetent att man lätt kan komplettera detta och gå över till en annan yrkeskår, nämligen polisen. Det är faktiskt första gången som man kan peka på något vettigt att erbjuda dem som, tyvärr, eventuellt blir arbetslösa i och med den politik som Socialdemokraterna och Centern vill föra i försvarsfrågan här i vårt land. Jag vill ställa en fråga till Yvonne Oscarsson beträffande det hon sade om "inte fler poliser, inte fler poliser" på alkohol och narkotikaområdet: Är det inte bra att man inför urinprov för dem som är under 15 år? Det är väl något som är värdefullt? Yvonne Oscarsson har ju sådan erfarenhet av missbrukare av olika slag.
Fru talman! Jag ska börja med det första som Maud Ekendahl frågar om. Det gäller urinprov för dem som är under 15 år. Jag måste erkänna att jag är väldigt kluven i denna fråga. Jag är liksom inte framme med vad jag tycker, men en process pågår i mitt huvud - så mycket kan jag säga. När det gäller utbildningen av officerare vill jag bara återupprepa det jag sade tidigare: Vi tycker att detta är en viktig fråga. Vi tror inte att det går så fort att utreda den som reservanterna kanske tror. De tycker att pengar till detta kan vara klara i vårpropositionen. Man måste ju titta på hur många det handlar om, vad det är som behövs kompletteras och hur lång tid det hela tar. Detta måste ju köras i samrörelse med att något kanske startas i Umeå, och att man utbildar fler inom den vanliga polisutbildningen. Man måste därför titta väldigt noga på det här. Jag har en sak till, som jag glömde att ta upp. Jag kanske var otydlig när jag sade "inte fler poliser", och Maud kanske inte lyssnade riktigt. Vänsterpartiet säger att lösningen på problemen inte enbart är fler poliser. Vänsterpartiet har inte sagt att det inte behövs fler poliser, men man måste titta på hela det andra samtidigt.
Fru talman! Jag vill återgå till frågan om urinprovstagning på drogpåverkade personer under 15 år. Yvonne Oscarsson säger här att hon är mycket kluven i frågan. Men i kammaren ska vi i möjligaste mån försöka framföra partiets ståndpunkt. Yvonne själv är alltså kluven i frågan, men jag undrar vad Vänsterpartiet säger.
Fru talman! Vänsterpartiet säger: Nej, man ska inte ta urinprov på dem som är yngre än 15 år. Men eftersom Maud frågade mig utifrån mina erfarenheter svarade jag i jagform. Jag ber om ursäkt för det.
Fru talman! Jag vill säga till Yvonne Oscarsson att jag tycker att förslaget om glesbygdsfaktorn är jättebra. Centerpartiet har också det förslaget. Jag kan förstå situationen i norra Sverige med de stora avstånden. Denna fråga är därför viktig. Jag vill kommentera den kompletterande utbildningen och de nuvarande poliserna i det nya arbetssättet. Detta är jätteviktigt, eftersom det tar så lång tid innan de nyutbildade poliserna kommer. För att detta ska vara möjligt måste man ju vara tjänstledig från sitt nuvarande arbete. Då blir det ytterligare luckor, som det finns så många av redan. Det är det som är det stora bekymret.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Gunnel Wallin säger - detta är ett stort bekymmer. Vänsterpartiet har aldrig påstått att det är enkelt. Men det är ändå varje polismyndighets ansvar att titta över det hela och hur man är beredd att reda ut den uppkomna situationen.

Fru talman! Mycket har redan sagts i debatten, också av mitt partis företrädare. Jag skulle ändå vilja kommentera och understryka det som Ingvar Johnsson tog upp, nämligen glappet mellan hur ni i dystra färger beskriver verkligheten och de resurser som ni är beredda att avsätta. Jag tror att man ska vara lite mer nyanserad när man beskriver verkligheten. Vi har fått en mängd bilder här, inte minst från Maud Ekendahl alldeles nyligen, av hur det ser ut ute i landet. Situationen är naturligtvis besvärlig. Men från Socialdemokraternas håll har vi dels lagt fram förslag om mer resurser, dels sagt att vi ska återkomma. Vi är nämligen väl medvetna om att det finns problem och att det behövs fler poliser. Det får bli svaret på den fråga som Maud Ekendahl ställde till mig. Jag tror att det finns en fara i att beskriva verklighetsbilden på det sätt som ni gör. Det kan göra mer skada än nytta. Det kan skapa mer oro, och människors förtroende för de rättsvårdande myndigheterna kan minska. En del har redan sagts här av det jag hade tänkt ta upp. Jag skulle beskriva vad som faktiskt har gjorts och görs. Ibland kan man få intrycket när man lyssnar på oppositionen att ingenting har hänt under de här åren. Men vi har fått en beskrivning här i dag av Laila Freivalds av vad som är på gång och vad som har gjorts. Jag behöver naturligtvis inte upprepa den. Maud Ekendahl ställde en fråga till mig om hur vi ser på det missnöje som finns bland polisen och hur vi reagerar på manifestationerna och protesterna. Vi är naturligtvis väl medvetna om hur situationen ser ut, men jag vill också säga att bilden inte är fullt så svart som ni ibland vill måla den. Jag kan tala om att i Sambandet 0201, en tidskrift från Stockholmspolisen, säger länspolismästaren att det naturligtvis krävs mer resurser. Men han säger också att polisen i Stockholm är en myndighet som är på rätt väg, och hans intryck är att den faktiskt fyller sin funktion som polis i huvudstadsregionen väl. Trots de problem som vi är väl medvetna om finns i Stockholms län är bilden alltså inte fullt så svart som ni ibland vill måla den. Jag ska inte gå in på detta mer, eftersom Laila Freivalds och Ingvar Johnsson var inne på hur vi ser på framtiden och på budgeten och att vi avser att åstadkomma. De tog också upp vad vi har åstadkommit på en mängd områden. Därför ska jag direkt gå över till att kommentera några av reservationerna. Det gäller dels reservationen om polisavsnittet, dels några motioner där krav på en särskild glesbygdsfaktor ställts. I betänkandet står ganska utförligt hur fördelningen på myndigheterna från Rikspolisstyrelsen går till. Detta görs genom både en resultatdialog och en budgetdialog. Självfallet finns också detta med en glesbygdsfaktor med i de här dialogerna. Jag vet att man framhåller just den frågan från glesbygdslänen. Man får också med sig detta till Rikspolisstyrelsen. Det finns också befolkningsstatistik och brottsstatistik som underlag för dialogerna. Rikspolisstyrelsen har naturligtvis att göra en nationell bedömning av hur fördelningen ska gå till. Men frågan finns med, utan att den behöver vara en särskild faktor som man mer formellt tar hänsyn till. Det är alldeles klart. Men som vi också skriver i betänkandet betyder naturligtvis mer resurser till glesbygdslän också mindre resurser till myndigheter i övriga landet. Nästa reservation som jag avser att kommentera är nr 8 om reservpoliser. I det här betänkandet tar inte majoriteten i utskottet ställning till detta, eftersom det inte finns något förslag att ta ställning till. Men ändå har moderater, kristdemokrater, centerpartister och folkpartister bestämt sig för att man över huvud taget inte vill se något sådant förslag. Majoriteten anser självfallet att man bör få tillgång till samma kvalificerade polispersonal i glesbygden som i landet i övrigt. Men det kan faktiskt finnas uppgifter som i dag åligger polisen som skulle kunna utföras av andra. På det sättet skulle man också kunna frigöra resurser. Det finns en sak som förvånar lite. Om man går tillbaka några år upptäcker man att 1996 skrev folkpartisten Bengt Harding Olson en motion i vilken han säger: "Rättsamhället är inte och får inte heller bli bara en statlig eller kommunal angelägenhet. Det måste bygga på allas ansvar." Han talar om beredskapspolis och värnpliktspolis. Vidare säger han: "På sikt bör man inrätta en ny poliskategori lämpligen kallad reservpolis, dit alla intresserade medborgare kan söka." På det sättet skulle det medborgerliga ansvaret för rättssamhället breddas. Som skäl anför han att polisen spelar en nyckelroll för vår rättstrygghet, men de polisiära möjligheterna är som bekant begränsade. Därför bör nya vägar prövas. Frågan var vid den tidpunkten inte aktuell i departementet. Flera omständigheter talade då emot ett inrättande av reservpoliser, och motionen avstyrktes således av utskottet. Men både Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig för den här motionen i utskottet. I reservationen följer man upp motionens förslag om inrättandet av en reservpolis till vilken alla intresserade kan söka sig. Det är alltså en helt motsatt uppfattning som man några år senare förfäktar i den här frågan. Man kan fråga sig varför ni nu inte ens är beredda att se på ett förslag. Det är de två reservationer jag avser att kommentera. Fru talman! Till sist ska jag säga någonting om våldet mot kvinnor. Det är en viktig och svår fråga. Den berör inte bara en kvinna och en man, den berör omgivningen och barnen. När man har att göra med nära relationer är det inte alldeles lätt att veta hur man ska hantera den. Det är en skrämmande utveckling på det här området här i Sverige, och inte minst om man riktar blicken utanför vårt lands gränser. Gunnel Wallin och jag deltog i början av november i ett av Europarådet anordnat seminarium om våldet mot kvinnor. Vi fick oss till del skrämmande uppgifter. Misshandelsfallen ökar på många håll. Prostitutionen ökar. Kvinnor lockas med löften om jobb eller kidnappas och förs till europeiska länder och tvingas sedan in i prostitution mot sin vilja och med hot som inte har några gränser. Också könsstympningens omfattning och de fruktansvärda följderna av denna redovisades. Vidare fick vi höra om våldtäkter vid väpnade konflikter. Under första världskriget var 90 % av offren soldater. I dag är många av offren kvinnor. Vi fick också veta något som för mig var väldigt okänt, nämligen att det är ganska vanligt med slaveri. I Frankrike finns tiotusentals. I en tredjedel av de kända fallen har det visat sig att slavarna arbetar i diplomatfamiljer. De lever under vidriga förhållanden. Alla kan ju föreställa sig vilken situation de här människorna befinner sig i. Det är bra att frågan om våld mot kvinnor i alla dess former uppmärksammas alltmer. En rad åtgärder har vidtagits och planeras. Europarådet, EU och FN arbetar intensivt med frågorna. Också här i Sverige arbetas det för att underlätta för kvinnor att anmäla, få stöd, bättre bemötande och bättre behandling. Nu genomförs de åtgärder som föreslogs i kvinnofridspropositionen. Uppdrag har lagts ut på myndigheter att vidta åtgärder. Det handlar om att förebygga brott, skydda kvinnor, förbättra lagstiftning, informera osv. Ni känner alla till det som är på gång. Jag vill också säga att det är viktigt att alla myndigheter samarbetar. Det handlar om socialtjänsten, sjukvården och frivilligorganisationer. Det är därför vi tycker att det är så viktigt att också kommunerna får ordentligt med resurser för att kunna jobba med de här frågorna. Det var också ett svar på den fråga brott om våld mot kvinnor. Det har möjligen ökat tack vare att vi har ett bättre bemötande och bättre åtgärder. Då är det naturligtvis någonting positivt. Men mörkertalet är fortfarande väldigt högt. Det som har gjorts är säkert inte tillräckligt. En del av åtgärderna behöver förmodligen förstärkas. Bl.a. har Riksåklagaren i uppdrag att se över besöksförbudet. Möjligheten att använda fotboja utreds. En kvinna som jag träffade vid den här konferensen var från Österrike, och det var hennes bestämda uppfattning att det aldrig kan vara fråga om engångsinsatser. Informationsinsatser, samarbete över myndighetsgränser och med frivilligorganisationer samt utbildningsinsatser måste alltså fortsätta för all framtid. Vi ser väldigt allvarligt på den här frågan, och det vet jag att alla partier i riksdagen gör. Regeringen har också tagit den här frågan allvarligt och skriver i budgetpropositionen att polisens insatser för att förebygga och beivra våld mot kvinnor och barn skall intensifieras och förbättras. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkande och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Margareta Sandgren. När det gäller den här konferensen om slaveri och kvinnohandel kan jag instämma i att det ser annorlunda ut utanför våra gränser. Men vi ser starka tendenser till att det blommar upp här också. Här har vi mycket att göra. Det är också därför som det finns en fempartimotion där man samlar alla förslag till åtgärder för att angripa våldet mot kvinnorna. Det jag särskilt vill ta upp är glesbygdfaktorn. Man måste vara medveten om att det ser annorlunda ut i glesbygden. Man ringer kanske från en kommundel i Norrbotten och säger att nu händer det något och polisen måste komma. Då kan man få till svar att de tyvärr bara har en bil och den kan de inte skicka eftersom det är 15 mil att köra. De måste reda upp det själva på något sätt. Det är inte acceptabelt att ha det på det sättet. Avstånden gör att man bör beakta glesbygden. Det handlar inte bara om invånarantal och antalet anmälda brott. När justitieministern presenterade detta verkade det som om det skulle vara renägare och bönder som skulle var dessa deltidspoliser. Jag tyckte inte att det var acceptabelt. Man måste få samma service från polisen var man än bor i landet. Att man sedan kan föra över uppgifter från polisen till andra myndigheter kan jag ha den största förståelse för. Det var det jag hade förväntat mig skulle komma efter den här rapporten och inte att renägare och bönder skulle utbildas ett antal dagar för att ersätta polisen. Det kan vi aldrig gå med på.
Herr talman! Vi vet ju inte vad som kan bli aktuellt. Det finns faktiskt inget förslag. Man ska titta på möjligheten. Även Trygghetsutredningen har haft en del av de här frågorna uppe. Man behöver inte hänga upp sig på om det ska vara renägare eller bönder. Det finns kanske många andra män och kvinnor som skulle kunna utföra en del av det som polisen gör i dag utan att det direkt är polisiära uppgifter. Vi får väl se när förslaget kommer. Det intressanta är faktiskt att Centerpartiet för några år sedan ställde sig bakom en motion om att man skulle ha en särskild reservpoliskår.
Herr talman! Om det bara skulle vara renägare och bönder skulle det inte finnas så många. Det skulle inte vara så stora resurser man skulle kunna ta av. Men det var just det som justitieministern framförde, och det gjorde mig lite betänksam. Däremot tycker jag att det är angeläget att diskutera om det ska vara poliser som ska sköta t.ex. bevakning av idrottsevenemang och andra stora arrangemang. Det är kanske en annan fråga.
Herr talman! Det hade kanske varit bra om man hade avvaktat tills det hade kommit ett förslag. Då hade man kunnat ha synpunkter på det. Nu avfärdas det redan i det här skedet. Jag glömde att svara på frågan om glesbygdsfaktorn. Det är ingen specifik faktor som befolkningsunderlaget eller brottsstatistiken, utan man gör en sammanvägning av alla dessa faktorer i resultatdialogerna. Sedan får man göra en sammanvägning. Det är faktiskt så att man tar upp den här frågan när budgetdialogerna äger rum.
Herr talman! När Margareta Sandgren och Ingvar Johnsson talar om hur det ser ut i polisdistrikten ute i landet hänvisar ni alltid till vad polismästarna säger. Det är väldigt viktigt att man lyssnar på enskilda poliser eller små grupper av poliser. Man kan t.o.m. diskutera saker och ting med Svenska Polisförbundet. Är det bara polismästarnas åsikter som ni frågar efter, eftersom ni alltid hänvisar just till vad de har sagt? Det är min första fråga. Jag får tacka för att Margareta Sandgren ändå försökte säga något om ekonomin. Ni måste väl ha någon strategi för hur det här ska redas ut. Det går ju inte att bara pytsa in småpengar, några miljoner här och där varje år. Det är nu mycket allvarligt ställt med polisväsendets ekonomi. Jag ska citera ur en PM från RPS under hösten: Polisens underskott vid utgången av år 2000 uppgå till uppemot 500 miljoner kronor. RPS bedömer, med nu kända förutsättningar, att polisväsendet kommer att ha ett underskott motsvarande ca 2,7 miljarder vid utgången av år 2002." Här pytsar man nu in 21 miljoner, medan det befaras ett underskott om 2,7 miljarder bara om två år. Vad tänker ni göra, Margareta Sandgren?
Herr talman! Låt mig börja med den första frågan. Jag tror att det inte bara är Maud Ekendahl bland ledamöterna här i kammaren som är ute och träffar enskilda polismän. Vi lyssnar inte bara på polisledning, länspolismästare, Polisförbundet e.d., utan vi är faktiskt också ute i verkligheten och lyssnar. Jag tycker inte att bilden är fullt så mörk som ni framställer den. Ni skriver i ert särskilda yttrande att de rättsvårdande myndigheterna inte längre klarar att fullgöra sina uppgifter. Menar ni verkligen det? Jag tycker att polisen gör sitt arbete väldigt bra. Det finns visst brister när det gäller poliser och när det gäller resurser och även andra brister som vi är på väg att åtgärda. Den som lyssnade lite grann på Laila Freivalds fick veta något om vad som har gjorts, vad som är på gång och vad som är tänkt, men den bild som ni ger stämmer inte riktigt med verkligheten utan kan mera uppröra och oroa än göra nytta. Den andra frågan tycker jag inte att jag behöver beröra. Vi vet att det saknas resurser. Det har tillförts resurser under många år. Det har inte handlat om någon miljon här och där, utan det har också handlat om ganska stora och rejäla satsningar. Det krävs mera, och regeringen har sagt att den har för avsikt att återkomma till våren. Det har framhållits av Laila Man får väl vänta och se. Om det till 2002 beräknas ett underskott om 2 1⁄2 miljarder, hinner man faktiskt rätta till det, eftersom det är några år dit.
Herr talman! Jag kan bara utgå från det som jag inledde mitt anförande med här. Jag har framför mig den skrivelse som man har skickat till Laila Freivalds. Det är faktiskt så, som jag sade tidigare, att den bl.a. är undertecknad av Birthe Sörestedt, som i justitieutskottet har varit varm anhängare av att göra nedskärningar i polissammanhang. Det gäller polismyndigheten i Skåne, och det heter så här i en passus: "Ytterligare personalnedskärningar kan inte göras utan allvarliga konsekvenser för att skapa trygghet åt allmänheten." Jag sade tidigare att nyrekrytering måste kunna ske i Skåne län, fastän man inte har råd med det. Så måste ske därför att medborgarna har rätt att kräva att få ett skydd ute i samhället. Det skyddet finns inte ute i samhället. Vad jag tycker är fel är att ni inte vill se sanningen om de verkliga förhållandena. Medan jag ändå har ordet, herr talman, vill jag säga att jag visserligen inte har replikrätt mot Ingvar Johnsson tillhör samma parti. Det sades att det nu behövs fler poliser. Vi har aldrig fått svar på frågan vad som gjorde att ni inte kontinuerligt behövde ha Polishögskolan i gång utan stängde den i två års tid. Vi förlorade därigenom 800 poliser som skulle ha funnits ute i samhället i dag. Vad var det som gjorde att det inte fanns något behov då, medan behovet just nu är så stort att ni t.o.m. vill öppna en enhet i Umeå? Jag skulle vilja få svar på den frågan här i kammaren.
Herr talman! Det var många frågor. Först vill jag säga att Birthe Sörestedt aldrig har varit någon anhängare av nedskärningar, utan dessa har vi varit tvingade till på grund av den statsfinansiella situation som rådde. Jag behöver inte gå in på den. Vi har redan diskuterat vad som har gjorts i det avseendet. Det var fråga om besparingar både från den borgerliga tiden och sådana som den socialdemokratiska regeringen gjorde av statsfinansiella skäl. Det har varit omorganisationer och reformarbete som har tagit mycket pengar och mycket tid i anspråk. Naturligtvis är situationen pressad, och vi är inte omedvetna om det brev som Maud Ekendahl håller i sin hand och återigen har citerat. Vi har talat om att vi återkommer när vi har fått en fullt klar bild av hur mycket resurser som behövs. Men vi går också en balansgång mellan resurser som vi för till välfärden och resurser som vi för till rättsväsendet. Vi tycker nämligen att det hänger ihop. Man kan inte ge mer resurser till rättsväsendet på bekostnad av resurser till välfärden, vilken har en nog så viktig roll vad avser brottsutvecklingen. Maud Ekendahl tog upp några fler frågor, men jag hade glömt att ta med min penna och kunde inte notera dem.
Herr talman! Det är många tankar och idéer som strömmar genom huvudet när man lyssnar på de här timmarnas debatt. Den ska väl också fortsätta ytterligare några timmar, tyvärr utan justitieministern och utan någon företrädare för Regeringskansliet. Jag har viss förståelse för att justitieministern kanske inte har tid utan har andra viktiga angelägenheter, men det känns märkligt att en dag som denna, då vi debatterar ett utgiftsområde, inte någon kan mobiliseras från Regeringskansliet för att avlyssna denna debatt. Självfallet värdesätter man kammarens protokoll. Herr talman! När riksmötet öppnades i september föredrog statsministern regeringsförklaringen, och i det protokoll där den redovisades tog den i anspråk ungefär 350 spaltrader. 4 1⁄2 av dessa 350 ägnades åt rättsfrågorna. Det var nog inte bara jag som var något överraskad över proportionerna, med tanke på hur viktiga som rättsfrågorna uppfattas vara bland medborgarna, just i det medborgarperspektiv som Laila Freivalds talade mycket om i sitt inlägg och som jag tror att många kan instämma i. Visserligen hade man lagt in det här under avsnittet "Sverige som ledande välfärdsnation", och det kan i och för sig både vi moderater och, som jag tror, alla andra tycka vara en rimlig koppling. I det avseendet kan man nog vara nöjd. Men jag tycker att det är märkligt att man så lite ägnar de här frågorna uppmärksamhet i regeringsförklaringen. Men om vi är överens om vikten av rättstrygghetsfrågorna i välfärdsstaten funderar jag lite grann över varför man satsar så lite pengar på problem som kan förväntas bli lösta. Visserligen kan man, som Ingvar Johnsson, raljera lite grann över olika belopp. Man kan alltid bryta ned halvmiljardbelopp som Moderata samlingspartiet redovisar utöver regeringens budgetram, så att det blir väldigt lite räknat på något sätt. Men faktum kvarstår: En halv miljard mer till rättsstaten och de olika delarna i rättskedjan hade sänt utomordentligt viktiga och positiva signaler till de delar som brottas med näst intill oöverstigliga budgetproblem. Regeringsunderlaget - de tre partierna - har strött komplimanger över varandras sätt att dra vagnen under hösten. Jag hoppas att den smörjoljan behövs till våren. Med de underskott som olika delar av rättskedjan ackumulerar månad för månad kommer det att behövas - och det har ju varit flera vittnesbörd om detta - mycket stora och gemensamma krafter för att kunna dra skuldsedlarna framåt och lösa in dem. Varje månad under nästa år, Margareta Sandgren, går polisverksamheten back med 50 miljoner kronor. Året därefter går den back med 100 miljoner kronor per månad, givet att man bara lever upp till 3-4 % ökning av den kostnadsnivå man har i dag. Polisförbundets samlade yrkande lär enligt uppgift ligga kring 20 %, och varje procentenhet betyder 70 miljoner kronor. Min fråga är: Varför dröjer regeringen? Man har utlovat besked till våren. Till våren kommer mycket ljus och annat. Uppenbarligen har man kraftsamlat till våren, Margareta Sandgren. Varför dröjer man så länge som till våren med att skicka dessa signaler och redovisa medeltillskotten? Herr talman! Det här med rättssamhället och rättsstatens sätt att fungera handlar inte bara om pengar. Jag tror att flera har varit inne på detta, men det har varit förvånansvärt lite diskussion och debatt. I tider som dessa ägnas en stor del av det massmediala utrymmet åt kampen mot grupper som står utanför lagen - de må ha en nazistisk eller annan bakgrund. Mycket av debatten ägnas åt hur det civila samhället ska kunna bekämpa de grupper som av olika skäl har ställt sig utanför lagen och bara syftar till att förstöra rättssamhället. Det gäller med andra ord, herr talman, att på olika sätt se till att grogrunden för brottsligheten också blir sämre och helst försvinner.

Jag anklagar, vill jag säga, socialdemokraterna för att bidra med detta utanförskap genom en skol och utbildningspolitik som inte ger dessa ungdomar möjlighet att behärska det språk som är en förutsättning för delaktighet i samhället. Det kanske är tuffa ord, men jag säger detta därför att det är nödvändigt att begrepp nämns vid rätt namn. Det är någonting som ingen i den här kammaren tycker om, men som vi lika fullt börjar se tecken på. Vad är det en spegling av? Jo, att vanliga hederliga medborgare inte upplever att staten kan klara den primära uppgift man har, nämligen att säkerställa rättssamhällets funktioner. Det finns ungdomar som inte får en bild av sin samtidshistoria, som inte behärskar den, på grund av en dålig skola. Det råder en allmän oordning på många skolor. Alla vi har varit ute på skolor och säkert både förundrats och ibland förfasats över den brist på ordning som råder. Varför ska man göra det, om man inte får någon form av klara riktlinjer för hur det ska se ut i den lilla världen, i skolans värld? Dålig skolpolitik, brist på engagemang i vuxenvärlden - det är en utmaning för alla oss som är vuxna. Vuxenvärlden brister när det gäller att sätta upp klara regler och våga driva de teserna. Det gäller allt från det enklaste, att man inte går med keps inomhus, till att vi markerar vad som gäller i umgänget människor emellan. Den nya bibelöversättningens exakta lydelse kan det hända att jag inte känner till. Men detta att behandla sina medmänniskor som man själv vill bli behandlad är en central fråga. Och vi är för dåliga på att markera detta. I detta, herr talman, skapas en grogrund för utanförskap. Det skapas en känsla av att det inte är så farligt att begå små brott. Vardagsbrottsligheten beivras ju inte. Det märks ju inte. Man skriver ju av detta. Kan jag göra det lilla utan att bli upptäckt så kan jag göra det något större, och så kan det fortsätta. Därför tycker jag att det är viktigt, i en debatt som denna, att man klart och tydligt markerar att det inte enbart handlar om pengar. Men när det nu har gått så långt som det har gjort - och innan vi kan vrida pendeln tillbaka när det gäller att markera vuxenvärldens normer och värderingar - är det viktigt, ja självfallet nödvändigt, med pengar. Med det sagt, herr talman, vill jag övergå till det som kanske är mer kopplat till betänkandet. Men jag tycker att det kanske kan vara av värde att detta har sagts i denna debatt. Det handlar då om domstolarna. Precis som justitieministern gav uttryck för - vi delar helt den uppfattningen - intar domstolarna en särställning i rättsväsendet. Oberoende självständiga domstolar är demokratiska staters liv. Det är alldeles uppenbart att det behövs ett antal reformer av domstolsväsendet. Det har Moderata samlingspartiet inte motsatt sig, och det har inte heller de andra borgerliga partierna motsatt sig. Även om lagstiftaren då och då talar om att man måste förenkla lagstiftningen är det bara att konstatera, inte minst med den internationella rätten och EG-rätten som kommer in, att det blir allt svårare. Det kräver självfallet kompetensutveckling för den personal som redan är inne i systemet. Och självfallet kommer det att ställa krav på den utbildning som ska till för den kommande personalen. Det är viktigt att domstolsväsendet skickar sådana signaler och är så attraktivt att man knyter till sig de skickligaste juristerna. Det är på sikt förödande om det är bättre att gå till advokatkontoret tvärs över gatan än att sikta på en domarkarriär. Men då får vi också ställa oss frågan: Är det rimligt att tro att man ska ha en domarutbildning som innebär att man först kanske i 40-45-årsåldern får en ordinarie tjänst efter 15 års flackande runt om i Sverige? Jag tror att det finns en hel del att göra där. Det är också viktigt i reformarbetet att man ser till att notarieutbildningen utvecklas. Det är vidare viktigt i reformarbetet - och det är fundamentet för rättegångsprocessen - att vi får en översyn av rättegångsbalken. Den reglerar så kolossalt mycket av förfarandet. Vore det då inte bättre att göra en rejäl översyn av rättegångsbalken? Det ligger självfallet också i domstolarnas liv att se till att även nämndemännens roll och villkor är attraktiva och bra. Det finns nu en väldig debatt ute i samhället om reformering av domstolsväsendet. Det räcker med några veckors pressklipp från Domstolsverket för att få detta bekräftat. Den debatten är i och för sig bra och angelägen. Men det finns drag i den som inte tilltalar. Inom domstolsväsendet upplever man att det är någon form av ad hoc-reformarbete som pågår. Man löser vissa frågor från fall till fall. När en lagman i en mindre tingsrätt går i pension händer någonting med den tingsrätten, osv. Det är ingen tvekan om - och det har också kommit till uttryck i dagens debatt - att man upplever att riksdagen sätts åt sidan. Därför har vi i de fyra borgerliga partierna i reservation 11 ställt krav på att från regeringen få en samlad redovisning av de frågeställningar och utmaningar som domstolsväsendet har framöver, och de överväganden och förslag som det kan föranleda. Det är nämligen väsentligt när man reformerar rättsväsendet, herr talman, att det finns en legitimitet i detta reformarbete och att de som arbetar i detta - alla de ledande jurister och skickliga domare som finns där - upplever att de förändringar som kommer till stånd inte är ad hoc-lösningar utan faktiskt en helhetssyn och en handlingsplan, riktlinjer som ska vara heltäckande och som faktiskt den främsta statsmakten, Sveriges riksdag, har lagt fast. Utifrån dem ska sedan ett fritt och självständigt domstolsväsende agera. Det är inte bra - rätt eller orätt - att vi får en diskussion om att Domstolsverket, som några gör gällande, måhända har tolkat sin servicefunktion, om man får uttrycka det så, alltför brett. Riksdagen sade en gång i tiden när man inrättade Domstolsverket att det var ett antal serviceuppgifter som detta verk skulle tillhandahålla. Som framgår av reservation nr 13 från de fyra borgerliga partierna vill vi att regeringen gör en översyn av hur Domstolsverket fungerar och bör fungera utifrån det riksdagsbeslut som togs och vad som kan vara lämpligt framöver, just för att den här diskussionen inte ska ytterligare utvecklas till att man ifrågasätter Domstolsverkets roll visavi fria, självständiga domstolar. Kopplat till detta har vi också sagt att när det gäller inskrivningsverksamheten och bouppteckningsverksamheten vill vi inte ta beslut förrän vi får se den här samlade planen från regeringens sida. Det är rimligt att man behandlar detta i ett sammanhang. Det är rimligt att man då också redovisar på ett bättre sätt än man har gjort vid detta tillfälle hur man ska klara personalförsörjningen och kompetensen och hur man ska klara de investeringar i form av arkiv och annat som behövs. Man kanske kunde säga något skämtsamt att förmodligen finns det väl en del källarvalv där som man då skulle kunna använda. Men det är ju tveksamt om förbandsnedläggningarna ska styra att man ska centralisera inskrivningsverksamheten till Hässleholm, Eksjö och andra orter. Sedan finns det en hel del argument för att man kan göra förändringar. Avslutningsvis, herr talman, kan jag bara konstatera att i oron för att rättssamhället inte fungerar i dag finns det en företeelse som jag vill avsluta med att peka på, och det är vittnenas situation. Några har tidigare varit inne på detta. Historien redovisar många exempel från den europeiska kontinenten på 30-talet, en tid då det var de bruna stövlarna som trampade runt och människor skrämdes till tystnad. Man fick inte vittna om sanningen, för då visste alla vad som inträffade. Detta är ett övergrepp i rättssak. Det är kolossalt angeläget att vittnena har en känsla av att kunna uppträda utan att bli utsatta för hot och att det civiliserade samhället, rättsstaten, med alla medel skyddar de människor som vill vittna om sin del av sanningen i domstolsprocessen. Inga kostnader är för höga för att säkerställa att vittnen vågar vittna. Historiens exempel på när det inte fungerar så är avskräckande och borde begrundas i tider då vi debatterar detta. Herr talman!

Herr talman! Anders sade inledningsvis att rättsväsendet är en del av välfärden. Javisst, det kan jag hålla med om! Men jag tycker också att välfärden är en del av kriminalpolitiken och en del av rättsstaten, dvs. trygghet i det övriga livet är minst lika viktigt för om vi ska kunna förebygga brott och att vi inte ska få en ökad kriminalitet. Jag tror att man är beroende av vartannat. Anders G Högmark talar om att vänta till våren och tar upp frågan om varför vi nu inte avsätter pengar med tanke på att det är en besvärlig situation, inte minst inom polisen, och att skuldsedlarna växer på hög. Ja, det var ju just de där skuldsedlarna som växte på hög efter de borgerliga åren 1994 som har gjort att vi har varit tvungna att spara inom rättsväsendet också. Vi fick t.o.m. bära med oss den besparing som lades ut av den borgerliga regeringen och som man har fått slita med inom polisväsendet tillsammans med de besparingar som den socialdemokratiska regeringen har gjort tillsammans med reformarbete och omorganisationer. Det är ju det som är skälet till varför vi inte redan nu kan avsätta de pengarna. Vi har aviserat att de kommer i vårpropositionen. Rättsväsendet ska få de resurser som behövs för att man ska kunna fullfölja statsmakternas intentioner, så enkelt är det. Sedan hoppar Anders G Högmark på socialdemokraterna för skolan. Utanförskapet är vårt fel. Det är vi som får ta stöten här om man inte lär sig svenska i skolan. Det kanske är lärarna som borde ta den. Menar Anders G Högmark att lärarna har någon del i detta, eller är det socialdemokraternas fel att man inte lär ut svenska i skolan? Det är fel på disciplinen, och det var väldigt mycket annat som togs upp. Det kanske är så att det är bristande resurser, men där har inte moderaterna varit några förespråkare för mer resurser till skolan. Det kanske är det som behövs till just de elever som behöver lära sig lite mer svenska och som behöver lite extra lektioner, men det har ni moderater inte varit beredda att ge.
Herr talman! Ja, jag var väldigt klar och tydlig när det gällde ansvaret för skolan. Det har ni socialdemokrater. Ni har format en skolpolitik under årtionden som definitivt har inneburit att stora grupper inte klarar av elementära krav på svenska, och det skapar ett utanförstående. Det finns en mycket stor enighet om att om man har bristande kunskaper i språket och oförmåga att uttrycka sig, då tar sig aggressioner och annat andra uttryck. Det är allmänt omvittnat. Sedan kan jag bara konstatera att Margareta Sandgren säger att i vårpropositionen kommer det att ges besked, och det kommer pengar för att klara de åtaganden som statsmakterna har. Eftersom det här med budgetbalans även gäller myndigheterna - de går nu med underskott, framför allt polismyndigheten framöver - förstår jag att jag ska tolka det så att de 2 2 1⁄2 miljarder kronor som under de kommande två åren fattas enligt alla beräkningar - det är mycket lågt beräknat; beloppen är inte låga, men det är mycket försiktiga antaganden - kommer det besked om i vårpropositionen.
Herr talman! Det är möjligt att det kanske är 2 1⁄2 miljarder. Jag kan inte bekräfta den siffran. Men det finns väl inte 2 1⁄2 miljarder ens i moderaternas budgetförslag, vad jag vet, eller ligger det kanske där någonstans?

Herr talman! Jag förstår att jag är inne på ett mycket känsligt område för socialdemokraterna - ett mycket känsligt område. Det är klart att den uppväxande generationen präglas, delvis, av den skola vi har. I ett samhälle där väldigt många så att säga kompletta familjer inte finns, utan det bara finns någon förälder, är det också kolossalt viktigt att man kan samspela med skolan, och skolans roll är viktig. Det är klart att man kan skylla ifrån sig som Margareta Sandgren gjorde och säga att det kanske är lärarnas fel. Det finns säkert en och annan lärare som inte är så kolossalt duktig. Men att bara tala om att det är lärarnas fel! I grunden handlar det om att skapa en skola och ett regelsystem som gör det möjligt att avläsa om man uppnår de kunskapsmål som finns. Det gäller för det första att införa ordentliga kunskapsmål. Förutom skolan ska hela vuxenvärlden ta på sig ett ansvar för att inte sätta upp normer och regler tillräckligt. Det vill jag definitivt säga. Det låter på Margareta Sandgren som att fastän hon inte är nöjd så tar hon det inte speciellt på allvar. Jag ägnade ganska många minuter i mitt anförande åt den här frågan. Det är inte bara en fråga om pengar. Det handlar om hur vuxenvärlden sätter upp normer och värderingar. Beivras inte den lilla förseelsen i skolan, kan man bete sig mot varandra i skolan på ett sätt som man absolut inte skulle vilja se på något annat ställe, måste någon reagera. Reagerar inte politikerna undrar väl lärarna och skolledningarna: Varför ger inte politikerna riktlinjer? Jag tror att en utomordentligt bra vägledning är att behandla sina medmänniskor som man själv vill bli behandlad. Vi ser skrämmande exempel på hur man inte lever upp till det i dagens samhälle.
Herr talman! Jag måste ändå ställa en fråga om polisen och skuldsedeln utifrån moderaternas beskrivning av de stora besparingar som skett inom polisen. Jag vet att Anders G Högmark är en mycket duktig revisor här i riksdagen. Om man tittar på den senaste rapporten som kom från Riksdagens revisorer har man där visat fram en lite annorlunda bild av vad som har hänt inom polisväsendet. Även om det har lagts besparingskrav på polisen har man snarare använt sig av anslagssparande för att fylla upp till nivån. Riksdagens revisorer visar att det inte har varit några egentliga besparingar inom polisväsendet mer än marginellt. Det man däremot visar är att personalkostnaderna har sjunkit med 5 %, vilket är ganska mycket inom en verksamhet som är så personalintensiv. Det är snarare investeringar, hyror och lokaler som har stigit i kostnad och tagit detta utrymme. När polisen säger hur mycket pengar som behövs framöver bör man göra precis som Riksdagens revisorer säger och titta på hur polisen kan använda de pengar som finns mer effektivt. Sedan till frågan om domstolsväsendet. Det finns en mycket stark kritik från moderaterna mot att det inte finns någon färdig plan för hur förändringarna ska se ut. Moderaterna satt också med i den domstolskommitté som hade till uppgift att ta fram ett genomarbetat förslag med bred politisk förankring. Även moderaterna hörde till dem som såg till att man inte kom någonstans. Det gör att vi sitter i den situation vi gör i dag.
Herr talman! Låt mig börja med domstolssidan. Jag är övertygad om att väldigt många av de problem som uppstått och den fördröjning som kommit till stånd beror på att Domstolskommittén hade ett centralt deldirektiv, nämligen att man skulle hantera reformarbetet med ett besparingskrav på 200 miljoner kronor. Det är klart att om man vill ha en kraftfull reformering av domstolsväsendet, med de många kvaliteter som behövs för framtiden och de många reformer som behöver göras i stort och smått, och då börjar med att tala om att ett absolut villkor är att spara 200 miljoner blir det problem. Jag är övertygad om att det lade en tung hand över det hela. Att Domstolskommittén inte kunde gå i land med detta arbete var i mycket stor utsträckning ett resultat av besparingskravet. Ska man kunna åstadkomma något och genomföra reformerna med en förändring av kompetensuppbyggnad, att rekrytera duktigt folk och kunna behålla duktigt folk, och klara av att på olika sätt organisera om domstolsväsendet, måste man också inledningsvis ha resurser. Det är en myt att tro att man kan klara detta med att skära ned. Framför allt sänder det signaler till personal ur alla kategorier som ska delta aktivt i reformarbetet som är förödande. Det är ingen gissning. Vi ser nu resultatet av vad vi har åstadkommit under alla dessa år. Det har säkert funnits en god vilja utifrån olika värderingar att åstadkomma resultat med reformarbetet, men det har blockerats. Det har varit som ett trauma. De 200 miljonerna minus har hängt över allting. Ju förr departementet inser detta - och man har gradvis börjar inse det - och släpper detta desto bättre är det. Då kan man komma loss på viktiga områden.
Herr talman! Också jag anser att det var olyckligt att man lade ett besparingskrav till Domstolskommitténs uppdrag. Men den fick sedan tilläggsdirektiv från regeringen där man tog bort det mycket tydliga besparingskravet. Men kommittén lyckades ändå inte komma någonstans. Det är lite anmärkningsvärt. Jag säger inte att Vänsterpartiet är oskyldigt. Alla partier har varit delaktiga i att man inte har kunnat ta tag i problemet. Men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att moderaterna är de starkaste kritikerna när det nu börjar hända någonting på detta område. Moderaterna säger att det nu måste till en helt färdig plan. Det som man vill göra och börjar genomföra säger de nej till. De vill inte genomföra några förändringar förrän allting är helt packat och klart. Det tycker jag är synd. Moderaterna måste också ta på sig ansvaret. Jag fick inget svar på frågan om Riksdagens revisorers rapport. Det har inte varit den enda rapport som Riksdagens revisorer har tagit fram om rättsväsendet och polisen i stort. Det har stått mycket tydligt i både RRV:s och Riksdagens revisorers rapporter att man inte har varit tillräckligt effektiv i polisväsendet och att det finns brister som man behöver åtgärda. Men de bitarna tycks moderaterna aldrig vilja lyfta fram, utan det handlar bara om ökade resurser. Jag undrar därför hur Anders G Högmark - som jag vet är en mycket duktig revisor och som ser mycket seriöst på detta - ställer sig till att dessa bitar aldrig lyfts fram.
Herr talman! Jag känner mig smickrad över omdömet och tar till mig det, i den mån det är förtjänt. Både Alice Åström och jag kommer från en landsända där att vrida och vända på slantarna sitter i blodet och kommer med modersmjölken. Jag är alldeles övertygad om att det på varje område man nagelfar inte bara handlar om att tillföra mer pengar. Det gäller också att se till att systemen fungerar effektivt och har hög verkningsgrad. När vi vill ge mer resurser till polisen ligger det givetvis också i detta att eventuella onödiga kostnader ska rensas bort. System som inte fungerar, och det finns många sådana, ska förbättras eller bytas ut. Orsaken till att ett system definitivt inte fungerar i dag och har dålig verkningsgrad är att man plockat bort ett stort antal civilanställda. Poliser får ägna sig mer åt inre tjänst - om vi ska kalla det för det - och mindre åt att vara ute och vara synliga så att allmänheten kan känna tilltro till rättssamhället. De finns många sådana bitar. Det har säkert gjorts investeringar som inte borde ha kommit till stånd eller skulle ha skjutits på framtiden. En sann småländsk anda borde också prägla herr Heckschers verksamhet. Men hans stora problem är inte besparingspaket eller huruvida det ska besparas så eller så mycket. Hans stora problem när han får föredragningar från ekonomienheten och från förhandlingschefen, som har många långa lavar med anspråk från Polisförbundet, är: Hur ska jag få pengar för att kunna infria ingångna avtal när de ska kläs med ett materiellt innehåll? Hur ska jag klara alla andra önskemål, undvika utbrändhet hos polisen - som nämndes av Gunnel Wallin - och genomföra andra saker? Hur ska jag klara detta? Han blickar förhoppningsvis framåt. Han måste göra det som han ska ha en chans att lösa problemen. Det måste även regeringspartierna göra om de ska få fram 2 1⁄2 miljarder under de kommande två tre åren.

Herr talman! Det var mycket intressant att höra Anders G Högmark nämna domarutbildningen och notarieutbildningen. Det är första gången jag har hört en moderat företrädare nämna att det är problem med dessa två företeelser. Det gäller speciellt när företrädaren i Domstolskommittén inte heller var intresserad att göra någonting åt de företeelser som jag lyfte gång på gång och som jag hade en särskild reservation om till det betänkandet. Vi hade mandat att kunna göra någonting åt det genom att den inre organisationen tillhörde området. Det vore därför mycket intressant att få höra något mer om det. Det är rätt som Anders G Högmark säger att det nu är svårt att få jurister att vilja bli domare. Det är inte rimligt - och det är mina ord - att ha en domarutbildning där man får ett fast arbete när man är 45 år. Också notarieutbildningen måste ses över. Jag förstår att moderaterna har diskuterat dessa ämnesområden. Hur vill moderaterna förändra både domarutbildningen och notarieutbildningen?
Herr talman! Min utgångspunkt som konservativ - jag tillstår gärna att jag är det - är att man inte ska slänga ut barnet med badvattnet. Det finns säkert mängder med viktiga och väsentliga delar i den nuvarande domarutbildningen, på samma sätt som i notarieutbildningen, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. När det gäller notarieutbildningen kan jag nog inte glädja Kia Andreasson med att jag har samma ståndpunkt som hon har. Jag tror att den i huvudsak är bra. Det finns ett konkurrensinslag i den, som nämns i en reservation, men den har varit utomordentligt bra i grunden. Den kanske kan byggas ut, bli något längre eller differentieras - man ska vara öppen för en sådan diskussion. Vi moderater har inga färdiga patentlösningar på det. När det däremot gäller domarutbildningen måste vi börja att på allvar fundera vad vi kan förändra i den, också när det gäller hela rekryteringsgången, så att vi får de allra duktigaste juristerna att söka domarbanan. Det är inte bara en fråga om lön utan också en fråga om de villkor som gäller från det att man är 25 år och kommer upp i 40-årsåldern tills man blir ordinarie domare. Jag har inte heller där några patentlösningar - det vore farligt. Vi bör föra en öppen diskussion om detta. Det är jag övertygad om, efter de många besök jag har gjort ute på domstolarna det senaste året.
Herr talman! Det var inte så mycket som kom fram, men det är ändå glädjande att höra att man har tagit tag i det här problemet, som är en propp i domstolarna. Förhoppningsvis kan vi komma till rätta med denna propp så att vi kan organisera om. Jag har framfört mina idéer, som jag hoppas att jag kan få ett utökat gehör för.
Herr talman! Huruvida domarutbildningen är en propp eller ej - den karakteristiken får stå för Kia Andreasson. Jag ser domarutbildningen som en möjlighet för unga duktiga jurister att tycka att det är absolut riktigt att söka sig till den här banan. Det gäller inte minst många duktiga kvinnliga jurister. Det är glädjande att se att andelen kvinnor som läser juridik är hög, vilket den har varit ganska länge. Men det är fortfarande en alltför liten andel kvinnor som söker domarbanan. Det ger mig anledning att fundera lite grann hur man skulle kunna reformera detta. Jag ser inte domarutbildningen som en propp utan som en möjlighet, om vi kan göra den bättre för att få de bästa krafterna dit. Det behövs definitivt.
Herr talman! Till det förra replikskiftet vill jag säga att jag i varje fall till hälften är smålänning. Min första fråga gäller just Anders G Högmarks roll som revisor.

Jag tycker egentligen att reformeringen av domstolsväsendet är en så stor och viktig fråga i samhället att vi borde söka oss fram till breda lösningar. Det är lite synd att ni har låst er så mycket emot det här arbetssättet, där man säger att vi ska försöka få de här förändringarna att växa fram underifrån. Jag tror ändå att det är bra, och jag hoppas att vi så småningom ska komma fram till någonting som mer liknar samsyn kring behovet av reformering.
Herr talman! Det är glädjande att höra Ingvar Johnsson säga att han tycker att frågorna om en reformering av domstolsväsendet är så centrala för rättsväsendet att man borde söka bred samling och bred konsensus kring dem. Det är normalt sett inget fel i att ett reformarbete sker underifrån, men det är ju ganska rimligt i fråga om förändringar av domstolsväsendet, om man nu vill åstadkomma detta, att någon som representerar den första statsmakten måste ta ställning till detta. Vad jag har vänt mig mot är inte att man utvecklar ett samarbete ett antal tingsrätter emellan eller att man finner smidiga lösningar på samverkan. Det är inte det; det ingår i en normal process i ett kreativt tänkande. Det avgörande är att man inte gör det ad hoc, dvs. att man när en lagman i en tingsrätt pensioneras "passar på" att göra en sammanslagning. Det skapar ingen legitimitet åt reformarbetet. När justitieministern nu pekade på att hon till våren kommer med en handlingsplan, vill jag ärligt säga att det lät något mer konkret än en allmän skrivelse. Eftersom vi kan utgå från att vår reservation inte blir bifallen får vi utgå från att vi får en rejäl diskussion med det underlaget som grund. Om man har tagit vår kritik och våra synpunkter på allvar i det förslag man lägger kan det finnas utgångspunkt för diskussioner. Jag delar i grunden Ingvar Johnssons uppfattning att det vore bra om vi kunde få en bred samling kring de här väsentliga delarna i fråga om att reformera domstolsväsendet. Det skulle också skapa en kolossal respekt, herr talman, gentemot personalen, av alla kategorier inom domstolsväsendet, som aldrig någon gång har kritiserat de beslut som riksdagen tar.
Herr talman! Jag förstår att jag inte får något svar på frågan om resurserna. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar vad vi ska komma fram till under våren. När jag tittar i reservationen tycker jag att man tar i lite grann när man antyder att förändringsarbetet inte skulle vara förenligt med regeringsformen och en del annat. Jag vill då bara avsluta med att säga att jag också hoppas att vi ska få en bred och konstruktiv diskussion när regeringen har kommit med sin skrivelse.
Herr talman! Jo, Ingvar Johnsson ska få svar på frågan om revisorerna också. Det brukar vara så att vi inom revisorerna efter bästa förmåga försöker ta fram - vi lägger ned ganska stor möda på det - de korrekta sakförhållandena. Vi brukar i stort sett vara helt överens i våra skrivelser till riksdagen. Det förvånar mig därför att man vid behandlingen av revisorernas tunga skrivelser ibland börjar sprattla så väldigt från socialdemokraternas sida. Jag är helt övertygad om att det som är skrivet där står revisorerna för.

Herr talman! Även jag blev lite förvånad över vår sifferglade räknemästares framfart här tidigare. Det var onekligen ett annorlunda grepp att försöka få de positiva tillskotten ställda i en negativ dager. När det gäller mitt anförande kan Ingvar Johnsson stoppa ned räknedosan, ty jag har redan gjort jobbet åt honom. Kanske kommer hans räkneglädje att i någon mån slå tillbaka mot honom själv vad det lider. Vi får se. Herr talman! Jag tänker tala om åklagare, domstolar, brottsoffermyndigheten och brottsförebyggande arbete. Jag börjar med åklagarväsendet. Målet för detta är att se till att den som begått brott lagförs. Åklagaren ska leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågor och föra talan om ansvar för brott vid domstol. Polisens och åklagarnas förundersökningsarbete intar en särställning i arbetet inom rättsväsendet. Riksdagens revisorer menar i sin nyligen lagda rapport att kvaliteten på polisens och åklagarnas förundersökningsarbete bl.a. kan mätas genom handläggningstidernas längd. framkom att handläggningstiden för ärenden med en skäligen misstänkt person är anmärkningsvärt lång. Resultatet av en enkätundersökning riktad till domare, försvarare, utredare på försäkringsbolag och intagna på anstalt visar på risk för ökad rättsosäkerhet. Riksdagens revisorer, som är en grupp med socialdemokrater och vänstern i majoritet, ser allvarligt på den kritik mot förundersökningarnas kvalitet som framkommit i granskningen. Herr talman! Jag finner det rimligt att revisorernas oro lyfts fram, särskilt som utskottsmajoriteten är av den åsikten att inget framkommit som motsäger regeringens bedömning att åklagarväsendet i stort får anses ha uppfyllt det mål som ställts upp för verksamheten. Kristdemokraterna har under många år yrkat på att en särskild ekobrottsmyndighet ska inrätts för att hantera den avancerade brottsligheten. Därför välkomnade vi när en myndighet inom åklagarväsendet inrättades den 1 januari 1998 med särskilda uppgifter att samordna och utveckla bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Vi anser att all allvarlig ekonomisk brottslighet, innefattande också grova miljöbrott, kräver operativa insatser av sådan kvalificerad art att en enhetlig myndighetsstruktur och ledning är nödvändig. Ekobrottsmyndigheten enbart ska utreda miljöbrott när det finns ett samband mellan ekonomisk brottslighet och miljöbrottslighet. Vi menar att bekämpandet av allvarliga miljöbrott och även s.k. CITES-brott, dvs. brott som rör handel med växter och djur, kräver en utpräglad kompetens och en avancerad organisationsstruktur. Internationellt samarbete på hög nivå är ofta en förutsättning för att kunna utreda och bekämpa dessa brott. Det vore därför naturligt för den nya Ekobrottsmyndigheten att också handlägga ärenden som rör CITES-brott och allvarliga miljöbrott. När riksåklagaren besökte utskottet hösten 1998 betonade han att läget inom åklagarorganisationen var ytterst ansträngt. Det saknades 60 åklagare. Då räknade han dock med en nettoökning av 30 åklagare under det närmaste året. Vid hans besök i oktober i år var emellertid hans besked att nettoökningen stannat vid endast 10 åklagare. Bemanningsmålet nås inte. Läget är alltså fortfarande ansträngt. Under åren 1999-2002 beräknas totalt 82 åklagare bli pensionerade. I dag finns det 180 åklagare som har mer än 20 års tjänst i åklagarorganisationen. Om tio år har dessa gått i pension. Satsning på nyrekrytering, återkommande kompetensutveckling samt utbildning för åklagare och annan personal inom åklagarorganisationen är viktig för att skapa en effektivare organisation. Som ett led i effektiviseringen vill vi att det införs särskilda ungdomsrotlar som arbetar förebyggande samt skyndsamt utreder brott där ungdomar är inblandade. Barn och ungdomar som utsatts för brott ska mötas av särskild, utbildad personal. Herr talman! Vi vill utöver regeringens anslag tillskjuta ytterligare 30 miljoner kronor till åklagarväsendet för att beredskap ska finnas för ett ökat antal ärenden till följd av att fler poliser förväntas komma i tjänst. De 30 miljonerna är 4,3 % av det som regeringen har anslagit, så nu vet vi det. Jag går så över till domstolarna. Ett rättssamhälle kräver fungerande domstolar. Deras uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt och avkunna dom inom rimlig tid. De brottmål och tvister som domstolarna ska hantera blir dock alltmer komplicerade, och därför ökar handläggningstiderna. De växande problemen med mål som hopar sig i väntan på avgörande kan avläsas i Domstolsverkets senaste resultatredovisning. I tingsrätterna har antalet brottmål som väntat på avgörande i mer än tolv månader ökat med 27 %, från 6 316 till 7 999. Vad gäller mindre tvistemål har antalet stigit med 336 %, från 852 till 2 859. Sådant är läget nu, herr talman, när våra domstolar är på väg in i en omfattande besparingsprocess, som det redan har talats om här tidigare. Regeringen har genom Domstolsverket ålagt domstolarna att på tre år spara 225 miljoner kronor. Högsta domstolens ordförande är mycket kritisk och har karakteriserat den situation som kommer att uppstå som katastrofal. Samtliga hovrättspresidenter har uppvaktat justitieministern och uttryckt sin oro. Nedskärningar i domstolsväsendet innebär att de mindre tingsrätternas fortbestånd äventyras. Flera små tingsrätter har erhållit så magra anslag att verksamheten knappast kan fortgå. Regeringen har med en rad olika åtgärder skapat förutsättningar för att lägga ned de mindre tingsrätterna, en reform man inte lyckats med på demokratisk väg. Den av regeringen tillsatta domstolskommittén fick 1997 i uppgift att minska landets 97 tingsrätter till 43 men mötte då så starkt motstånd ute i landet att regeringen fick dra tillbaka kommitténs direktiv. Nu motsvarar den aktuella bantning på ca 10 % ungefär lika mycket pengar som enligt Domstolskommittén skulle kunna sparas in genom att minska antalet tingsrätter till 53. Regeringen har med budgetrestriktioner funnit nya vägar att driva igenom sina nedläggningsförslag, vilka vi är starkt kritiska mot. I dag regleras antalet tingsrätter och platsen för var en tingsrätt ska vara förlagd i förordning. Vi kristdemokrater anser att dessa frågor ska regleras i lag. När det gäller inskrivningsmyndigheter och bouppteckningsverksamhet föreslås nu i regeringens proposition att inskrivningsverksamheten koncentreras till sju inskrivningsmyndigheter och att bouppteckningsverksamheten överförs till skattemyndigheten. Kristdemokraterna finner inte att dessa förslag är vidare lämpliga. För närvarande finns det 91 inskrivningsmyndigheter i landet. När frågan var aktuell 1997 beräknades en omläggning av inskrivningsmyndighetens verksamhet till lantmäteriet kosta minst 79 miljoner kronor. Att inskränka antalet tingsrätter som har inskrivningsmyndigheter är inte godtagbara förslag. Verksamheterna fungerar som de är väl i dag och innefattar ett värdefullt inslag som underlag för tingsrätternas kompetens. Uppgifterna sköts på ett kvalificerat och kompetent sätt med inslag av närhet och tillgänglighet, till gagn för den rättssökande allmänheten. Därutöver skapar förfarandet en stor tilltro till domstolarnas verksamhet. Tilltro är dessvärre något av en bristvara i dagens samhälle. För att öka domstolarnas ändamålsenliga uppgift i samhället krävs att de allmänna domstolarna slås ihop med förvaltningsdomstolarna. Därigenom uppnås ett kvalitetsmässigt enhetligt rättsliv med lokal förankring. När det så gäller nämndemännen är vi kristdemokrater av den uppfattningen att deras antal inte ska reduceras. Vidare måste deras arvoden ses över ytterligare. Vi vill att en sådan översyn även leder till att en generell ersättning för barnomsorgskostnader till hemarbetande föräldrar kan införas. Det är viktigt att nämndemannakåren representerar hela befolkningen. Det bör vara en självklarhet att kvinnliga nämndemän finns med när mål som rör exempelvis våldtäkter, sexuella övergrepp och vårdnadstvister ska avgöras. Herr talman! Vi menar att läget är allvarligt inom domstolsväsendet. Regeringen satsar 110 miljoner kronor år 2000 på detta område. Av dessa medel går 40 miljoner till avvecklingen av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna. För att komma till rätta med domstolarnas besvärliga situation bör de tilldelas ytterligare medel. Vi vill därför tillföra domstolsväsendet 40 miljoner kronor. Det, Ingvar Johnsson, är tyvärr bara 1,2 %, men jag räknar med att om dessa 40 miljoner kronor används på ett förnuftigt sätt så kan man åstadkomma mycket bra domarverksamhet för dem. Det statliga stödet till brottsoffer är främst koncentrerat till Brottsoffermyndigheten, som enligt budgetpropositionen har "en central funktion när det gäller stöd till dem som drabbas av brott. Effektivitet, snabbhet och hög kvalitet vid handläggningen av brottsskadeärenden är nödvändigt för att garantera det enskilda brottsoffrets rätt till ersättning och behov av trygghet och stöd." Så står det att läsa i budgetpropositionen. Vackra ord - förvisso. Men vad är de värda? I regleringsbreven för såväl 1997 som 1998 anges att minst 70 % av brottsskadeärendena ska, med bibehållen kvalitet, handläggas inom tre månader. Det målet nåddes varken 1997 eller 1998. Vidare anges att ärendebalansen i fråga om brottsskadeersättning ska minska. Det gjorde den 1997. 1998 fortsätta att öka med 7,7 % till 5 386. Därefter följer en drastisk ökning på hela 20 % om man jämför första halvåret 1998 med första halvåret 1999. År 1997 bedömde Brottsoffermyndigheten att antalet ärenden kommer att öka med 5 % per år de närmaste åren. Ett år senare reviderade myndigheten dock sin uppfattning och räknade i stället med en 15 Den höjningen räckte uppenbarligen inte. När nu signaler visar att det ansträngda verksamhetsläget snarare verkar förvärras än lätta är det förvånande att regeringen med facit i hand för verksamhetsåret 1998 endast ger Brottsoffermyndigheten en ramhöjning på 1,65 miljoner för år 2000. Vi anser att denna ramhöjning är för låg, allrahelst som de ändringar i brottsskadelagen som regeringen har föreslagit trädde i kraft den 1 juli 1999. Dessa ändringar innebär bl.a. att omprövning av brottsskadeärenden ska kunna begäras hos Brottsoffermyndighetens nämnd. Detta kommer att leda till en högre frekvens av nämndsammanträden, som i sin tur medför ökade kostnader, något som Brottsoffermyndigheten själv har påpekat. Regeringen verkar dock helt ha negligerat denna farhåga. Herr talman! Det är oroande att den myndighet som har i uppgift att garantera de enskilda brottsoffrens rätt till ersättning och behov av trygghet och stöd inte klarar sina uppgifter och ej får tillräckliga resurser till att bedriva sin verksamhet. Det drabbar dem som myndigheten är till för: brottsoffren. Trots att Brottsoffermyndigheten de senaste åren ej har förmått leva upp till regeringens uppställda mål om minst 70 procentig ärendehandläggning med bibehållen kvalitet inom tre månader anför regeringen sammanfattningsvis i propositionen att myndigheten drivs på ett effektivt sätt med god kvalitet. Den slutsatsen är egentligen häpnadsväckande. Men mot bakgrund av regeringens ovilja att ge Brottsoffermyndigheten tillräckliga resurser är den mindre förvånande. Herr talman! Utskottsmajoritetens otydlighet i den här frågan måste redas ut. Ena stunden ser man med oro på att antalet avgjorda brottsskadeärenden under år 1998 har minskat och att ärendebalansen har ökat. I nästa stund har man inte funnit något som motsäger regeringens bedömning att Brottsoffermyndigheten drivs på ett effektivt sätt med god kvalitet. Då undrar jag: Hur kan man se med oro på en verksamhet som man menar drivs på ett effektivt sätt med god kvalitet? Tror ni innerst inne inte på regeringen, eller vad är det fråga om? Kan man i all ödmjukhet få be om en förklaring? Ingvar Johnsson som tidigare var något karsk har kanske någon förklaring att ge. Om ni verkligen skulle känna oro kan ni åtgärda den genom att gå på vårt förslag. För att Brottsoffermyndigheten ska få bättre möjligheter att leva upp till målen, vilket är av stor vikt för brottsoffren, vill vi anslå 3 miljoner kronor utöver regeringens förslag till Brottsoffermyndighetens verksamhet. Det är 20 % mer än vad regeringen vill anslå, Ingvar Johnsson. Det är inte så obetydande belopp. Brottsoffren behöver mycket hjälp och stöd. Vart tredje brottsoffer saknar, när polisutredningen är färdig och rättegången är avslutad, förtroende för rättsväsendet. Därför måste åtgärder vidtas för att stärka förtroendet för detsamma bland brottsoffer och vittnen. Information, anpassade lokaler, stödpersoner och en fungerande brottsoffermyndighet är steg i rätt riktning. Vi har tidigare krävt att lokalerna i domstolarna bör vara så utformade att de möjliggör för de brottsdrabbade att under förhandlingsuppehåll få vistas i rum som är avskilda från den misstänkte och dennes släktingar och vänner. Detta bör även omfatta de vittnen som har kallats för att styrka målsägandens eller brottsoffrets berättelse. Detta har blivit särskilt aktuellt på senare tid när tendensen tyvärr verkar vara att obenägenheten att vittna ökar. Tingshusvärdar bör finnas för att underlätta ett sådant förfarande. Det brottsförebyggande arbetet är av central betydelse. Synen på familjens roll i samhället är avgörande. Vi tycker att temat för en landsomfattande kampanj bör vara att föräldrarna är samhällets viktigaste brottsförebyggande resurs. Den kampanjen bör snarast genomföras. Den ska i första hand vända sig till föräldrar och olika personalgrupper som arbetar med barn. Syftet är att skapa medvetenhet om det förebyggande arbetets stora betydelse när det gäller att förhindra brottsbenägenhet. Till detta ändamål anslår vi 10 miljoner kronor. Det är oacceptabelt att människor inte ska våga röra sig fritt på offentliga platser av rädsla för att de ska bli våldtagna eller misshandlade. Mycket kan göras när det gäller att bygga bort denna brottslighet och skapa tryggare miljöer. Man kan ha bättre belysning i parker och bostadsområden, färre och lägre buskage på offentliga platser, överskådliga ytor och broar i stället för gångtunnlar osv. Listan kan göras lång. Kommunernas ansvar i dessa frågor måste klargöras, och medel måste skjutas till för att man ska prioritera de brottsförebyggande åtgärderna. Vi kristdemokrater anslår 27 miljoner kronor utöver regeringens nivå till arbetet med brottsförebyggande miljöer. Och det, herr räknemästare Johnsson, är 335 % mer än vad regeringen anslog. Av dessa 27 miljoner ska 7 miljoner tillfalla BRÅ, Brottsförebyggande rådet, för forskning, samordning och planering. 20 miljoner kronor ska tillfalla det brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Herr talman! Jag vill avsluta med att instämma i

Herr talman! I kristdemokraternas ena reservation står det: "Vi anser att allvarliga miljöbrott skall ses som en del av den ekonomiska brottsligheten." Så är det i dag, Ingemar Vänerlöv. Miljöpartiet har arbetat länge för att detta ska noteras. Jag tycker att vi har fått ett genomslag. När ekobrotten nämns generellt säger man nästan alltid att miljöbrott ingår i denna kategori av brott. Kd anser att allvarliga miljöbrott ska handläggas på Ekobrottsmyndigheten. Det var också vår åsikt tidigare, men det var innan Riksåklagaren fick i uppgift att göra en nationell plan över hur miljöbrotten skulle hanteras. När man hade gjort en väldigt bra plan över detta fick Ekobrottsmyndigheten yttra sig. Det yttrandet var inte särskilt positivt. Där stod att man inte ville ha den organisationsplanering som Riksåklagaren hade skissat på. Dessutom intog man en väldigt njugg inställning över huvud taget när det gällde hur resurserna skulle användas. När jag hade läst det yttrandet och pratat med Riksåklagaren kom jag fram till beslutet att det är bättre att Riksåklagaren får handlägga och ta hand om även allvarliga miljöbrott i den nya organisationen, den nya avdelningen under Riksåklagaren. Det är anledningen till att Miljöpartiet inte är med på den här reservationen. Jag tror att det blir en bättre utveckling och att det tas bättre tag när det gäller miljöbrott. Ingemar Vänerlöv ska inte underskatta det här med entusiasm inför en uppgift. Den är av stor betydelse.
Herr talman! Jag har svårt att uppfatta att någon fråga ställdes till mig. Det verkar som om vi i det här avseendet tycker rätt så lika. Vi har från vår sida alltid hävdat att Ekobrottsmyndigheten, som bör ha tillgång till speciell kompetens, ska utreda dessa speciella brott. Allvarliga miljöbrott är ofta s.k. vinningsbrott, dvs. att man begår ett allvarligt miljöbrott för att tjäna pengar. Därmed är det ett ekobrott, och då passar det in under
Herr talman! Det jag ville fråga var om Ingemar Vänerlöv hade läst yttrandet från Ekobrottsmyndigheten när det skulle etableras en särskild myndighet för miljöbrotten och den nationella strategin. Har Ingemar Vänerlöv tagit del av detta yttrande, och har Ingemar Vänerlöv också tagit del av Riksåklagarens arbete? Jag tror att det blir en bra utveckling i och med det som nu har beslutats, nämligen att Ekobrottsmyndigheten inte får ta hand om det här utan att Riksåklagaren får göra det. Och en särskild avdelning inrättas nu där.
Herr talman! Vi har gjort överväganden i partiet just när det gäller dessa frågor. Vår uppfattning fortfar att vara att det bästa är om dessa allvarliga miljöbrott kan handläggas av Ekobrottsmyndigheten, där det finns speciell kompetens för det.
Herr talman! Ingemar Vänerlöv tog upp ett par saker som jag skulle vilja beröra. Jag ska börja med Brottsoffermyndigheten, där Ingemar Vänerlöv menade att man inte hade klarat av att uppfylla de mål som man hade satt upp. Nu var det första året man inte hade lyckats göra det. I Brottsoffermyndighetens egen begäran till regeringen sade man också att man ville ha 1 650 000 kronor för att kunna anställa tre nya handläggare, vilket man ansåg vara fullt tillräckligt för att klara av att hantera den ökade tillströmningen av ärenden. Nu har regeringen anslagit exakt de pengar som Brottsoffermyndigheten begärt för att klara av det här. Ändå pekar Ingemar Vänerlöv i debatten på att majoriteten inte alls vill skjuta till pengar så att Brottsoffermyndigheten ska klara av att ta till vara brottsoffrens intresse. Då undrar jag: Vad är det som gör att kristdemokraterna är bättre på att bedöma vad Brottsoffermyndigheten behöver för att klara av detta än vad myndigheten själv är? Jag håller med Ingemar Vänerlöv: Det är en otroligt viktig fråga att brottsoffren får hjälp och upprättelse. Just därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är väldigt bra att man har fått anslaget höjt med det man själv har begärt och anser att man behöver. Sedan vill jag lite grann ta upp diskussionen om domstolarna och besparingarna och att detta skulle vara exakt samma summa som egentligen skulle dra ned antalet tingsrätter. Men nu handlar det de facto inte om några budgetrestriktioner. Man lägger ju inte mindre pengar till domstolsväsendet i denna budget. Snarare höjer man anslaget med 100 miljoner. Problemet, vilket vi haft uppe tidigare, är domarnas oerhört höga löneavtal. Därför tycker jag att det är ganska långtgående att säga att detta är medvetet planerat, att man har dragit ned exakt så mycket som man behövde göra om man skulle lägga ned de små tingsrätterna, när man egentligen i själva verket ökar.
Herr talman! Då får jag börja med att något korrigera Alice Åström, som påstår att detta var första året som Brottsoffermyndigheten inte levde upp till målen. Vid en läsning av regeringens proposition för 1998 visar det sig att man inte nådde upp till målen år 1997 heller. Man gjorde faktiskt inte det. Sedan säger Alice Åström att Brottsoffermyndigheten själv inte hade begärt mer pengar. Det är ändå lite märkligt att konstatera att Brottsoffermyndigheten har pekat på att det då den nya brottsskadelagen trädde i kraft den 1 juli 1999 skulle bli fråga om mer nämndsammanträden, eftersom brottsoffren då kunde ansöka om att få sina skadeärenden prövade oftare än tidigare. När det gäller domstolarna och de 110 miljonerna skulle ju 40 miljoner kronor gå till avveckling av de allmänna advokatbyråerna. Det blir alltså inte fullt så mycket kvar.
Herr talman! Just när det gäller den nya brottsskadelagen fanns det också en bedömning att detta inte skulle medföra någon kostnadshöjning. I dag har vi fortfarande inte sett att det skulle medföra en kostnadshöjning. Det anslag man själv har begärt från Brottsoffermyndigheten var också just 1 650 000 kronor, och det är exakt det man får. Om sedan Ingemar Vänerlöv antar att det kommer att bli en kostnadsökning med den nya brottsskadelagen må det så vara. Den helhetsbedömning man gjorde när man antog lagstiftningen var dock att detta i själva verket inte skulle komma att medföra någon kostnadshöjning. Vi får väl återkomma till det. När det gäller domstolarna fick jag inget svar. Jag hoppas att jag kan få det längre fram. Sedan vill jag ta upp en fråga till, och den gäller åklagarväsendet. Riksåklagaren säger själv att åklagarväsendet i dag inte klarar av att ta in fler åklagaraspiranter. Man tar in exakt så många åklagaraspiranter som organisationen mäktar med att utbilda. Att i dag lägga pengar på att ta in ytterligare åklagaraspiranter, som åklagarorganisationen faktiskt inte klarar av att utbilda, är ingen idé. Vi får se längre fram om det finns en möjlighet att öka antalet åklagaraspiranter. I dag säger dock Riksåklagaren själv att man tar precis så mycket som man orkar. Sedan har ju också Ekobrottsmyndigheten tagit en hel del åklagarresurser, vilket har gjort att man inte uppnått det tillskott som man hade önskat inom åklagarväsendet. Sedan vill jag påpeka en sak: Det Ingemar Vänerlöv säger om Riksdagsrevisorernas rapport om förundersökningarnas kvalitet är mycket allvarligt, och denna kommer vi att behandla framöver. Men det är fel att säga att bara för att förundersökningarnas kvalitet inte har varit tillräckligt bra skulle åklagarna inte ha uppfyllt sina målsättningar. Det är faktiskt polisernas förundersökningar som inte håller tillräckligt hög kvalitet, inte åklagarväsendet.
Herr talman! Det var mycket på en gång. För att börja med det sista är det väl ändå åklagaren som leder förundersökningar, i alla fall som regel. Sedan sade jag aldrig detta som Alice Åström säger. Jag nämnde i början av mitt anförande att jag fann det rimligt att lyfta fram revisorernas oro, just mot bakgrund av att utskottsmajoriteten var av åsikten att inget hade framkommit som motsade regeringens bedömning att åklagarväsendet i stort ansågs ha uppfyllt målen. När det gäller Brottsoffermyndigheten tycker vi ändå att det är anmärkningsvärt att man har fått en sådan tillströmning av ärenden. Bara för två år sedan bedömde Brottsoffermyndigheten, som jag nämnde i mitt anförande, att ärendeökningen skulle vara ca 5 % per år. Men det ökade mycket kraftigare. Året efter reviderade man och sade att man fick räkna med 15 %. Sedan räckte inte detta. Brottsoffermyndigheten fick förra budgetåret 3 miljoner i ramhöjning, men det räckte inte på långt när. Mot den bakgrunden menar vi att det är i minsta laget att höja med 1,65 miljoner, och därför föreslår vi en 20-procentig höjning till 3 miljoner i stället. Herr talman! Jag minns inte vad Alice mer var inne på.
Herr talman! Först vill jag bara kort säga att det för mig fortfarande är fullständigt obegripligt vad det skulle vara för känsligt i att jag sagt att kristdemokraterna vill öka anslaget till rättsväsendet med 1,4 %, vilket dessutom är en korrekt siffra. När det gäller de frågor som ställdes om brottsförebyggande och brottsoffer kommer en av meddebattörerna att ta upp de frågorna, som vi alltså återkommer till. Jag begärde egentligen bara ordet för en enda sak, nämligen det som Ingemar Vänerlöv sade om regeringens arbete med domstolsväsendet. Jag skrev upp det noga: inte lyckades på demokratisk väg. Jag tyckte ändå att det var ett litet övertramp, Ingemar Vänerlöv. Menar Ingemar Vänerlöv på fullt allvar att regeringen bedriver ett reformarbete på odemokratisk väg?
Herr talman! Vad jag menar är att Domstolskommittén, en av regeringen tillsatt kommitté, fick i direktiv att lägga ned si och så många tingsrätter. Så småningom, var det tänkt, skulle denna kommitté komma med en rapport som det senare skulle bli en proposition av, och sedan skulle propositionen på vanligt sätt behandlas i riksdagen. Det hade väl varit den normala demokratiska vägen. Men när man stötte på så mycket motstånd som man gjorde ute i bygderna fick regeringen dra tillbaka direktiven till kommittén, och därför blev det ingenting av med detta. Nu kan regeringen genom budgetrestriktioner åstadkomma nedläggning av tingsrätter, det man inte klarade med sina direktiv tidigare.
Herr talman! Då tackar jag för att Ingemar Vänerlöv tog tillbaka den formulering som han hade i sitt anförande.

Herr talman! I våras mördades två poliser i tjänst i Malexander. Under sommaren sprängdes ett journalistpars bil. Den fackliga företrädaren Björn Söderberg har mördats. Syndikalisternas lokal i Gävle utsattes för sprängdåd. Ja, listan kan tyvärr göras lång. De här fruktansvärda brotten har drabbat oskyldiga människor som har haft mod att stå upp för humanism och människovärde. Och brotten har nazistiska förtecken. Det är därför absolut nödvändigt att vi skärper kampen för demokratin på alla fronter i samhället, mot det hänsynslösa våldet och den ljusskygga nazismen. Vi kan aldrig acceptera att terror, nazism, den organiserade brottsligheten och andra mörka krafter får fäste i vårt samhälle. Grova våldsbrottslingar och personer med högerextremistiska åsikter har slutit sig samman. Det rör sig förvisso om en ganska liten grupp människor, men de våldsdåd som de har genomfört har skakat oss alla och väckt reaktioner av ilska och vrede i hela samhället. Det är en vrede som ändå vänts till något positivt i de fall där människor har gått ut på gator och torg och manifesterat sin avsky mot våldet och nazismen. Det gäller också det unika initiativ som fyra stora tidningar i landet tog i tisdags genom att gemensamt gå ut och visa sitt avståndstagande mot nazismen. Det finns massor av exempel. Ja, samhället måste reagera. Att den grova kriminaliteten nu även har ideologiska förtecken gör att den måste bekämpas med än större beslutsamhet. Grupper av grova brottslingar har börjat uppträda alltmer organiserat och planerat. Det mest tydliga exemplet på den utvecklingen är de s.k. mc-gängen. Men vi har också sedan en tid sett en utveckling där grupper som står för rasism, antisemitism och homofobi begått mycket allvarliga brott. Flyktingförläggningar har attackerats, människor med utländskt ursprung, judar och homosexuella har utsatts för våld och terror. Samtidigt har intoleransen och främlingsfientligheten fått ett begränsat, men ändå mycket oroväckande stöd hos grupper av vanliga medborgare. Det visar sig bl.a. genom att högerextrema partier tagit plats i flera kommunfullmäktigeförsamlingar i landet. När nu de här grupperna har lierat sig med varandra står samhället inför en utmaning där ingen möda får lämnas sparad. Det viktigaste motmedlet är att ta strid för demokrati och solidaritet. Inte minst skolan har en viktig roll i den kampen. Den stora och väl mottagna upplysningskampanjen Levande historia har gett i stort sett alla landets skolelever en möjlighet att lära av historien vad som faktiskt utgör grunden för demokrati och frihet och vad som faktiskt händer om antidemokratiska krafter tar över. Regeringen föreslår nu att det projektet permanentas genom att etablera ett forum för levande historia. Men det räcker inte. Vi som politiker, fackföreningsrörelsen, ungdomsorganisationer och andra måste delta och ta ansvar för en mer intensiv opinionsbildning. Vi måste satsa på utbildning om hur hotet från nazismen och andra våldsideologier ser ut. Rättsväsendet måste bekämpa alla former av brottslighet med rasistiska inslag. Genom insatser från Riksåklagaren har praxis vid tillämpningen av brottsrubriken Hets mot folkgrupp skärpts. Det gör att en stor del av de högerextremistiska yttringarna har blivit olagliga. SÄPO har prioriterat övervakningen av högerextrema grupper och har tillsammans med den öppna polisen gjort tillslag mot bl.a. vitmaktmusik och mot rockkonserter där olagligheter förekommer, med följd att sådana rockkonserter nu nästan helt har upphört. Men rättsväsendets agerande måste bli än mer konsekvent. SÄPO ska i ännu högre grad ägna sig åt att kartlägga de människor som ingår i de högerextremistiska nätverken. Arbetet bedrivs redan nu i nära samarbete med den öppna polisen, men det behöver breddas och intensifieras. Inte minst lokalt, på de orter där nazistiska aktiviteter förekommer, måste insatserna bli kraftfullare. Vi måste skydda vittnen och brottsoffer, så att de känner sig trygga och vågar anmäla brott och berätta vad de har sett. Därför har regeringen gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att i samråd med Riksåklagaren och kriminalvården arbeta fram en nationell handlingsplan för skydd av vittnen. De brottsbekämpande myndigheterna behöver särskilda strategier för kampen mot denna brottslighet. Rikspolisstyrelsen har arbetat fram en handlingsplan för särskilda händelser med rasistiska inslag som beskriver hur insatserna ska gå till. Riksåklagaren har i flera år aktivt utvecklat riktlinjer för hur kampen mot rasistiska brott kan skärpas och arbetar nu fram ett mer detaljerat handlingsprogram. Också personalen inom rättsväsendet behöver en heltäckande utbildning om rasistisk och högerextrem brottslighet. I regleringsbrevet ger regeringen i uppdrag åt alla myndigheter inom rättsväsendet att lägga upp en strategi för att se till att personalen har tillräckliga kunskaper om rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska yttringar. Men också om situationen för de grupper som utsätts för brott. Kunskap om grunden för rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska yttringar måste också finnas med som en naturlig utbildningsdel i den nya polisutbildningen. För det handlar i grund och botten om demokrati.

Det gäller att se till att vi får den lagstiftning vi behöver, men också att faktiskt tillämpa de lagar som vi redan har. I början av nästa år kommer också ett förslag om hemlig teleavlyssning som ett viktigt instrument i kampen mot nazismen och den organiserade brottsligheten. De mörka krafterna måste pressas tillbaka. Varhelst de dyker upp, på arbetsplatsen eller i bostadsområdet, får de inte stå oemotsagda. Här ligger ett ansvar hos oss alla och särskilt hos alla vuxna. Vi måste våga ta debatten och se till att nazismens brott synliggörs. Det handlar om att vi alla samlas kring respekten för den enskilda människan och allas lika värde. Det handlar om att vi alla samlas kring de grundläggande demokratiska värden som bär upp vårt land. Det handlar om att vi alla har ett ansvar för att värna vårt öppna samhälle. Nazism, rasism, terrorism kan inte lagstiftas bort. De måste bekämpas och bemötas överallt där de försöker få fotfäste. Det är allas vårt ansvar att så också sker.

Herr talman! Helena Frisk sade med all rätt att vi måste kämpa på alla sätt mot allt åsiktsförtryck, all kriminalitet och all intolerans. Det behöver man inte trycka på knappar för att instämma i. Det bör vara en självklarhet för varje demokrat. Det är en sak jag vill påpeka för Helena Frisk. Då och då satte Helena Frisk uttrycket högerextremism på nazismen. För det första kan vi konstatera att företrädare för de nazistiska organisationerna i Sverige inte vill betraktas som högerextrema. De är mycket noga med att markera att de är nationalsocialister. För det andra vet var och en som kan lite grann om vad som ligger i nazismen att det är fråga om centralstyrning, slutenhet och motstånd mot internationalisering. Det är långt ifrån det som högern står för. Jag har en fråga till Helena Frisk. Helena Frisk sade att vi skulle ställa krav på att SÄPO i större utsträckning ska kartlägga nätverken. Nu är det inte så att man inte har koll på den nationalsocialistiska verksamheten. Men det Helena Frisk säger ger mig intrycket av att vi borde få i gång det riksdagen nyligen har begärt, nämligen att Granskningskommissionen ska kontrollera om det har skett en åsiktsregistrering som går mot våra regler. Jag uppfattar att vi här i kammaren är överens om att åsiktsregistrering, liksom det tidigare inte har fått förekomma, inte heller ska få förekomma i framtiden. Helena Frisk uttalar sig här för åsiktsregistrering. Jag vill ha klarlagt hur det egentligen förhåller sig. Om det inte är åsiktsregistrering som Helena Frisk är ute efter, vad är det då som ska ske som inte sker i dag?
Herr talman! Det är viktigt att vi är överens om kampen mot nazismen och andra yttringar. Vi ska föra en gemensam kamp mot krafterna. SÄPO har prioriterat övervakningen av grupperingarna. Jag tror att vi måste bli mer konsekventa och att SÄPO i ännu högre grad ska ägna sig åt att kartlägga de människor som ingår i nätverken. Det är precis det som görs. Det ska fortsätta att göras. För att vi ska komma åt dem måste SÄPO intensifiera arbetet.
Herr talman! Jag uppfattar uttalandet så att Helena Frisk anser att den som har visat sin sympati för nationalsocialismen också ska kunna registreras hos
Herr talman! Gun Hellsvik får uppfatta detta hur som helst. Vi måste ändå kunna vara överens om att det är viktigt att kartlägga grupperingarna. Det är en viktig uppgift för SÄPO. Det måste ändå Gun Hellsvik och Moderaterna hålla med om. Hur ska vi annars komma åt grupperingarna om vi inte med gemensamma krafter försöker att vidta åtgärder i hela samhället för att stävja denna brottslighet? Det är allas vårt ansvar. Det ligger också ett ansvar hos SÄPO att kartlägga nätverken.

Herr talman! Jag står bakom samtliga moderata reservationer, men jag yrkar i likhet med mina partikamrater bifall till endast vår första reservation, nämligen reservation nr 3. För att samhället ska fungera måste samtliga delar i rättskedjan fungera. För mig är ett fungerande rättsväsende en välfärdsfråga. Ja, det är en del av välfärden och en förutsättning för välfärden. Då räcker det inte med att i budgetpropositionen och i utskottsbetänkandet räkna upp en lång prioriteringslista. Mål och medel måste också stämma överens. Även om vi närmar oss juletiden hjälper det inte med önskelistor för att komma till rätta med brottsligheten. Alla länkar i rättskedjan måste ha tillräckliga resurser. Vi har tidigare i dag hört vad justitieministern hade att säga. Hon sade inte något om tillräckliga resurser, men hon sade att alla länkar måste fungera. Men för att länkarna ska fungera måste de ha tillräckliga resurser. Så är det inte i dag. Herr talman! Jag instämmer i mångt och mycket av vad Helena Frisk sade. Sprängdåd, mord och förföljelse av oskyldiga kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Helena Frisk nämnde Levande historia. Jag håller med om att det är viktigt att vi kan vår levande historia. Men jag reagerade lite här, och jag gjorde samma reaktion vid invigningen av riksdagen när Helena Frisks partiledare läste. För mig är levande historia historien om samtliga totalitära regimer som har funnits och faktiskt fortfarande finns kvar. Där ingår nazism, rasism, fascism, men också någonting som Helena Frisk inte nämnde. Det gjorde inte heller hennes partiledare. Det kan jag kanske förstå med tanke på den historiska bakgrund som regeringsunderlaget har, nämligen kommunismen. Med detta tillägg instämmer jag helt i Helena I tisdags hade fyra stora rikstidningar en gemensam artikel under rubriken "Hotet mot demokratin". Det är allvarlig läsning och borde stämma alla i vårt samhälle, inte minst oss politiker, till eftertanke och handling. På ett ställe i det digra materialet står det följande: - Ett halvår efter en mc-rättegång var jag ute och cyklade med min lilla dotter. Plötsligt gled två mckillar upp bredvid oss. De sade inget, bara stirrade. Deras tystnad var lika obehaglig som känslan att de hade koll på en." Hot behöver inte vara bomber. Hot kan vara blickar och tystnad. Men oavsett om det är bomber, blickar eller iskall tystnad, är det ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Många som arbetar i rättsväsendet utsätts för hot, öppna och förtäckta. Till detta ska läggas alla kraftiga besparingar. Vi behöver inte tvista om vilka som har antagit dem. Det har gjorts ett antal kraftiga besparingar under främst den senare delen av 90-talet. De kraftiga besparingarna tillsammans med de uppgifter som trots allt har lagts på extra på rättsväsendet gör att det är jobbigt. Därför är jag inte förvånad att många inom rättsväsendet känner sig utbrända och är missmodiga. Herr talman! Vi moderater har ambitionen att skapa en åklagarorganisation med högre effektivitet. Detta förutsätter både metodutveckling och en tillräckligt stor åklagarkår. Brottsligheten blir alltmer komplicerad, och det krävs hög juridisk kompetens. Åklagarna ska ha både rätt och skyldighet att anlita de olika experter som kan behövas i olika mål. Åklagarnas balanser har visserligen förbättrats något. En av orsakerna till detta, vilket även framgår av texten i betänkandet, är att polisen redovisar allt färre ärenden till åklagarväsendet. Den förbättringen av balansen är inte något vi ska direkt hoppa högt över. I stället ska vi utreda varför antalet ärenden från polisen till åklagarna har minskat. Vi vill, som har framgått i den tidigare debatten, förstärka polisen. Det kommer att resultera i fler uppklarade brott och därmed en ökad arbetsbörda på åklagarna. Vår bedömning är att även åklagarväsendet behöver ytterligare förstärkning för år 2000. Den uppfattningen har inte delats av riksdagsmajoriteten. Vi har varit starkt kritiska till uppbyggnaden av Ekobrottsmyndigheten, och vi är det även i dag. Men, nu finns Ekobrottsmyndigheten. Därför måste myndigheten göras så effektiv som möjligt för att den på ett så effektivt och bra sätt ska kunna möta den kvalificerade brottsligheten. Vi har därför varit beredda på att satsa lite mer resurser än utskottsmajoriteten till EBM. Tyvärr kan jag inte presentera någon procentsats, men det tror jag att Ingvar Johnsson redan har räknat på. Herr talman! Ute på många anstalter och häkten och inom frivården är arbetssituationen i dag mycket besvärlig och pressad. Kriminalvårdens personal har hitintills lojalt accepterat kraven på besparingar. Det allt svårare arbetet inom kriminalvården har i många fall lett till frustration, uppgivenhet och utbrändhet. Detta finns väl beskrivet i kriminalvårdens budgetunderlag. Under två dagar i plenifria veckan i november besökte jag frivården i Karlskrona. Kriminalvårdsmyndigheten i Karlskrona omfattar anstalten, häktet och frivården i Karlskrona samt frivården och häktet i Växjö. Myndigheten är 1 av 37 kriminalvårdsmyndigheter i Sverige. Jag vill lyfta ned den ekonomiska verkligheten och ta en lite mindre del, i stället för att ta kriminalvården som helhet; detta för att se konsekvenserna av de beslut som ni, förmodar jag, i dag är beredda att fatta och på tisdag rösta om. Myndigheterna kan se något olika ut men de har ett allvarligt problem gemensamt, nämligen en allt tyngre arbetssituation. Kriminalvårdsmyndigheten i Karlskrona t.ex. måste spara ytterligare 2,7 miljoner på tre år. Detta innebär att 9-10 tjänster måste bort. I dag har man 104 anställda. Där har ni proportionerna. Ca 10 % av personalen måste alltså bort. För att klara detta utan att ändra på säkerheten på anstalten tvingas man stänga motivationsavdelningen. Lyssna på det alla ni som står här och talar om hur bra det är att vi har motivationsprogram och narkotikaprogram på våra anstalter! I dag är det tio interner på motivationsavdelningen i Karlskrona som får vård och hjälp med sina problem, och så ser vardagen ut på de flesta av våra kriminalvårdsmyndigheter nu när vi är på väg in i ett nytt millennium. Herr talman! Jag vill lyfta fram två citat: "Åtgärder som bidrar till att den dömde inte återfaller i brott skall ha fortsatt hög prioritet." "Arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket skall bedrivas med ökad intensitet." Citaten är hämtade från regeringens proposition om budgeten för nästa år under avsnittet om kriminalvården och under rubriken Prioriteringar. Dessa fina ord riskerar, tyvärr, att bli bara ord. En meningsfull kriminalvård förutsätter tillräckliga resurser. Sparkraven på kriminalvården går inte att förena med ambitionen att erbjuda de intagna rehabilitering för sitt missbruk eller påverkan så att de inte återfaller i brott. Det handlar om att tillföra de resurser som krävs för att kunna höja den fysiska säkerheten vid anstalterna. Ett allt grövre klientel bestående av bl.a. medlemmar i vissa mc-gäng, fångar med högerextremistisk läggning - som Helena här har talat om - och andra kriminella ligor ställer ökade krav på säkerheten innanför murarna. Vidare måste det till ökade insatser mot narkotikaoch annat drogmissbruk inom anstalterna. Personalens oro för verksamheten i stort är berättigad. Vi moderater har därför föreslagit att kriminalvården förstärks med 200 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Det innebär - eftersom dagen varit lång har jag nämligen haft möjlighet att räkna - att vi vill lägga ytterligare 5 % på kriminalvården. Jag kan inte se att Ingvar Johnsson är kvar här i salen. Om 5 % är mycket eller lite vet jag inte men Ingvar kan gå hem och jämföra detta med hur mycket riksdagsarvodet senast gick upp. Sedan kan han, om han så vill, använda det här ute på torgmöten och tala om huruvida 5 % är mycket eller lite. Herr talman! Alla anstalter ska vara drogfria men så är inte fallet i dag. Vi är dock alla överens om att de ska vara drogfria. I en motion har vi lagt fram förslag om att som ett första steg skapa åtminstone en drogfri anstalt i varje region. Av någon anledning kan utskottsmajoriteten inte ställa upp på detta. Har ni tänkt er att nå målet att alla anstalter ska bli drogfria? Hur har ni tänkt er komma fram till det målet? Måste man inte i alla fall börja med de första anstalterna? Ni kommer inte med några egna förslag. Dessutom ser ni till att det genom era anslag blir mindre och mindre resurser till just det här arbetet ute på anstalterna. Många av konflikterna på våra anstalter handlar ytterst om narkotika. Trots det har ni inga förslag för att komma till rätta med problemen. Flera socialdemokrater finns efter mig på talarlistan så man kan alltid hoppas. Ta nu tillfället i akt och lägg fram åtminstone något konkret förslag eller, för att låna uttrycket från en väl känd socialdemokrat: Lägg fram något skarpt förslag även här! Kampen för att få våra fängelser drogfria är viktig. Herr talman! Avslutningsvis vill jag rekommendera mina socialdemokratiska utskottsbröder och systrar att läsa lite grann och begrunda detta över julhelgen! Förutom fridsbudskapet i julevangeliet skulle jag vilja rekommendera motionerna Ju908 och Ju911 till läsning - för första gången för en del av er och kanske för andra gången för några. Begrunda, värdera och ta till er detta och kom sedan tillbaka med egna förslag! Det räcker inte att blunda och önska. Man måste även reagera och handla.

Herr talman! Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Kriminalvården ska upprätthålla en human människosyn, en god omvårdnad och ett aktivt påverkansarbete. Verksamheten ska också inriktas på att motverka återfall i brott. Det är viktigt att påpeka att kriminalpolitiken ska bygga på en helhetssyn och utgå från principen om alla människors lika värde och respekten för den enskildes integritet och värdighet. En del kräver hårdare straff men hårdare straff har väl aldrig löst problemen med ökad brottslighet. I stället är det viktigt att se orsakerna och satsa på förebyggande insatser. Väldigt ofta handlar det om barn som far illa, om droger, om den ökade segregationen mellan invandrare och svenskar och om en i grunden felaktig kvinnosyn. Det kan också handla om ökade klassklyftor och om en växande fattigdom i samhället. En fråga som vid utvärderingen av 1998 oroar är att den totala sysselsättningsgraden för intagna under året minskade med 2 %. Minskningen hänför sig främst till de brotts och missbruksrelaterade programmen. Trots minskningen i programmen visar det sig att kvaliteten på de brotts och missbruksrelaterade programmen har förbättrats. När det gäller målet att förbättra omhändertagandet av intagna med psykiska störningar anser Kriminalvårdsstyrelsen att samarbetet med sjukvårdshuvudmännen har utvecklats men många problem återstår fortfarande. Det viktigaste är kanske att det måste etableras en samsyn mellan kriminalvården och sjukvårdshuvudmännen kring psykiska störningar och de intagnas behandlingsbehov. Ett annat stort problemområde är frigivningsförberedelserna. En enkätundersökning som gjordes under 1998 visar att ungefär hälften av de intagna som friges från anstalt är arbetslösa och att var femte är bostadslös. Vi i Vänsterpartiet vill, liksom regeringen, framhålla vikten av att samarbetet mellan kriminalvården och andra myndigheter förbättras. Kriminalvårdens insatser måste ta sikte på rehabilitering för att fängelsetiden ska kunna bli en vändpunkt för den enskilde. Genom forskning vet vi sedan länge att fängelsestraffet i sig skapar återfallsförbrytare. Vi vet också att en fängelseplats på en sluten anstalt kostar mer än 1 miljon kronor om året. Att då inte använda strafftiden till behandling och återanpassning, utan i stället bara se den repressiva sidan, är oförsvarbart såväl i ett individ och samhällsperspektiv som i ett kriminalpolitiskt perspektiv. Nästan var tredje person som togs in på anstalt under 1998 var dömd för ett eller flera brott mot narkotikalagen. Vi kan också konstatera att narkotikamissbruk är vanligare bland dem med längre strafftider. Av det totala antalet intagna beräknas ca 45 % ha ett narkotikamissbruk. Att bekämpa narkotikamissbruk måste vara en högt prioriterad uppgift i kriminalvårdens verksamhet. I motion JuU505 utvecklar vi i Vänsterpartiet vår syn på missbrukssituationen inom kriminalvården, och det är mycket glädjande att utskottet har uppmärksammat tankegångarna i motionen. Jag uppskattar också utskottets förslag till regeringen, att Narkotikakommissionen i ett tilläggsdirektiv får i uppdrag att i sitt arbete lägga särskild vikt vid vilka åtgärder som kan vidtas inom kriminalvården för att stimulera till fler behandlingsinsatser. Direktivet ska också innefatta hur man kan förbättra samarbetet mellan kriminalvården och andra aktörer. Såvitt jag förstår är det här en ensak för hela utskottet, och det gläder mig väldigt mycket. Vården av missbrukare måste planeras gemensamt. Det krävs en helhetssyn där de intagna sätts i centrum. Och den vård och rehabilitering som ges på anstalten måste följas upp. Risken är annars uppenbar för återfall och rundgång mellan olika fängelser och behandlingsmiljöer. I en annan motion, JuU502, har vi uppmärksammat kvinnornas situation inom kriminalvården. De kvinnliga klienterna inom kriminalvården utgör i dag ca 10 % av samtliga klienter. Av dessa finns nästan 6 % på anstalt, och många av dessa kvinnor har utsatts för våld och sexuella övergrepp. Många har också utnyttjats, förtryckts och förnedrats sedan unga år. Det har också visat sig att fler kvinnor än män som tas in på anstalt har en bakgrund som missbrukare. Kvinnornas missbruksproblem är dessutom allvarligare än männens. Bland de nyintagna förelåg gravt narkotikamissbruk hos 57 % av kvinnorna och hos Dagens kriminalvård är dock fortfarande på mäns villkor. De manliga strukturerna är de som prioriterats högst. Den manliga aggressiviteten får prägla en stor del av tänkandet och utrymmet. Stora summor ur kriminalvårdens budget satsas varje år på att hålla hög säkerhet på manliga avdelningar. Permissionsregler, farlighetsbedömningar, ja hela den kriminalpolitiska debatten och de förslag som kommer därur, är helt koncentrerade på män och deras beteende. Om man använder mannen som norm för all behandling framstår kvinnor som svårförståeliga och avvikande, och detta medför att kvinnor far illa i behandling och på institutioner. Att vara kvinna, missbrukare och kriminell ses som ytterst avvikande, och attityderna är mer fördömande mot kvinnor än mot män. Med dessa stora problem i bakhuvudet är det glädjande att det under de senaste åren har börjat växa fram en medvetenhet om kvinnors särskilda situation inom kriminalvården. Kriminalvårdsstyrelsen har under 1998 utfärdat särskilda riktlinjer för fängelsedömda kvinnor. Det finns också i dag särskilda behandlingsprogram för kvinnor, men de är fortfarande i sin linda, och framför allt är nivån väldigt olika mellan anstalterna. Kriminalvården har under de senaste åren genomgått stora förändringar, och stora besparingar har genomförts, som påpekats här från talarstolen. Då det även under de kommande åren finns besparingskrav på myndigheten finns det en viss risk att besparingskraven kommer att innebära att mycket av den verksamhet som har påbörjats eller ligger i startgroparna för att förbättra kvinnornas situation inte kommer att fullföljas. I Vänsterpartiet anser vi att eventuella besparingar ska genomföras på ett sätt som inte raserar de positiva steg som trots allt tagits för kvinnorna inom kriminalvården.

Herr talman! Först måste jag uttrycka att jag tycker den motion där Sven-Erik Sjöstrand stod som första namn var mycket bra. Jag hade inte kunnat skriva en så bra själv, även om jag hade hoppats på det. Det är också väldigt glädjande att Sven-Erik Sjöstrand och Vänsterpartiet har haft sådan hand med regeringens företrädare att vi har fått igenom det här i utskottet. Visserligen kom alla vi från oppositionen först att stödja den, men i alla fall. De gick ju med, och det blev ett tillkännagivande i dagens betänkande. Jag fick lära mig ganska tidigt här i riksdagen att detta att få ett tillkännagivande med anledning av en motion inte är allomgivet. Anledningen till motionen, Sven-Erik Sjöstrand, måste väl ändå vara en äkta insikt att allt inte står riktigt rätt till i dag när det gäller behandlingen ute på våra fängelser och häkten. Jag nämnde i mitt anförande det lilla Karlskrona, där man måste ta bort två tre personer från anstalten. Man kan inte göra det på säkerheten, den verksamheten måste fortgå. Man måste ta det på något av det lilla extra. Då tvingas man lägga ned en väl fungerande motivationsavdelning. Jag har förmånen att sitta i kriminalvårdens styrelse. Med de ramar man har fått - man går redan med minus i år, anslagssparandet är slut - måste man vidta mått och steg för att hålla de ramar som Sven-Erik Sjöstrand har ställt sig bakom. Det innebär sju olika punkter som man planerar att göra - jag ska inte trötta kammaren med alla utan tar upp två som berör det här: Minskade behandling för vålds och sexualbrottslingar, narkomaner och långtidare; färre missbrukare får vård enligt 34 § om kontraktsvård. Om nu Sven-Erik Sjöstrand har den insikten skulle jag vilja fråga: Är Sven-Erik Sjöstrand beredd för att verka för att i första hand hans eget parti kommer till insikt och yrkar mer pengar till de här behjärtansvärda behandlingarna?
Herr talman! Först vill jag tacka Jeppe Johnsson för stödet till motionen. Vi vet att Jeppe Johnsson är väldigt insatt i kriminalvårdspolitik, och det är i och för sig hela utskottet. Det är också glädjande att oppositionen var den första som lade märke till vår kommittémotion. Själv har jag inte arbetat så aktivt i utskottet under den här hösten. Jag har arbetat ganska mycket i socialförsäkringsutskottet, och därför har jag inte haft möjlighet att följa alla era diskussioner i utskottet. Det här är viktiga problem. Som vi påpekat från Vänsterpartiet sker ett arbete där regeringen har uppmärksammat de här problemen. Det tycker vi är väldigt glädjande. Vi vet också att vi visst måste fördela pengarna. Från partiet har vi sagt att vi ser det utifrån en helhetssyn. Det gäller att kommunerna också har pengar. Det gäller att vi har pengar till socialsekreterare, att vi har resurser för att barn och ungdomar kan få en bra utbildning. Det gäller alltså att förebygga. Det är oerhört viktigt. Då kanske vi inte får så många som kommer in på brottets bana, och då behöver vi kanske inte så mycket resurser för just vård av missbrukare i fängelset. Men visst är det viktigt att det tas upp och att man lägger ned personella resurser på det inom kriminalvården.
Herr talman! Förebyggande insatser, hur bra de än kan vara, hjälper inte nuvarande interner, Sven-Erik Sjöstrand. Jag är den förste som skulle bli glad om förebyggande insatser kunde göra att vi får färre interner i framtiden. Men nu håller vi oss till frågan. Det gäller dagens interner, dagens ekonomi. Är Sven Erik Sjöstrand då beredd att offra dem för att lägga pengarna på förebyggande insatser? Som det är i dag går mål och medel inte ihop. Det kriminalvården måste dra ned på är just de behjärtansvärda program som jag och Sven-Erik Sjöstrand är överens om. Är Sven-Erik Sjöstrand beredd att offra dagens interner för att lägga insatserna på förebyggande insatser?
Herr talman! Som Jeppe Johnsson är väl medveten om är det fråga om ett samspel som vi tre partier har kommit överens om. Det har debatten i dag visat. Jag tror att förebyggande insatser är otroligt viktiga. I vår kommittémotion pekar vi på sådana saker som att många som blir missbrukare och som kommer in i brottsliga miljöer ofta har haft otrygga uppväxtförhållanden. Man är redan etablerad missbrukare när man kommer i fängelse. Man har haft sociala problem och har bristfällig utbildning. Det är väldigt viktigt att vi i hela samhället satsar på dessa saker. Jag tror att vi alla önskar att vi ska kunna skjuta till mer pengar, men här är det är fråga om prioriteringar. Eftersom Alice Åström och Yvonne Oscarsson arbetar mer aktivt i justitieutskottet tror jag att de redan har redogjort för hur vi ser på prioriteringarna.

Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand är ju påläst och han har ett trovärdigt budskap. Men situationen är bekymmersam. Det behövs en rehabilitering och ett förebyggande arbete ute på anstalterna så att det inte blir en svängdörrssituation inom kriminalvården. Jag kan ansluta mig till föregående talare här. I dag kan en intagen medges en § 34-vistelse för vård eller behandling utom anstalt, och då måste han ju få det. Annars är man mycket restriktiv. Man får välja att antingen säga upp personal eller skicka i väg den intagne på en § 34-vistelse, eller tvärtom. Så besvärlig är situationen, och då kan de som är intagna på kriminalvårdsanstalterna inte få någon rehabilitering. Därför är det otroligt viktigt att det blir mer resurser så att det inte blir denna svängdörrspolitik. Jag vädjar också till Sven-Erik Sjöstrand i den här situationen.
Fru talman! Jag håller med Gunnel Wallin, min duktiga bänkkamrat, om att det behövs rehabilitering och naturligtvis resurser. Detta är ett stort problemområde. Jag hoppas att utskottet genom tilläggsdirektivet till regeringen får regeringen att verkligen uppmärksamma dessa problem, att ta itu med dem och att anslå mer pengar framöver.
Fru talman! Det finns möjlighet att göra någonting aktivt när vi ska fatta beslut i frågan. Sven-Erik Sjöstrand talade tidigare om utslussningen. När den frigivne står där med sin plastkasse, utan bostad, utan arbete, och utan något socialt nätverk, hur lätt är det då att komma tillbaka? Det behövs ett oerhört stort arbete för att förebygga återfall.
Fru talman! Gunnel Wallin och jag har en liknande uppfattning. Det är ju ett stort problem. Det gäller att de som friges från ett fängelsestraff har bostad och arbete. Myndigheter på olika nivåer måste verkligen samverka här. Det finns liknande problem på socialförsäkringsområdet. Där pratar vi mycket om FRISAM-projekt i samverkan mellan olika myndigheter såsom arbetsförmedling, kommuner, socialtjänst osv. En sådan samverkan måste ju också ske på justitieutskottets område. Kommunerna måste ta sitt ansvar och hjälpa till att rehabilitera och ordna bostäder och jobb. Vi som individer måste också ställa upp och hjälpa till med rehabiliteringen.

Fru talman! Efter sex timmars debatt och speciellt efter det senaste anförandet av Sven-Erik Sjöstrand och den därpå följande replikväxlingen är det inte så lätt att tillföra någonting nytt. Kriminalpolitiken ska bygga på en helhetssyn och utgå från principen om alla människors lika värde och respekten för den enskildes integritet och värdighet. Det är viktigt att slå fast, och alla är väl överens om det. Brottsligheten påverkas av en rad faktorer i samhället. Åtgärder som rör barn och ungdomar, alkohol, droger och bostadsmarknad, utbildning och fritid har stor betydelse när det gäller förebyggande åtgärder. Missbruk av narkotika är en starkt bidragande orsak till förekomsten av brott och otrygghet. Vid sidan av den brottslighet som är förknippad med själva hanteringen av narkotika skapar missbruket och den illegala handeln grogrund för annan kriminalitet. Att utveckla och förstärka de brotts och drogförebyggande insatserna särskilt bland barn och ungdomar har en hög prioritet. Därför tillsatte regeringen under 1998 en narkotikakommission som skulle utvärdera samhällets narkotikapolitiska insatser och föreslå en effektivisering av narkotikapolitiken. Översynen omfattar såväl lagstiftning som samhällets åtgärder i övrigt. Uppdraget ska redovisas före utgången av år 2000. Jag har pratat med en av ledamöterna i Narkotikakommissionen på lunchen. Kommissionen kommer förmodligen att bjuda in utskottets ledamöter till ett seminarium nästa fredag som handlar om problematiken bland ungdomar och narkotika. Fru talman! Sedan är det en sak som bekymrar mig väldigt mycket, och det är att riksdagen under våren fattade beslut om att överlåta till Socialstyrelsen att klassificera vissa droger. Det som jag tänker på är GHB som förekommer, inte på alla orter i landet men väl på några, däribland min hemort. Meningen med lagstiftningen var att Socialstyrelsen skulle få klassa drogen GHB för att polisen skulle kunna göra ingripanden. Än har ingenting hänt, utan man väntar på en rättegång som pågår vid Göteborgs tingsrätt där man förväntar sig att GHB ska klassas som dopningspreparat. Därmed skulle polisen kunna göra tillslag. Det tråkiga är att GHB, som är en syntetisk drog, är mycket farlig. Det har förekommit flera dödsfall. Polisen står maktlös och kan ingenting göra. Så sent som för några veckor sedan ålade tingsrätten i min hemort polisen att lämna tillbaka ett beslag som man hade gjort. Polisen har alltså inte rätt att beslagta Jag har förståelse för att det kan vara svårt att få gehör för allt, eftersom den här drogen innehåller olika preparat som kan vara svåra att analysera. Men med tanke på hur farligt GHB är och på hur många ungdomar det är som har drabbats - det har t.o.m. inträffat dödsfall, som jag sade tidigare - är det av största vikt att vi på något sätt försöker att skynda på processen. Jag ser att Hans Karlsson från socialutskottet har kommit hit till kammaren, och jag hoppas att han tar med sig det här till socialutskottet och att man där försöker att hjälpa oss, eftersom detta ligger under socialutskottets ansvarsområde. Fru talman! Förekomsten av narkotika vid majoriteten av våra fångvårdsanstalter är enligt Kriminalvårdsstyrelsen ett sällsynt problem. Det är ett dagligt problem på ca 10 % av anstalterna. Det kan verka lite uppseendeväckande att Kriminalvårdsstyrelsen uttalar sig på det sättet, men verkligheten är sådan att man måste lita på att Kriminalvårdsstyrelsen har rätt. Det är naturligtvis vår målsättning att alla anstalter ska vara drogfria. Här arbetar Kriminalvårdsstyrelsen med en rad åtgärder för att minska förekomsten av narkotika. Bl.a. har man infört kontantlös handel. Ett förslag som för närvarande behandlas är inrättandet av en central ledningsgrupp för narkotikabekämpning. Ett arbete med handlingsprogram mot narkotika på lokal nivå planeras också. Det är viktigt att vi här följer hur det arbetet utvecklas. Fru talman! Problemet med droger kräver att vi på alla olika nivåer arbetar för att bekämpa dessa. Vår målsättning är att vi ska ha ett drogfritt samhälle. Till sist yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Gamla ordspråk speglar stor erfarenhet och visdom. Anledningen till att de flesta av oss inte begår brott är att vi på ett tidigt stadium fått lära oss att visa respekt för andra människors liv, hälsa och egendom. Föräldrar och barnens närmaste vuxenvärld är våra bästa brottsofferförebyggare och har den största möjligheten att ge barnen goda uppväxtvillkor. Samhället måste ge utrymme för detta. Det handlar om att låta alla goda krafter samverka för att förebygga brott. Det är viktigt att vi alla är goda förebilder, tar ansvar och är med och påverkar. Ju fler som blir engagerade, desto tryggare samhälle får vi. Kriminalpolitiken måste ta sikte på brottsförebyggande åtgärder och därmed skapa bättre levnadsbetingelser. Många brott utförs under påverkan av droger. Information och utbildning om droger är brottsförebyggande. Här utför polis och lärare ett viktigt arbete, men då måste det förstås finnas resurser till utbildade lärare och poliser. Alla vägar bör prövas för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Skolans och lärarnas insatser är betydelsefulla och måste ständigt fortsätta. Det är viktigt att brottsförebyggande åtgärder får ett större genomslag på alla nivåer och inom alla områden i samhället. Forskningen ska naturligtvis ha en framträdande roll. Den viktigaste insatsen för brottsoffren är att minska brottsligheten. Det perfekta brottet borde vara det brott som aldrig begås, så vi måste sätta ribban högt. Olika projekt som drivs i brottsförebyggande syfte har visat sig kunna bidra till att minska brottsligheten. Det mångkulturella Rinkeby vann i slutet av förra året ett internationellt pris för sitt bidrag En skola mitt i byn. Arbetet har medfört att skadegörelse, klotter, mobbning och våld har minskat. Ytterligare ett exempel är Wargentinskolan i Östersund, där eleverna i samhällskunskap kan fördjupa sig i ämnet brottsförebyggande arbete. Fru talman! Vi måste ligga steget före för att kunna sätta gränser. Upptäcktsrisken ska vara stor. Den som blir vittne till ett brott blir ju också ett offer för ett brott. Här tänker jag särskilt på barnen. Vi måste ta ställning och ge poliser de resurser som gör att samarbetet med skolan kan upprätthållas. Om detta arbete föregås av kartläggningar och analyser, ökar möjligheterna att från skolans sida förebygga brott. Skolan är vid sidan av familjen viktiga fostrare. Det måste föras en dialog om etiska frågor, om rätt och om fel och om personligt ansvar. Brottsliga nätverk orsakar många brottsoffer. Vittnen vågar inte vittna och åklagare hotas. Debatten måste hållas levande och svårigheter lyftas fram i ljuset. Att rättsväsendet ska ge trygghet är en av hörnstenarna i vår demokrati. De alltför många brottsoffren i vårt land är en bekräftelse på rättsstatens oförmåga att sörja för en av de mest centrala uppgifterna, nämligen att tillförsäkra sina medborgare trygghet till liv och egendom. Vi måste värna brottsoffrens rätt till upprättelse. Varje brottsoffer bär på sina upplevelser av att ha blivit kränkta och förnedrade. Även om intresset för brottsoffren sedan de borgerliga regeringsåren kommit alltmer i fokus och Brottsofferfonden inrättats, görs det för lite för brottsoffren. Vi måste stå upp för människovärdet och ytterligare öka kunskap och förståelse om brottsoffrens situation. Det är bra att vi manifesterar genom Internationella brottsofferdagen, för varje brottsoffer är ett för mycket. Både anställda och ideella krafter behövs i arbetet med att hjälpa brottsoffren. Bemötandet av ett brottsoffer måste ske med hjärta och hjärna och stor inlevelse i hur människor i utsatta lägen kan tänka, handla och reagera. Brottsoffer, kvinnojourer liksom vittnesstödjare och andra stödpersoner gör ovärderliga insatser och är därmed ondskans motkrafter. Det innebär stora besparingar i mänskligt lidande, och de drabbade kan lättare komma tillbaka till ett normalt liv. Fru talman! Antalet ansökningar till Brottsoffermyndigheten har ökat, vilket kan tyda på att informationen till brottsoffren börjat ge effekt, men samtidigt ökar antalet brott som aldrig leder till åtal och straff. Alltfler utredningar läggs helt enkelt ned. För brottsoffren innebär en nedlagd utredning en dubbel kränkning, först själva brottet i sig och sedan saknad upprättelse. Rättsväsendet måste få sådana resurser att ärenden ej avskrivs för att trycket ska lätta och högarna minska. Vad som är ett stort bekymmer vad gäller Brottsoffermyndigheten är att handläggningstiderna är för långa. Målet att handlägga 70 % av ärendena inom tre månader har inte uppnåtts. Detta drabbar brottsoffren på många sätt, då myndigheten ska ge stöd till dem som drabbats av brott. Brottsskadeärenden måste handläggas snabbt och med hög kvalitet. Orsakerna till dröjsmålen tycks vara identifierade och myndigheterna har reagerat, så om tillräckliga medel ställs till förfogande borde målet uppnås, varför de föreslagna åtgärderna i syfte att förbättra brottsoffrens situation samtliga borde bifallas. Fru talman! Vi moderater har i ett flertal motioner föreslagit att brottsofferfondavgiften ska ökas. Därför välkomnade vi vårens beslut att höja den dömdes avgift från 300 till 500 kr, men vi beklagar att vi fortfarande inte fått oss framlagt de förslag som Brottsofferutredningen pekade på. Brottsoffren drabbas. Vi kan inte låta dem vänta på vårt stöd. Då Brottsofferfonden inrättades under den senaste borgerliga mandatperioden tillfördes medel genom avdrag på den intagnes ersättning för utfört arbete m.m. Vi återkommer nu till detta 20-procentiga avdrag. Avdrag som görs ska dessutom framgå av den dömdes lönebesked för att uppnå den pedagogiska poängen att den intagne påminns om att han eller hon betalar till Brottsofferfonden. Detta bör dessutom få ingå i den dömdes rehabilitering. Ytterligare förslag för att stärka Brottsofferfonden och det viktiga brottsförebyggande arbetet är att ta bort förbudet mot utmätning av den intagnes arbetsersättning. Dels strider förbudet mot den allmänna rättsuppfattningen, dels uttalar ju utskottet att det kan vara stötande att grova brottslingar kan undgå att betala avgift till fonden. De från oss moderater föreslagna insatserna visar att vi tar ställning för att stärka brottsoffren, och förslagen är även brottsförebyggande. Fru talman! I reservationen om stadsmiljöer har flera partier betonat vikten av att stadsmiljöerna är och görs trygga. I många kommuner kan oviljan att genomföra besluten bero på att den ekonomiska situationen ute i kommunerna inte medger detta. Men eftersom staten har det grundläggande ansvaret för att bekämpa brott och eftersom staten genom olika pålagor styrt kommunernas finanser, så borde regeringen ges i uppdrag att lyfta fram frågan om tryggare stadsmiljöer i det brottsförebyggande arbetet. Att åstadkomma en effektiv samverkan mellan frivilliga krafter, ideella organisationers och myndigheters åtgärder är värdefullt. "Jag är bara ett gammalt brottsoffer", sade en kvinna som tog mod till sig och ringde till Brottsofferjouren. Hon sade att hon inte vågade göra en anmälan för hon var rädd för vad som skulle hända framöver. Detta är ett helt vanligt samtal till jouren. Personalen är övertygad om att många inte ens vågar lyfta luren, så här finns ett stort mörkertal. Fru talman! Vare sig man är gammal eller ung, måste man ha rätt till ett tryggt liv. Jag ställer mig bakom de reservationer som vi moderater lagt fram, men för tids vinnande ansluter jag mig till Gun Hellsviks yrkande.